Fru talman! I och för sig tyckte jag att definitionen i Norstedts stora svenska ordbok var bra. Den talar om "hushåll bestående av föräldrapar" och angav inte könet på föräldraparen. Det måste inte vara en kvinna och en man. Det kan vara två kvinnor eller två män. Det tyckte jag var positivt. Sedan delar jag förstås Fanny Rizells uppfattning att en familj också kan vara en ensamstående med ett barn. Det är därför jag tycker att det ändå låter lite hoppfullt när Fanny Rizell diskuterar, eftersom det låter som om ni håller på att lämna tanken på kärnfamiljen som mamma, pappa och barn. Det visar sig också på utlänningslagstiftningens område vara väldigt vanskligt att ha just den definitionen. Det är positivt. Då har vi bara frågan om en familj kan bestå av homosexuella föräldrar med barn kvar. Kärnfamiljen har ni tydligen lämnat. Det tycker jag låter mycket glädjande. Även om Fanny Rizell känner unga människor som delar på föräldraförsäkringen, det gör faktiskt jag också, säger statistiken att det inte är jämställt när man tar ut föräldraförsäkring. Det är kvinnan som tar ut de delar, dvs. den största delen, som inte mannen vill ta ut. Detta har lett till att unga kvinnor i dag säger: Vi väljer bort att föda barn därför att vi förlorar så mycket annat. Vi får sämre pension. Vi får sämre lön. Vi måste gå ned till deltid. Vi finns inte med i löneförhandlingarna under den tid som vi är hemma och vårdar barn. Företag omplacerar också dessa kvinnor. Det är den verkligheten vi har att handskas med nu. Hur ska vi få unga män att ta sin del av reproduktionen, dvs. sy i lappar i galonisar osv., så att unga kvinnor i dag kan tänka sig att föda barn, så att det verkligen blir som det har varit tidigare.
Fru talman! Nej, jag har inte lämnat uppfattningen om kärnfamiljen. Den finns, vad man nu vill kalla den. Jag har vidgat begreppet för den kärnfamilj jag har i mitt medvetande. Där finns nära och kära ganska väl involverade. Jag har inte lämnat någon uppfattning, jag har alltid haft den uppfattningen. Naturligtvis är en familj med en förälder och barn en familj. Vad skulle det annars vara? Det vore otänkbart att definiera på något annat sätt. Det kommer att ta tid innan man delar föräldraförsäkringen. Hur välvilliga vi än är tror jag inte att det är så lätt att bryta det här mönstret. Arbetsmarknaden är inte anpassad och hjälper oss på det sättet inte heller. Men jag vill inte tvinga föräldrar in i detta. Däremot vill jag fråga Ulla Hoffmann vad hon säger om att de krakar som inte klarar av det på annat sätt ska få 60 kr om dagen i garantiersättning - 60 kr om dagen. Varför har ni inte förhandlat bort det, när ni som ni säger förhandlade om så många bra saker med regeringen?

Fru talman! Det är ganska tuffa dagar med många olika debatter, särskilt för oss som representerar lite mindre partier. Nu har vi gått över till att prata om ekonomisk trygghet för familjer och barn. Barnens rätt att växa upp under trygga ekonomiska och sociala förhållanden ska vara utgångspunkten när vi formar framtidens familjepolitik. Det är viktigt att skapa trygga uppväxtmiljöer där barnen ges kärlek, omsorg och stimulans. Samhällets uppgift är att ge bästa tänkbara förutsättningar för att den uppväxande generationen barn ska bli trygga och självständiga. När socialförsäkringsutskottet var inbjudet till Rosenbad för att vara med när utredningen om välfärdsbokslutet skulle lämnas över till regeringen fick vi en bekräftelse på att det under 90-talet var barnfamiljerna som drog det tyngsta lasset. Ensamstående föräldrar och familjer med låga inkomster har drabbats allra hårdast. Även Rädda Barnens bokslut, som vi fick i förra veckan, visar på detta. Drygt vart tionde barn - ca 237 000 barn - växer upp i en familj som någon gång under året får söka socialbidrag för att klara uppehället. Vart femte barn lever i hushåll där föräldrarna inte kan möta en oförutsedd utgift om 12 000 kr utan att låna utanför familjen. Att inte kunna leva på sin lön är i dag en verklighet för många familjer. Denna ekonomiska stress i familjen påverkar i stor utsträckning även barnen. Fru talman! Regeringen oroar sig för det låga barnafödandet i vårt land, samtidigt som man driver en familjepolitik som innebär mer av statlig styrning och likriktning och minskat självbestämmande för familjen. Staten ska ge ett generellt stöd som underlättar föräldraskapet, inte styra in familjerna i färdigskrivna mallar. Ge unga människor verkliga möjligheter att bilda familj med hjälp av en förnyad familjepolitik med utgångspunkt i familjens behov. Det handlar om att ge utökade möjligheter att förena familje och yrkesliv på ett bra sätt, och det handlar om mångfald inom barnomsorgen. Till skillnad från regeringen tilltror Centerpartiet föräldrarna förmåga att ta ansvar över omsorgen om sina barn. Familjer är, och kommer att fortsätta att vara, olika. Därför måste familjepolitiken genomsyras av valfrihet, flexibilitet och rättvisa. Genom våra förslag lägger vi en grund för att familjerna ska få lika möjligheter, men lösningarna måste inte se likadana ut. Barn ska födas av kärlek. De ekonomiska förutsättningarna ska inte påverka barnafödandet. Den ekonomiska ersättningen ska dock ge alla en möjlighet att bli föräldrar. Föräldrarna måste få större möjlighet att styra över sin ekonomi och minska sitt beroende av bidrag. Detta gör vi med hjälp av sänkt skatt för personer med låga och normala inkomster och ett familjepolitiskt paket bestående av ett barnomsorgskonto samt avdragsrätt för barnomsorgskostnader. Vi väljer även att höja grundnivån i föräldrapenningen från i dag 60 kr per dag till 200 kr per dag. Barnfamiljernas ekonomiska situation går att förbättra på annat sätt än genom centralstyrda taxor inom barnomsorgen. Centerpartiets alternativ till maxtaxa tar sin utgångspunkt i familjens och barnens behov. Vi vill införa ett barnomsorgskonto om, till en början, 40 000 kr per barn. Pengarna ska kunna disponeras fritt under barnets förskoleår. Föräldrarna kan använda pengarna för att minska sin arbetstid, delta i förskolans aktiviteter, köpa omsorgstjänster eller använda för konsumtion. Förslaget omfattar alla barn, ger valfrihet och större rättvisa. Detta förslag innebär ökat självbestämmande för föräldrarna samtidigt som det utgår från barnets bästa. Centerpartiet vill införa avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader om maximalt 50 000 kr. Föräldrarna ska ha rätt att fritt välja barnomsorg. Vi vill även ha en skattereduktion av hushållstjänster samt avdragsrätt för resor till och från barnomsorg med Centerpartiet står bakom en familjepolitik där varje barn är lika mycket värt, vilket också varit grunden för vårt engagemang för generella barnbidrag och flerbarnstillägg. Men barnfamiljerna behöver också generella ekonomiska förstärkningar. Som ett led i att öka barnfamiljernas konsumtionsutrymme är det dags att komplettera barnbidraget med en barnrabatt på skatten, lika för alla barn. Vi föreslår inledningsvis en skatterabatt på 100 kr per barn och månad från 2003. Denna rabatt bör gälla alla barn upp till 18 år. I förening med Centerpartiets förslag till ny inkomstbeskattning skulle detta motsvara totalt ett effektivt grundavdrag för förvärvsarbete på ca 70 000 kr för första barnet. Förslaget får därigenom en mycket tydlig låginkomsttagarprofil till skillnad från förslag om avdrag för barn i deklarationen. Fru talman! Med dagens förvärvsmönster - där många t.ex. väljer att starta ett eget företag - med tillfälliga anställningar eller projektanställningar, leder det stelbenta regelverket kring socialförsäkringarna till stor osäkerhet för många föräldrar. För att få en inkomstbaserad föräldrapenning under hela föräldraledighetsperioden krävs att man har varit försäkrad för en sjukpenning i minst 240 dagar i följd. Det innebär t.ex. att den som just har avslutat sin högskoleutbildning inte får mer än 60 kr per dag i föräldrapenning. Även egenföretagare diskrimineras på grund av de olika beräkningsreglerna för tillfällig föräldrapenning. Centerpartiet vill skapa regler i föräldraförsäkringen som ger företagare rätt till ersättning vid tillfällig föräldraledighet på samma villkor som anställda. Det finns stora hälsomässiga mervärden i att ge föräldrarna möjlighet att spara den föräldrapenninggrundande inkomsten i tre år. Dagens regelverk kring föräldrapenninggrundande inkomst gör att kvinnor måste föda barn med korta mellanrum för att inte hamna utanför föräldraförsäkringen. Fru talman! Vi från Centerpartiet vill att statsbudgeten ska kompletteras med en barnbilaga. I denna bilaga ska samtliga departement tydligt markera vilka utgifter som är riktade till barn och unga, och regeringens barnpolitiska ambitioner och prioriteringar ska tydligt framgå. Barnkonventionen ska alltid efterlevas, och alla relevanta politiska beslut ska analyseras utifrån hur de påverkar barnens situation. Familjepolitiken ska ge stöd för en trygg och bra uppväxt för alla barn. Det förutsätter att föräldrarna har möjlighet att ta ansvar för barnens uppväxt både när det gäller barnomsorg och skola. Centerpartiet driver en politik för livskraft, livskvalitet och självbestämmande i vardagen. Vi vill ha en politik som underlättar för föräldrarna att axla föräldrarollen och som ger trygga och självständiga barn. Vi vill lyfta upp familjerna ur fattigdomsfällan och ge dem ökat självbestämmande och ökat konsumtionsutrymme. Genom vårt samlade förslag för barn och familjepolitiken blir detta möjligt. Fru talman! Inom detta utgiftsområde vill jag yrka bifall till reservationerna 34 och 45. Jag står givetvis bakom alla våra reservationer.

Fru talman! Den socialliberala familjepolitiken strävar mot flera mål. Den strävar efter att förbättra för barnen. Den strävar efter att möjliggöra för föräldrar att förena ansvaret för barnen med yrkesarbete, och den strävar efter att bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Den socialliberala familjepolitiken rör förstås inte bara de frågor som behandlas under detta utgiftsområde utan rör också en mängd andra frågor. Några sådana exempel är inställningen till att ha en allmän förskola som ska erbjudas alla barn från en viss ålder. Det handlar om familjernas allmänna ekonomiska villkor, där vi föreslår utöver de nuvarande barnbidragen sänkt skatt för barnfamiljer. Det ska ske enligt våra förslag genom reduktion på skatten så att det blir samma effekt per barn för de olika familjerna. Vi strävar efter att se till att så få som möjligt ska behöva de inkomstprövade bostadsbidragen med deras speciella marginaleffekter. De bör i stället omvandlas till ett generellt stöd, förslagsvis genom en förbättring av den generella skattereduktionen. Syftet är förstås att färre ska komma in i de fattigdomsfällor som många gör i vårt land - där summan av marginalskatten, de bortfallande bidragen och de höjda taxorna kan leda till mycket höga marginaleffekter. Vi har lagt fram förslag som ska underlätta att köpa hushållstjänster, vilket inte minst kommer att gynna barnfamiljer. Den mest aktuella debattfrågan är förstås den som vi hade uppe helt nyligen i denna kammare, nämligen frågan om maxtaxan. Det var en socialdemokratisk helomvändning sju, eller möjligen åtta, dagar före valdagen 1998, då man kom på att det man så länge hade försvarat var helt fel. Jag tänker på alla de socialdemokratiska kommunalmännen som i hundratals, förmodligen tusentals, debatter hade slagit vakt om progressiva taxor. Nu hade åtminstone den högsta ledningen kommit på att detta var fel spår. Vi tycker att det är bra att man har ändrat sig på den punkten, i riktning mot att vilja ha mer enhetliga taxor. Det som vi har vänt oss emot är att man ska fatta beslut i denna riksdag om exakt hur taxesystemet ska se ut i landets 289 kommuner. Det hade varit fullt möjligt att uppnå det som man i huvudsak vill uppnå om de socialdemokratiska kommunalmännen hade förenat sig med de övriga ute i de olika kommunfullmäktigesalarna som tycker att vi ska ha mer enhetliga dagistaxor. Vi har tillsammans med de tre andra borgerliga partierna lagt fram ett alternativ till den i riksdagen beslutade maxtaxan. Det är ett alternativ som skulle öka valfriheten för föräldrarna och som skulle innehålla ett barnkonto, som redan har beskrivits. Det skulle också innehålla avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader för de familjer som har haft sådana och även en etableringsfrihet som skulle göra det möjligt att välja mellan fler alternativ än vad som är möjligt i dag. Fru talman! Vi har i reservation 34 från de fyra borgerliga partierna lyft fram frågan om barnomsorgskonto. För tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till denna reservation och inte till de övriga.

Fru talman! Vi debatterar som bekant utgiftsområde nr 12 - ekonomisk trygghet för familjer och barn. För oss socialdemokrater är det familjepolitiska stödet en av grundpelarna i vår generella välfärdspolitik. Berit Andnor inledde tidigare i dag med en övergripande principbeskrivning av vår politik, så jag går in på just detta specifika område. Föräldrarna är i regel de viktigaste personerna i barnens liv, och barnens välbefinnande påverkas i hög grad av hur föräldrarna mår och hur deras ekonomiska situation ser ut. Samhällets stöd till barnfamiljerna, såväl ekonomiskt som när det gäller själva föräldraskapet, är därför grundläggande. Det är också viktigt att barnen sätts i centrum och att samhällets insatser inriktas på att skapa jämlika villkor för barn. Detta sker dels genom att stödja föräldrarna när det gäller att klara de ekonomiska åtaganden som är viktiga för barns välfärd, dels genom att skapa möjligheter för dem att förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Målet för den ekonomiska familjepolitiken är också att inom ramen för den generella välfärden stödja barnfamiljerna och på så vis minska de ekonomiska skillnaderna mellan familjer med och utan barn. Vi anser också att en väl utbyggd familjepolitik är ett viktigt medel för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi inför därför ytterligare en mamma-pappa-månad. Den aviserade höjningen av inkomsttaket i föräldraförsäkringen år 2003 kommer också att stärka pappornas möjligheter att utnyttja föräldraförsäkringen, och på så vis får man bättre förutsättningar för jämställdheten. Barnbidrag med flerbarnstillägg, föräldraförsäkring med ytterligare en månads förlängning, låga barnomsorgsavgifter, den aviserade höjningen av taket i föräldraförsäkringen, höjningarna av grundnivån från 60 till 120 kr och sänkta skatter för låg och mellaninkomsttagare ger sammantaget ett gott stöd till barnfamiljerna med tanke på att våra mål är jämställdhet och ekonomisk utjämning. Jag ska säga några ord om Familjeutredningens betänkande Ur fattigdomsfällan. Utredningen gjordes på uppdrag av regeringen därför att en del av de ekonomiska stöden - främst de behovsprövade - skapade stora marginaleffekter. Vi har också gjort ett välfärdsbokslut. Den självkritiska sidan är viktig. Vi har alla varit och lyssnat i Rosenbad och hört om de saker som kommer upp och som också ska ligga som grund för våra kommande socialpolitiska beslut. Vi har sett att många ensamstående och många kvinnor hamnar i en situation där de inte kan påverka sin egen ekonomi. Ett av målen - som det också står om i propositionen - är att stödet bör utformas så att barnfamiljerna får ett ökat handlingsutrymme och bättre möjligheter att själva påverka sin ekonomiska situation. Samtidigt måste stödet till de mest utsatta familjerna vara starkt även i fortsättningen och även vara utformat så att det inte motverkar möjligheten att påverka. Utredningen visar också att vi måste se på både skatter och bidrag och avgifter sammantaget. Som vi allihop kan läsa i propositionen pågår ett arbete i departementet där regeringen arbetar med en principproposition när det gäller familjepolitiken för att se alla de här olika sakerna sammantaget. Detta är ju saker som vi har diskuterat många gånger. Tillsammans med de här föreslagna åtgärderna som ligger i budgeten, den aviserade takhöjningen och möjligheterna att arbeta med de frågor som inte har fungerat så jättebra vill vi skapa gynnsammare förutsättningar för både ökat barnafödande och för att barnfamiljerna ska ha det bra. Vi kan inte se att det finns någon anledning att byta koncept. Det har ju visat sig att detta är hållbart och har många starka sidor, så vi vill behålla det som vi har och sedan arbeta med de problem som har uppstått. Därför avvisar vi den samlade borgerlighetens förslag om ett barnomsorgskonto och ett avdrag för barnomsorgskostnader.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

Fru talman! Hur välmenande än Mariann Ytterberg verkar vara så tror inte jag på detta. Tidigare i dag i en replik mot Bo Könberg så hörde jag att ordet "blockerad" ofta upprepades. Bo Könberg är blockerad, sade man. Då dök ett minne upp från min barndom. När någon sade någonting som t.ex. "du är blockerad" så sade vi: Den som sa det han var det! Detta stämmer bra överens med socialdemokratisk familjepolitik. Den har gått totalt i baklås och är blockerad. Jag blev väldigt glad när jag läste propositionen. Regeringen säger där att man har börjat tänka om och att man förbereder en strukturell omläggning av familjepolitiken. Precis som Mariann Ytterberg sade står det att familjeekonomiskt stöd bör utformas så att barnfamiljerna får ett ökat handlingsutrymme och bättre möjligheter att påverka sin situation. Men sedan sade Mariann Ytterberg: Vi vill behålla vad vi har! Hur håller det ihop? Man förbereder en strukturell omvandling, som man talar stort om, men säger att man vill behålla det som man har. Det skulle jag gärna vilja ha en liten utveckling av. Kan Mariann Ytterberg också ge mig ett enda argument för att man har lagt fram förslaget om retroaktiviteten vid ansökan om vårdnadsbidrag för funktionshindrade?
Fru talman! Jag kan ge Cecilia Magnusson ett enda argument för att vi har lagt fram förslaget: Socialförsäkringslagen bygger på en bosättningsbaserad och en inkomstbaserad del. Detta har vi gjort för att det ska bli lika för båda. Jag tycker det går alldeles utmärkt att behålla vårt grundkoncept. Det är faktiskt en alldeles strålande affärsidé som vi har med föräldraförsäkring, barnbidrag och låga barnomsorgstaxor. Det ger stora möjligheter till jämställdhet mellan föräldrarna. Sedan får vi försöka titta på de udda frågor som inte är generella - de är behovsprövade, individuellt bedömda och väldigt svåra - så att de inte ger så stora marginaleffekter som tidigare. Då skulle jag vilja säga att det blir bingo.
Fru talman! Det var ju ett argument. Men jag undrar vad det som Mariann Ytterberg sade har att göra med tiden före retroaktiviteten. Jag tror inte att Mariann Ytterberg har ett enda argument som hon kan gå ut med till föräldrar med funktionshindrade barn. De har det ju svårt redan i dag. De borde få det bästa stödet från samhället. Jag tycker att det är skamligt att försämra för de sämst ställda. I sin replik sade Mariann Ytterberg att det var strålande. För vem? Hur blir det för de barn som nu börjar bli nomadbarn? Jag tänker på de barn som tvingas in i ett växelvis boende. De flyttar med sina kappsäckar mellan föräldrarna vecka efter vecka. I april månad införde Socialdemokraterna bidrag för växelvis boende. Sedan dess har antalet barn under tre år som bor i ett växelvis boende fyrdubblats. De flyttar mellan olika bostäder varje vecka eller varannan vecka. Är det strålande för barnen i vårt land?
Fru talman! Jag hängde inte med riktigt först. Men nu handlade det inte om de funktionshindrade barnen. Nu handlade det om växelvis boende. Frågan om utgifterna och alla papper hos kronofogden - det stora problemet som vi har med det här systemet - ska nu också beredas. Därför är jämställdheten så kolossalt viktig. Det ligger i de kanske lite föraktade uttrycken pappa och mammamånaderna. Vi gör så gott vi kan och försöker arbeta för jämställdheten. Jag träffar kvinnor som lever just i detta med växelvis boende. De säger att det är fantastiskt. Nu när mannen har barnen sköter han det alldeles suveränt. Det går jättefint, och ungarna mår bra. Om det hade varit så medan de var sambo eller gifta hade de inte behövt separera. Här kan man väva in det här med jämställdheten igen. Jag tror nämligen att vi har helt olika utgångslägen för vår familjepolitik. Vi sätter inte valfriheten högst. Vi sätter jämställdheten högre.

Fru talman! Jag vill fråga Mariann Ytterberg om det berodde på Vänsterpartiet och Miljöpartiet eller om det möjligen var regeringens eget fel att ersättningen för garantidagarna ligger kvar på 60 kr. Jag tycker att det verkar lite futtigt. Garantinivån blir höjd till 120 kr, men ersättningen för garantidagarna ligger kvar på 60 kr. Jag undrar var motståndet låg. Vilket parti var det som inte kunde tänka sig att höja detta. Jag träffar föräldrar som säger att det inte är lönt att ta ut dem. De kan inte ta ut de här dagarna eftersom det är så låg ersättning. Sedan vill jag också fråga om alla dessa förskolor, friskolor och föräldrakooperativ som nu står inför hotet att få avsluta sin barnomsorg. Det kommer ju att innebära att det blir ännu längre köer i den kommunala barnomsorgen. Hur kommer de kommunerna att hjälpas eller kompenseras? Eller tänker ni stötta dessa friskolor och föräldrakooperativ? Det är ganska viktigt att veta. De stora vinnarna i detta med maxtaxan är ju inte de som Mariann Ytterberg talar så vackert om. Det är inte låginkomsttagarna. Det är ju de som faktiskt har ganska gott om pengar som har betalat ganska mycket till barnomsorgen. Hur kan det stämma överens med det som Mariann Ytterberg har talat om i sitt anförande?
Fru talman! Låt mig börja med frågan om garantidagarna som ställdes först. Det var grundnivån som höjdes till 120 kr. Den är baserad på sjukpenninggrundande inkomst. Men det har aldrig varit diskussion om att de andra 60-kronorsdagarna skulle höjas. Just nu är det en för stor kostnad. Det får bli sedan vartefter vi kommer att bygga ut föräldraförsäkringen. De här dagarna är ju ett medel för föräldrarna att kunna späda ut sin ledighet. Det är ungefär som när ni säger att man ska kunna var tjänstledig i tre år t.ex. men ändå behålla sitt jobb. Det har vi diskuterat tidigare. Jag har inte någon känsla av att vi har diskuterat att ersättningen för garantidagarna skulle höjas. Det som skulle höjas var ersättningen till dem som inte har kvalificerat sig för sjukpenninggrundande inkomst. Vi diskuterar faktiskt inte maxtaxan i dag. Men jag är trots allt väldigt nyfiken på en sak. Ni i Kristdemokraterna säger att föräldrarna sitter och pusslar för att få mer tid med sina barn. Det är så viktigt. När vi sedan sänker avgifterna på dagis kommer inte en människa att hämta hem sina ungar. Jag begriper inte detta riktigt.
Fru talman! Socialdemokraterna har nått sitt mål, och det är att människor ska arbeta mera. Det är ganska tydligt. Det står under arbetsmarknadsåtgärder i propositionen. Jag vet mycket väl att det gäller ersättningen för garantidagarna. Det är garantinivån som är 120 kr. Men ni i riksdagsgruppen hade i alla fall en möjlighet att diskutera det eftersom vi hade det som ett motionsförslag. Men det var tydligen ingenting som var intressant. Vårt förslag gällde både ersättningen för garantidagarna och garantinivån. Jag har fortfarande inte fått något svar på varför man lägger så stora pengar på att hjälpa höginkomsttagare. Jag har i många år tyckt att det borde vara enhetstaxa. Det är inte det jag är emot. Men man sätter ju en gräns också. De privata skolorna kan inte ta högre avgifter - alltså måste de stänga. Jag kan förstå detta eftersom det är många socialdemokrater som vill ha bort enskilda initiativ. Då kan jag förstå att friskolorna ska bort. Man ska inte ha den här typen av skolor. Då sätter man en gräns så att de inte överlever. Är det detta som är meningen?

Fru talman! I motion Sf215 kräver vi socialdemokrater från Örebro län att riksdagen tar initiativ för att minska antalet hushåll som restförs för underhållsstöd hos kronofogden. Vi markerar speciellt att föräldrar som har låga eller normala inkomster och betalar för många barn har en alldeles orimlig börda. Familjepolitiken är i fokus nu. Unga människor ska både våga och vilja skaffa barn. Barnbidraget har på några år höjts från 650 kr till 950 kr. Förskolan utvecklas. Det genomförs också en stor taxereform, maxtaxan. De stora familjepolitiska reformerna ger ökade möjligheter för de unga familjerna. De minskar också marginaleffekterna för låginkomsttagare. Men det finns en grupp som vi alla glömt bort. Det är föräldrar som har låga eller normala inkomster och betalar underhållsstöd. Det handlar om nästan en kvarts miljon mammor och pappor, och av dem ligger tre av tio med skulder hos kronofogden. Det är ingen glassig grupp. Det är inte en grupp som medierna särskilt ofta gullar med. Före budgetbesparingarna på 90-talet hade vi oerhört generösa återbetalningsregler. Ibland var de närmast stötande och lockade till orimliga överenskommelser mellan föräldrarna. Men, fru talman, också i dag har vi orimliga regler. De är orimliga och hårda mot de föräldrar som drabbas. Det blir liksom aldrig lagom. Låt mig ge ett exempel, en ung pappa i Örebro som har fyra barn. Han är lärare och tjänar brutto runt 20 000 kr i månaden. Han betalar för resor till jobbet, och han betalar av på sina studieskulder. Vad tror ni att den här killen betalar i underhållsstöd varje månad? Jo, 3 800 kr av skattade pengar. Det är så att den som har tre barn betalar 30 % av sin bruttoinkomst över 6 000 kr i ersättning för underhållsstödet. Till det kommer 1 % för varje ytterligare barn. Detta betalas med skattade pengar för varje oskattad krona över 6 000 kr i månaden. Hur tror ni att det går? Det går inte alls. Den här killen ligger med en jätteskuld hos kronofogden och har knappast någon marginal att leva på. Det känns inte kul för honom att jobba när han inte har en chans att påverka sin ekonomi. Och nog måste det kännas tungt att träffa ungarna på helgerna när man aldrig har råd med något extra. Han är inte ensam. tre av tio föräldrar, mellan Några är slarvar, och så har det alltid varit - en eller annan grabb har sått sin säd utan att fundera på framtiden. Men de flesta är alldeles vanliga föräldrar, som bryr sig om sina ungar, som har haft en hygglig ekonomi när de levde tillsammans med barnen men som har tappat greppet för att vi byggt upp regler som bara inte är hållbara. De far illa, och de känner sig bittra på samhället. De blir bittra på sin före detta. Några blockeras i kontakten med barnen, eftersom skulderna känns som berg för dem. Så här får det inte vara, fru talman. Vi måste klara av att ta ett solidariskt ansvar. Vi kan inte ha tuffare återbetalningsregler än att vanliga löntagare klarar av dem. Vi socialdemokrater i Örebro län har drivit den här frågan i flera år. Den är inte ny. Under tiden har en mängd föräldrar byggt upp stora skulder. Vi kommer inte att ge oss. Nu har frågan tagit ett steg framåt genom att regeringen bereder Familjeutredningens förslag. Jag är glad över att utskottet markerar att man utgår från att regeringen återkommer med förslag om ändrade återbetalningsregler så snart som möjligt. De här föräldrarna kan inte vänta längre. De har en skuld till staten, men vi har en moralisk skuld till dem. Vi har varit så nitiska i våra regler att vi faktiskt bidragit till att en grupp av pappor och mammor far riktigt illa, vilket också drabbar deras barn. Jag förutsätter, fru talman, att regeringen ser allvarligt på situationen för de här föräldrarna och att den verkligen gör något åt deras situation och gör det snabbt. Det handlar både om regelverket och faktiskt också efter de här åren om att man bör studera möjligheten att skriva av skulder som har blivit för orimliga i ett orimligt system. Det är bråttom. De här föräldrarna far illa och blir bittra. Det drabbar både deras arbetsvilja och deras förmåga att vara goda föräldrar för sina ungar. Fru talman! När vi från länet har drivit frågan om återbetalningsregler har vi då och då stött på lite "prusseluskiga" uttalanden om "att man minsann ska betala för sina barn". Och visst ska man det. Det tror jag att de allra flesta föräldrar både förstår och vill. Men det måste också vara möjligt. Vi har, fru talman, generösa regler för skilsmässor i Sverige. Det är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Staten kan inte hindra människor från att gå isär, och även om vi ibland kan tycka att en skilsmässa är tokig, kan vi inte i våra regelsystem moralisera om enskilda familjer. Det skulle bli ett otäckt överhetssamhälle. En man ska inte kunna tvinga sin kvinna att vara kvar i ett förhållande som inte längre håller och vice versa. Det här betyder också att en aldrig så fin mamma eller pappa plötsligt kan stå där ensam. Mannen eller hustrun har kanske träffat en annan, eller man kanske bara inte längre trivs med sin partner. Så förlorar man sin älskade, och då får man inte leva tillsammans med barnen längre. Kanske är det mamman eller i det här fallet pappan som har varit det bästa för barnen, och som hamnar utanför sin dagliga gemenskap med sina ungar, samtidigt som man kommer in i en alldeles orimlig ekonomisk situation. Så här kan vi inte ha det. Inte i Sverige och inte i dag. Därför tror jag att det är viktigt att vi också funderar på att se underhållsstödet som en försäkring, som en garanti för att varken den ensamstående föräldern eller den underhållsskyldige ska hamna i en orimlig ekonomisk situation. Det måste vi bara beredda att betala för, vi som inte drabbats så hårt i kärlekens lotteri. Jag måste säga, fru talman, att det känns som att det är bråttom att regeringen gör något. Det känns också väldigt konstigt att både Moderata samlingspartiet och Folkpartiet vill förse underhållsstödet alldeles för snävt med pengar och med alldeles för ogenerösa regler. Det är ett område där de tror att man faktiskt kan spara in pengar och använda dessa till skattesänkningar eller vad det kan vara. Nog känns väl detta tokigt. Först borde vi väl försöka laga revorna i välfärden och se till både att vi har ett hållbart underhållsstöd till ensamföräldrarna och att vi inte har orimliga återbetalningsvillkor, som föser föräldrarna i famnen på kronofogden.
Fru talman! Så skönt att höra en socialdemokrat, Inger Lundberg, beskriva den här situationen som jag så många gånger har beskrivit här i kammaren! Jag håller helt med Inger Lundberg om att detta är ett orimligt system. Redan när det infördes för fyra år sedan var det orimligt, och det är än mer orimligt i dag. Mycket av de konsekvenser som påpekades i anförandet instämmer jag i, och jag kan bidra med fler exempel. Det som jag undrar över är Inger Lundbergs förslag till hur vi ska förändra reglerna. Har man tittat på hur exemplet med den här mannen och hans familj skulle ha påverkats, om man hade gått den civilrättsliga vägen? Mycket av det här beror på att man inte tar hänsyn till båda föräldrarnas försörjningsbörda.
Fru talman! Jag kan inte bli alltför imponerad av Cecilia Magnusson. När vi har problem med brister i underhållsstödet och skulle behöva ökade resurser i systemet föreslår moderaterna en neddragning av insatserna för underhållsstödet med 400 miljoner kronor. Moderaterna går en jätteenkel väg: Vi skär ned underhållsstödet! Det blir ingen återbetalning av underhållsstöd, om inga ensamstående föräldrar får underhållsstöd. Visst löser ni den frågan med det moderata systemet, men det som Cecilia Magnusson och Moderaterna glömmer är att det i den andra ändan finns mödrar och fäder som lever tillsammans med sina barn och som behöver de här pengarna. Jag utredde för några år sedan för regeringens räkning socialbidragen, och något som var väldigt tydligt när det gällde det ökade behovet av socialbidrag var den svåra ekonomiska situationen för ensamboende föräldrar med barn. De behöver underhållsstöd. Det är viktigt. Vi kan inte skära i underhållsstödet. Då säger Cecilia Magnusson: Gör en prövning! Tänk, om någon av föräldrarna har en hygglig inkomst, ska de då ha underhållsstöd? Men vill vi ha ytterligare system med prövning av varje enskild fråga? Jag har uppfattat att hela socialutskottet är enigt om att vilja minska marginaleffekterna för barnfamiljerna. Nej, Cecilia Magnusson, det är inte omtanke som här vägleder moderaterna, utan det är ren och skär snålhet.
Fru talman! Det synd att Inger Lundberg inte har läst vårt förslag utan går på fördomar och gammal socialistisk retorik. Det är omtanke om barnen och särlevande föräldrar som gör att vi vill reformera underhållsstödet. Vi vill inte skära i underhållsstödet. Vi vill att de ensamstående mammor som i dag har den sämsta ekonomiska situationen ska kunna få ett större stöd än vad de får i dag och att man ska kunna lindra orimliga återbetalningskrav som i dag ställs på många fäder. Jag hoppas att vi kan fortsätta diskussionen när Inger Lundberg har läst vårt förslag. Jag är helt öppen för det. Jag instämmer i den analys som hon gör om underhållsstödet. Det är ett orimligt system som snarast måste reformeras.
Fru talman! Om det finns något allvar i Cecilia Magnussons engagemang, se då till att ni i den moderata budgeten reserverar pengar för att minska kraven på återbetalning. Cecilia Magnusson säger att jag har läst gammal socialistisk retorik. Jag vet inte vad som är socialistisk retorik. Det jag har läst är det särskilda yttrande som Moderata samlingspartiet har till SfU:1, yttrande 4 om moderaternas anslagsförslag punkt 1.3. Tydligen är det vad som i dag är socialistisk retorik. Jag har hört att ni har ändrat tonläget och skrivningarna lite grann från Moderata samlingspartiets sida. Men att det har gått så långt som att det är socialistisk retorik förvånar t.o.m. mig.
Fru talman! På slutet i sitt engagerande inlägg kritiserade Inger Lundberg Folkpartiet. Det får man förstås göra. Men det är bra om man också vet vad det handlar om. Jag fick intrycket av att det hade att göra med att vi anvisade mindre pengar till anslaget. Om Inger Lundberg hade fördjupat sig ytterligare i detta hade hon också vetat varför vi gjorde det. Om jag förstod hennes inlägg rätt i övrigt är den enda lösning hon ser på de problem som finns med underhållsstödet att man anslår mer pengar till det. Så kan det ju vara, men det är inte alldeles självklart. Enligt vår mening är det system som socialdemokraterna har genomfört sedan våren 1997, om jag minns rätt, ett system som är sämre än de tänkbara alternativen. Framför allt tänker vi på det alternativ som nästan fanns tillgängligt i utredningsform när regeringen kastade fram sin proposition i all hast och inte var beredd att avvakta förslaget. Det är ett förslag som inte är lika mekaniskt som det nuvarande systemet. Det nuvarande systemet bygger på att om två föräldrar som bor ihop av någon anledning finner att de inte vill göra det längre och flyttar isär ska de per barn få en viss summa pengar. Oavsett om de har höga inkomster eller låga inkomster ska de få en viss summa pengar per barn därför att de har flyttat isär. Den lösning som förespråkades av den utredning jag nu nämnde tror jag är ett bättre system. Det är anpassat för att se till att de som behöver pengar får pengar. Inger Lundberg säger att man inte ska ha prövning av individer. Det låter sig sägas, och på många områden delar vi den uppfattningen. Men om det är fråga om att man har ett ökat behov därför att man inte längre bor tillsammans är det inte självklart att det gäller alla som flyttar isär. Att detta är problematiskt visade sig nyligen när regeringen tvingades föreslås en ändring i hela regelsystemet för det växelvisa boendet eftersom man upptäckte att det blev väldigt stora anspassningsrörelser. Man bokförde barnen på det ena stället i stället för på det andra eftersom det gav stort ekonomiskt resultat. Jag tycker att Inger Lundberg kan titta på det och fundera på om konstruktionen är rätt i stället för att automatiskt angripa dem som vill anslå mindre pengar.
Fru talman! Vi har ett anslag i statsbudgeten utifrån de besparingar vi genomförde under de jobbiga saneringsåren. Det var inte någon glädje i riksdagen från något parti när riksdagen fattade beslut om nedskärningar på underhållsstödet. Vi gjorde då ganska kraftiga besparingar. Det finns ett antal områden där det verkligen brister. Om man ser att det är allvarliga bekymmer på ett område, är då det första och klokaste man ska göra att börja använda det som ett sparområde? Folkpartiet gör lite grann så. Det är inte så allvarligt som Moderaternas besparing. Det är jag helt klar över. Men jag tycker ändå att man med lite grann ödmjukhet och försiktighet borde titta på vad pengarna ska räcka till. Bo Könberg vet precis lika väl som jag att både de ensamstående föräldrarna och de återbetalningsskyldiga föräldrarna som grupp är de föräldrar i det här landet som har det ekonomiskt mest jobbigt. Ta inte ut något i förskott, Bo Könberg, utan avvakta analysen av Familjeutredningens förslag. Jag är ganska övertygad om att det behövs några kronor till om man ska lösa de problem som finns både i nuvarande system och de som finns i Familjeutredningens system. Vi får inte vara för optimistiska om vad samhällets pengar räcker till.
Fru talman! Det ligger kanske någonting i att spara pengar inte är det första man ska göra innan man vet vad man sysslar med. Nu var det inte riktigt så i vårt fall. När regeringen lade fram sin proposition motionerade vi om ett helt annat system, nämligen det system jag antydde i mitt förra inlägg. Det var det första vi gjorde. Ett sådant system får såvitt vi kan bedöma den effekten att det behövs mindre pengar, allting annat givet, än det anslag som nu finns. Jag är mycket väl medveten om att det vi nu talar om är bland de svåraste socialpolitiska områden som finns. Det är tillräckligt många utredningar som har stupat på att försöka hitta en bra lösning på detta. Man har knappt kommit fram till ett nytt förslag och börjat genomföra det förrän man hittar nya problem. Jag har full respekt för problemens omfång. Det jag ifrågasatte var Inger Lundbergs självklara ståndpunkt att det enda sättet att lösa problemen var att tillföra pengar i stället för att fundera på vilka system vi ska ha.
Fru talman! Jag är övertygad om att de problem som finns i dag är så stora att det kräver vissa insatser. Det är möjligt att man kan göra förändringar i systemen som också gör dem effektivare. Det ska jag inte utesluta. Men vi lurade oss själva lite grann när vi gjorde förändringarna under saneringsåren. Då var vi kanske tvungna att lura oss själva lite grann. Det var så nödvändigt att få ned kostnaderna och så akut. Vi orkade kanske inte se alla problem som blev med de förändringar som gjordes. I dag har vi handlingsfrihet. Då måste vi orka med att se den verkliga livssituationen för dessa familjer. Jag vidhåller, Bo Könberg, att det är väldigt kortsiktigt och korkat att använda anslaget som ett sparområde redan i dag.

Fru talman! Dagens försvarsdebatt handlar formellt om nästa års anslag och inriktning. Det kan ju också sägas vara en uppföljning av den stora destruktionsprocess som majoriteten i denna kammare startade 1999 och fortsatte våren 2000. Jag tror, om jag minns rätt, att moderaternas företrädare i debatten då, Henrik Landerholm, kallade processen för "en okontrollerad förstörelseprocess". Jag ska be att få återkomma till vad som sades i denna kammare för exakt ett år sedan från företrädare från regeringspartiet och se hur orden, tankarna och det ekonomiska anslaget hållit i den s.k. verkligheten. Det ska jag göra genom att titta på vad som nu har hänt och vad som händer efter bara ett år. Fru talman! Jag vill redan nu yrka bifall till vår reservation nr 1. Självklart står jag bakom alla reservationer från Moderata samlingspartiet, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1. Människor som kostat miljarder att utbilda, nybyggda fastigheter för många miljoner, nybyggda anläggningar som kostat miljarder och materiel som kostat hundratals miljoner har avvecklats och ska avvecklas. Det ska ske, som vi sade i försvarsdebatten i fjol, i den takt som måste påstås vara okontrollerad. Vi var överens om att en försvarsreform var alldeles nödvändig, men vi ställde inte och ställer inte upp på en okontrollerad process för att genomföra denna reform. Vi påstod då och påstår nu att personalförsörjningen är och var ett av de värsta exemplen och att många viktiga frågor inför den här processen var oklara. En förändring av värnpliktssystemet, en ny befälsordning, ändrade villkor för tjänstgöring utomlands, visstidsanställda soldater och sjömän - detta som exempel på oklara frågor. Jag beklagar att försvarsministern inte har anmält sig till debatten kring ekonomin. Men vid närmare eftertanke - då man noga läser propositionen och betänkandet - kanske det inte är så förvånande att försvarsministern inte finns här. Det är ingen rolig läsning, varken vad som skett kvalitetsmässigt med försvaret eller vad som åter håller på att hända med ekonomin, ännu ett mörkt år och ännu ett år med kraftiga överskridanden. Därför kanske man ska ha förståelse för att försvarsministerns ställningstagande är att inte delta. Fru talman! Jag tittade i protokollet från fjolårets debatt, och jag läser ordagrant vad försvarsutskottets vice ordförande Tone Tingsgård sade i debatten: "Jag är dessutom övertygad om att i den budget som nu fastställs för år 2001 har vi föreslagit på kronan när precis så mycket pengar som behövs för att klara detta." Nu ska jag ärligt säga att jag inte är insatt i vilka krav som en socialdemokrat har på att ekonomin ska "gå ihop", men om man säger att det går jämnt upp, t.o.m. på kronan, och det i verkligheten blir 500-600 miljoner i underskott måste detta trots allt kallas vid sitt rätta namn: Ett misslyckande! Vi påpekade detta med den svaga ekonomin i debatten i fjol och anklagades då för att "ha en onödigt pessimistisk syn på frågorna". Man behöver inte vara särskilt stor matematiker för att göra en bedömning av vem som låg närmast den s.k. sanningen. I dag har vi alltså svaret. 500-600 miljoner i underskott, eller "överutnyttjande", som jag såg att högkvarteret kallade underskottet. Då det gäller utgifterna för försvaret totalt för år 2002 och vår mening har vi detta redovisat i vårt särskilda yttrande nr 1. Då vi tittat på vad som krävs ekonomiskt har vi sett på vad som behövs för att skapa rimliga förutsättningar för omstrukturering och utveckling av hela totalförsvaret. Vi anser att för att genomföra detta krävs en offensiv och annorlunda inriktning än den som majoriteten här i riksdagen beslutat om. En av de viktigaste försvarspolitiska frågorna framöver är hur vi skapar balans mellan uppgifter och resurser för att ett svenskt försvar ska utgöra ett effektivt och flexibelt säkerhetspolitiskt instrument. Vårt förslag syftar helt till att kunna anpassa försvaret för att verka i olika situationer. Våra försvarssystem måste också utformas och göras så att de i fredstid kan utgöra stöd till samhället. Våra förslag syftar också till att försvaret ska kunna öka sin förmåga att delta i internationella insatser. Det behövs självklart medel för att klara detta. Vi menar att försvaret ska utvecklas på ungefär samma ekonomiska nivå som under de två senaste försvarsbeslutsperioderna. Detta gör att vissa moderna förband, som nu majoriteten vill avveckla, i stället bör vidmakthållas för att omstruktureras och dessutom förses med ny materiel. Nu har alltså majoriteten genom ett beslut i kammaren den 21 november fastställt försvarsramarna. Vårt förslag var alltså att vi ville tillföra den militära delen i totalförsvaret ytterligare 3 miljarder för nästkommande år. Trots de stora begränsningar som gjorts och görs är diskrepansen mellan planerad verksamhet och verklig kostnad oerhört tydlig. Jag kan konstatera att effekterna av de besparingar som Försvarsmakten i år tvingas till är mycket kraftiga. Sammantaget drabbas inte bara internationaliseringen av försvaret, utan också utvecklingen av den s.k. insatsorganisationen, som riksdagen fattat beslut om. I flera avseenden senareläggs det som skulle vara klart 2004 - senareläggs till en osäker framtid! Det är närmast bestickande att läsa Försvarsmaktens årsredovisning 2000, där ÖB kommenterar: "Det allvarliga i överskridandet på förbandsanslaget är att det inte identifierats under genomförandet. Ledning, kontroll och överblick, såväl centralt som lokalt, vad avser lönebildningen och övriga kostnadsfördyringar, borde ha varit fastare i samband med omstruktureringen. Åtgärder borde ha vidtagits för att under året möta en sådan utveckling." Det sagda och övrigt visar att Försvarsmakten inte har tillräcklig kontroll över den beslutande verksamhetens driftskostnad. Försvarsmakten bär ett stort ansvar för dessa djupt otillfredsställande förhållanden. Samtidigt är detta ansvar i stort sett omöjligt att utkräva från en enskild befattningshavare med den organisation och de former för ledning som hittills har valts. Likväl är regeringens ledning av Försvarsmakten långt ifrån invändningsfri. Ansvaret för det uppkomna läget delas av regeringen och Försvarsmakten. Och vi vet att ÖB i utskottet redovisat att underlagen inför försvarsbeslutet våren 2000 var behäftade med, som han sade, "stora osäkerheter avseende basfakta". Det skulle vara intressant att i dag höra vad Tone Tingsgård har för kommentar kring detta. Det går att ta del av delårsrapporten för första halvåret 2001, som överlämnades till regeringen den 15 augusti, där Försvarsmakten redovisar kraftfulla reduceringar. Trots detta pekar prognosen för hela året på ett ekonomiskt utfall som blir minst cirka en halv miljard större än tilldelad ram. Alltså: Den planerade verksamheten kommer att kosta lika mycket som föregående år. Vidtagna åtgärder ger uppenbarligen ingen effekt, och ytterligare reduceringsåtgärder måste, enligt ÖB, övervägas. Det här är alltså långt, långt ifrån det tal som Socialdemokraternas företrädare i debatten i fjol, Tone Tingsgård, sade skulle ske. Det skulle nu och här i dag vara bra om vi fick höra vad majoriteten har för planer då ÖB säger i sin kommentar att "ytterligare reduceringsåtgärder måste till". Vilka ytterligare reduceringar har ni socialdemokrater planerat? Svaren hoppas jag kommer senare i debatten i dag från Tone Tingsgård i frånvaro av försvarsministern. Fru talman! Dagens betänkande är också en mycket tråkig läsning - ur en försvarsväns ögon - då det gäller verksamheten och vad som skett med kvalitet och hur uppsatta mål nåtts, eller i många fall inte nåtts. I betänkandet kan man läsa bl.a. följande: · Arméstridskrafternas förband har nått utbildningsmålen endast på grupp och pluton samt i vissa förband endast till kompaninivå. · Målen för stridsvagnsförbanden har inte nåtts. · Vissa fartygsbesättningar har inte nått acceptabel utbildningsnivå. · Uppsatta mål i förband för marinstridskrafternas grundutbildning kan inte nås. · Pilotutbildningen har halverats, och uppsatta mål har inte nåtts. · Ett antal flygförare har inte fått någon flygtid. · Helikopterförbanden har inte kunnat öva i planerad utsträckning. · Hemvärnet har inte kunnat ha någon verksamhet andra halvåret 2001. · I de markoperativa förbanden har fältdugligheten gått ned. Detta var alltså ett plock ur betänkandet och från den s.k. verkligheten och där just orden inte nåtts tyvärr är vanligt förekommande, detta trots att inte bara de pengar som funnits ser ut att förbrukas, utan också pengar som inte finns kommer att förbrukas. Jag förutsätter att Tone Tingsgård kommer med sina synpunkter kring vad som nu händer med det svenska försvaret. Vi vet också att Ekonomistyrningsverket kommit med kraftiga påpekanden, där det bl.a. sägs följande: - Vår bedömning är att det är oklart vem som innehar helhetsansvaret för att ekonomin utvärderas, analyseras och eventuellt balanseras. - Den bild som framkommer ur vår studie och som vidare betonas vid analys av prognosarbetet är att det saknas en kontinuerlig och konstruktiv dialog mellan högkvarteret och förbanden. Vår granskning visar att förbandschefernas insikt i ekonomiska frågor är mindre genomgripande. Det tas ingen hänsyn till ekonomisk kompetens vid befordring till förbandschef. Detta var alltså Ekonomistyrningsverkets bild - en dyster bild av ekonomistyrningen i det svenska försvaret. Vi moderater har under processen i utskottet föreslagit annorlunda anslagsbeteckningar och innehåll för det militära försvaret, liksom en förändring av beslutsprocessen. Vi har föreslagit och föreslår, enligt vår reservation nr 1, att den årliga driften av den befintliga organisationen i all planering, budgetering och uppföljning ska särskiljas från den framtida utvecklingen. Vårt förslag innebär att anslaget till fredsfrämjande verksamhet förs över till utgiftsområde 7. Vi föreslår alltså att anslaget Fredsfrämjande truppinsatser ska utformas som ett beredskapsanslag. Det finns utvecklat i vår reservation nr 1. Vårt syfte med detta förslag är att vi ska tydliggöra - det är viktigt, tycker vi - ansvarsförhållanden och de beräkningar som ligger bakom de förslag riksdagen har att ta ställning till. Vårt förslag syftar också till att tydliggöra skillnaden mellan riksdagens beslut om den långsiktiga inriktningen och den årliga budgeteringen. Vi anser att vårt förslag innebär en naturlig uppdelning av riksdagens beslut i två delar. Det tydliggör också riksdagens ansvar för de långsiktiga besluten om försvarets uppgifter och förmågor samt anskaffning, uppsättning och avveckling av materiel och militära förband. Då det gäller inriktningen av förbandsverksamheten måste vi fatta beslut som ger oss en försvarsförmåga, inte bara i dag utan för kanske 15-20 år framåt. Det gäller att se på frågorna långsiktigt. Jag har tidigare tagit upp problemen med uppsatta mål i verksamheten. Jag noterar också att de flesta värnpliktiga i dag ges en ofullständig utbildning och att officersutbildningen reduceras. I det läge som försvaret nu befinner sig i är det utmanande att fortsätta med stora investeringar som inte tillför Sverige ökad försvarskapacitet. Vår åsikt är att ännu ej genomförda stora omlokaliseringar, som nu innebär stora investeringar, borde avbrytas. Det finns alltså mycket att säga kring ekonomin och hur försvaret hanterar sin ekonomi. I slutändan är det trots allt regeringen som bär ansvaret om stora underskott kommer och nya svarta hål dyker upp. Jag tänker bl.a., då det gäller tveksamma satsningar, på exempelvis vad som händer med Swedints flyttning från Almnäs till Kungsängen. Jag har haft förmånen att diskutera den frågan med försvarsministern ett antal gånger här i kammaren, och alltid har jag fått lugnande svar: Bygget och flytten ska ske inom den tid man aviserat, och bygget kommer att kosta vad som från början var planerat. Så har försvarsministern alltid svarat. Jag hade tänkt ställa en följdfråga kring detta till försvarsministern, men nu ställer jag frågan till Tone Tingsgård: Vilken summa är det som i dag gäller för flytten av Swedint? Hur många hundra miljoner är ni beredda att satsa? De skriftliga handlingar jag har fått från Almnäs projektgrupper visar att kostnaderna där har skjutit i höjden med raketfart och att det inte är särskilt långt kvar till miljardstrecket. Jag tror - men hoppas självklart att jag har fel - att flytten och byggkostnaderna i Kungsängen kommer att bli högre än vad man från början sade. Vi kommer att följa frågan framöver. Utan att ta ut något i förskott verkar den bli lika dåligt underbyggd som uttalandet att budgeten skulle gå ihop exakt på kronan. Vi anser att ingenting säger emot att Swedints placering i dag inte kan fortsätta, alltså som en solitär. Ingenting talar enligt vår mening för att Swedints verksamhet måste ligga vid ett fredsförband. Andra tveksamma investeringar som gör att tidigare mycket försvarsvänliga människor börjat tvivla på försvaret är vad som skedde på F 10 i Ängelholm, först stora hangarbyggen och sedan nedläggning. Så kan vi inte fortsätta att hantera folks skattepengar! Jag är fullt medveten om att det är ett annat anslag och att det är ett fastighetsbolag som betalar investeringarna, men det är trots allt statens och skattebetalarnas pengar som vi hanterar i denna riksdag. Ni som kommer från andra håll i landet måste mötas av mer förstående människor, men i mitt hemlän Dalarna ifrågasätts användandet och resursutnyttjandet av försvarsanslaget. Man ifrågasätter olika investeringar som Ängelholm och Swedint, som jag tidigare har nämnt. När det gäller anskaffning av materiel kvarstår vår oro för luftförsvarets utveckling och för den del som så att säga utgör Sveriges luftvärnsförmåga. Fru talman! Jag påstår att regeringen inte har kontroll över ekonomin. I utskottet har vi gång på gång hört att det anställts ekonomer så att det nu ska bli ordning, men inte blir det så. Nya hål - tidigare var de svarta - i färgnyansen rödgrön finns. Vi vet alltså att det för i år talas om ett underskott på 500 I betänkandet i dag finns en summering för år 2000. Det talas om en överförbrukning av anslaget för förbandsverksamheten. Överförbrukning är ett finare ord för att man har spräckt budgeten. I fjol handlade det om 700 miljoner. Just det: 700 miljoner! Vi i utskottet säger också att Försvarsmakten nu måste få fram - och det är regeringens sak att se över detta - säkra metoder för kostnadsberäkningar, ekonomiredovisning och ekonomistyrning, som jag tidigare har tagit upp. I utskottet år 2000 efterlyste vi och saknade en koppling mellan de olika verksamhetsgrenarna och tillhörande kostnader. Vi pekade på att det måste komma till stånd en jämförelse av kostnadsutvecklingen mellan olika år. Vi pekade också på att det klart och tydligt måste framgå hur olika förmågor utvecklats, vilken effekt åtgärder givit och vilka brister som kvarstår. Vi konstaterar nu att det skett en viss förbättring, men noterar trots detta att det finns ytterligare en rad förbättringar som måste till. Jag har bl.a. redovisat vad Ekonomistyrningsverket har sagt, och det är allvarsord. Fru talman! Vår oro över styrning och ekonomi av dagens svenska försvar är stor. Lika stor är oron över att många mål i verksamheten inte har nåtts eller kommer att nås vare sig nu eller kanske ens om två tre år. Den oron är stor, t.o.m. mycket stor.

Fru talman! De nedskärningar som nu sker inom det militära försvaret är ett första steg mot en mindre försvarsram, mer anpassad till den breddade hotbilden och det sårbara civila samhällets behov av resurser. Vi har dock förslag till förändringar inom ramen redan i dag, även om vi har ställt oss bakom den ram som i dag finns. Det första området är Kustbevakningen som vi föreslår får en förstärkning med 25 miljoner kr. Vi föreslår att pengarna tas ur materielanslaget. De uppgifter som Kustbevakningen genomför har inte minst på det förebyggande området också en mycket stor betydelse för Sveriges säkerhet i ett bredare perspektiv. Kustbevakningen har fått alltmer uppgifter och bredare verksamhetsområde - uppgifter som man hittills klarat suveränt på ett rationellt och effektivt sätt. Men man behöver mer resurser framgent för att klara uppgifterna på grund av bl.a. EU-medlemskapet och utvecklingen i länderna kring Östersjön. På grund av dess breda roll och mångfasetterade uppgifter präglas Kustbevakningen av och har utvecklat ett brett samarbete med olika myndigheter i Sverige men också alltmer internationellt. Detta är nödvändigt för att få en helhetssyn och för att resurser, kunskaper och kapacitet ska användas på ett rationellt sätt. Genom skarp verksamhet dagligen och genom regelbundna kontakter med internationella myndigheter har man byggt upp ett nätverk som smidigt, handläggare till handläggare, ger information och underlag för arbetet. Schengen. Vi i Vänsterpartiet är ju, som ni vet, inte positiva till Schengenavtalet. Men avtalet ställer mycket höga krav på åtgärder för att leva upp till de åtaganden som vi har gjort när vi nu har skrivit under avtalet. Kustbevakningen har ansvar för och befogenheter att i enlighet med avtalet utföra personkontroll till sjöss. Samtliga resande ska underkastas in respektive utresekontroll. Det går naturligtvis inte att kliva ombord på alla båtar och göra en fysisk kontroll. I stället gör man hundratusentals dataslagningar kombinerat med fysisk kontroll vid behov. Det är då besättningslistorna som används som underlag. Som alla förstår är detta arbete mycket personalkrävande. Kustbevakningen har också nyligen fått i uppgift att samordna de civila behoven av sjöövervakning och av sjöinformation till alla berörda myndigheter. Syftet är att information som finns i olika system kan göras tillgänglig för myndigheter som behöver den och gör att man inte får en dubblering av system som är kostnadskrävande. För att kunna bevaka vår långa kust behöver Kustbevakningen fler båtar och flygplan som är väl anpassade till behoven. Detta är väldigt viktigt. Det är i första hand två nya ur serien KBV-201 för patrullering på västkusten och Norrlandskusten. Dessutom erfordras en modifiering av ett stort antal fartyg samt ett tredje flygplan utöver de två som resurserna från regeringen ger möjlighet till år 2004. Det behövs naturligtvis också fler besättningsmän för att kunna utnyttja båtar och flygplan på ett rationellt sätt. Vänsterpartiet anser att regeringens förslag när det gäller resurser för oljebekämpning är bra och ett nödvändigt tillskott. Det är också tillfredsställande, tycker vi, att Kustbevakningen har fått 50 miljoner kronor för 2004 för övervakning till sjöss och ökad satellitövervakning. Men Kustbevakningen behöver också mer resurser i närtid. De behov som jag har räknat upp omfattar ungefär 70 miljoner kronor på årsbasis, och det är en ganska stor summa. Därför har vi inte föreslagit att Kustbevakningen ska få detta ett år, utan att man gör en successiv upptrappning av budgeten med 25 miljoner för 2002. Även här vill vi att resurserna tas av materielanslaget. Sedan bör regeringen komma tillbaka med förslag om hur man ska klara detta under åren 2003 och 2004. Utskottets majoritet tycker också att Kustbevakningen behöver mer resurser men inte för 2002. Detta är alltså de förslag som regeringen kommit med och som är bifallna av utskottet. Men vi delar inte utskottets syn utan anser att Kustbevakningen behöver mer resurser redan i dag. Fru talman! Helikopterverksamheten är också viktig ur många aspekter, inte minst som stöd för samhället i fred. Försvarsmakten bör enligt regeringens mening upprätthållas inom ramen för den nya organisationen." Man förespeglade alltså att verksamheten skulle fortsätta med den ordning som var. Det tyckte vi var utmärkt. Försvarsutskottet uttryckte i samband med detta att utskottet förutsatte - och det hade man sagt redan 1997 - att medverkan i räddningstjänst även i framtiden skulle vara en viktig uppgift för Försvarsmaktens helikoptrar och att samhällets möjlighet att utnyttja de militära helikopterresurserna i fred inte borde försämras. Man påpekade också att Sjöfartsverket sedan juni 1998 hade ett avtal med Försvarsmakten om helikoptrar i beredskap på fem orter i landet. Och det var detta som vi fattade beslut om den 30 mars 2000. Sedan blev det tyvärr en kraftig personalreducering med upp till 20 %. Detta innebar i sin tur att Försvarsmaktens avtal med Sjöfartsverket måste förändras, så att man inte nu längre kan bemanna de fem platser som förutsattes i avtalet med Sjöfartsverket utan på sikt endast fyra. De närmaste åren kommer man att minska antalet platser till tre. I budgetpropositionen säger regeringen: "De två helikopterbataljonerna och helikopterskvadronen genomför ett omfattande stöd till samhället inom ramen för avtalet med Sjöfartsverket om helikoptrar för beredskap för räddningstjänst och avtalet med Vidare skriver man att detta stöd till samhället med helikopterresurser bör begränsas. Vi delar inte den synen. Dels anser vi att de förutsättningar som fanns när beslutet fattades har ändrats. Dels tycker vi dessutom att det är oerhört betydelsefullt med helikopterstöd till det civila samhället. Vi anser därför att man bör utveckla helikopterverksamheten successivt. Vi tycker att det är oerhört viktigt att man har denna verksamhet. Dessutom är den betydelsefull för att det gynnar helikopterkompetensen och håller organisation och personal i god trim när man gör den här servicen till samhället. När man inte kan ställa upp för samhället i fred är det också så att människor i allmänhet tycker att det är konstigt att man föreslår begränsningar i stället för att utveckla verksamheten på ett konstruktivt sätt. Vi har förståelse för att det är brist på navigatörer och tekniker och att det är ett problem. Därför har vi inte föreslagit mer pengar. Vi föreslår i stället att man ska göra en utredning så att man kan få fram hur de fem räddningsbaserna fortsättningsvis ska kunna bemannas. Vi vill också se hur man ska kunna ställa upp verksamheten med ambulanshelikoptrar. Utskottet avslog det här förslaget till utredning, men jag tror att det hade varit viktigt att man ställt sig bakom det för att ytterligare trycka på i fråga om betydelsen av att öka stödet till samhället. Fru talman! En annan fråga som rör helikopterverksamheten är behovet av ny hangar på Säve. Sedan flera år finns det planer på en ny hangar. Den gamla är i uruselt skick och fungerar inte längre. Personalen har en dålig arbetsmiljö. Dessutom får helikoptrarna ofta stå ute i väder och vind. Det är inte bra. Den här nya helikopterhangaren var avsedd att sambrukas med polisen och verksamheten med helikopterambulans. När fler sambrukar är ju det till fromma för skattebetalarna. Nu diskuterar i stället Försvarsmakten reparation av den gamla hangaren. Detta är ingen långsiktig lösning. Om det blir reparation innebär det att också andra byggnader måste rustas upp för att få en fullgod funktion. En ny hangar skulle kosta 70-80 miljoner kronor. Sambruket innebär att hyreskostnaden kan delas mellan tre. Det här är väldigt fördelaktigt. Det blir också bättre arbetsmiljö för Försvarsmaktens personal, och det är inte oväsentligt för att hålla kvar personalen hos Försvarsmakten. Då säger utskottet att det är den rådande ekonomiska situationen som gör att Försvarsmakten föreslår reparation i stället för nyinvestering. Det är för att undvika den här kortsiktiga lösningen som vi föreslår att man ger ett investeringsstöd. Vi anser att det här kan ske genom att man omfördelar inom förbandsverksamheten. Fru talman! Vänsterpartiets krav på uttalande om minröjningsverksamhet genom utbildning av minröjare, genom prioriteringar av den internationella verksamheten och genom utveckling och inköp av minröjningsmaterial har bemötts relativ positivt av utskottet. Det är vi mycket glada för. Vi har sett en utveckling, och intresset för minröjningsverksamheten har ökat. Det är vi väldigt glada för. Regeringen har i det senaste regleringsbrevet till Försvarsmakten ålagt denna att fortsätta utvecklingen inom området. Vi tycker att frågan är av stor betydelse. Vi kommer nogsamt att följa utvecklingen, och vi återkommer vid behov. Därför har vi bara ett särskilt yttrande i den här frågan. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservationer 3 och 6.

Fru talman! För att ta det trevliga först var det trevligt att höra en vänsterpartist prata om inköp av flera flygplan. Det är inte vad vi brukar höra i försvarsdebatterna från det partiet. Det var mycket satsningar som togs upp här. Det behövs mer resurser. Det var Kustbevakningen. Det var mer flygplan. Det var helikopterverksamheten plus byggen på Säve. Det slutade visserligen bara med en utredning, så det kostar ingenting. Men hur är det med omfördelningen inom föbandsverksamheten? Har ni i Vänstern funderat rent konkret? Det är lätt att kasta ur sig att det bara är att fördela om lite grann i förbandsverksamheten. Sedan tog jag upp några byggen i mitt anförande. Har Vänstern funderat på det här med Swedint? Hur mycket får det i Vänsterns ögon kosta att fullfölja den investeringen, som börjar närma sig miljardstrecket? Jag tittade på protokollet från i fjol. Då företrädde Stig Sandström Vänstern, och han var inne på det här med den ekonomiska styrningen. Det sade inte Berit Jóhannesson någonting om i dag, men han påpekade vikten av att det måste till en ekonomisk styrning. Är ni nöjda efter överläggningarna med regeringspartiet? Har ni tagit upp de ekonomiska problem som nu finns? De där 500 miljonerna som det preliminärt blir i underskott i år, varifrån tänker ni ta dem i den totala budgeten så att det ligger inom utgiftstaket?
Fru talman! Angående ekonomisk styrning kan jag säga att jag håller med om att det är bedrövligt med uppföljningen inom Försvarsmakten. Försvarsmakten har väldigt dålig förmåga att följa upp sina budgetbeslut och sina budgetar. Så där är jag fullständigt överens med Rolf Gunnarsson. Jag tror att oavsett vilken budgetram man har för Försvarsmakten, och det visar ju också historien om vi tittar bakåt, oavsett vilken majoritet det har varit så har det varit bekymmer med svarta hål inom Försvarsmakten. Så även med Moderaternas tillskott tror jag ändå att bekymret är stort. Jag tror att regeringen nu verkligen försöker ta tag i det här. Även Försvarsmakten håller på att förbättra sig. Bl.a. ska man ha in civila resurser i det här. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Det ska vara ekonomer som sköter det här. Angående detta med flyg vill jag säga att det inte är några JAS-plan jag föreslår. Det är fråga om flyg för Kustbevakningens behov. Jag kan ju inte heller säga att Vänsterpartiet är helt negativt till flyg eller saker som rör sig i luften över huvud taget, Rolf Gunnarsson. Det är nog ett litet missförstånd. Vi tycker visserligen att man ska åka mer tåg i allmänhet, men i det här fallet måste vi ha flyg till Kustbevakningen. Angående Swedint får vi naturligtvis följa upp det här. Naturligtvis måste vi se hur den investeringen utvecklas och så. Det får vi fatta beslut om sedan. Hittills har vi ju ställt upp på att Swedint ska flytta. Det har vi ställt upp på.
Fru talman! Vi var överens om att det var "bedrövligt", det ordet använde Berit Jóhannesson, med den ekonomiska styrningen. Det var ett instämmande även om jag inte använde just det ordet. När det gäller Swedintinvesteringen är det som sagt också intressant att vi kanske kan få påhak på våra förslag om att vi kanske ska avbryta den typen av investeringar i det läge som råder. När det gäller vårt försvarsanslag är det så att om vi hade haft någon slant till hade vi kanske klarat de där 500 miljonerna. Eller är det så att Berit Jóhannesson tror att om vi hade lagt till exempelvis 3 miljarder så hade man gjort av med 3,5 miljarder i försvarsutgifter? Jag tror inte att det är så. Vi påpekade redan i fjolårets debatt att den ram som fanns inte kunde räcka, att det var omöjligt att styra verksamheten så pass. Vi trodde alltså inte på vad socialdemokratiska företrädare sade. Jag vill höra: Har ni i de här regeringsöverläggningarna, om ni vill avslöja några detaljer därifrån, tagit upp frågan om brister i ekonomisk styrning av försvaret? Det är fortfarande 500 miljoner av skattebetalarnas pengar som ska tas någonstans ifrån.
Fru talman! Vi har ju i utskottet, det vet Rolf Gunnarsson också, mycket och ingående diskuterat budgetuppföljningen. Vi har stött regeringen i deras ambition att faktiskt rätta till det här. Också Försvarsmakten har vi stött i det avseendet. Jag tror att man har ambitioner och att man kommer att lyckas med att få en bättre sakernas ordning när det gäller budgetuppföljning. Angående Swedint sade jag att vi faktiskt har ställt upp. Men är det så att det blir ökade investeringskostnader får man naturligtvis titta på detta. I dag är jag inte beredd att säga att vi ska ändra på det beslut som vi har fattat. Sedan hör det också till saken att de 700 miljoner som var brist förra året, som man upptäckte först i december månad, dem har man fått bidrag för. De har alltså omfördelats från materialanslaget till förbandsverksamheten. Man har också fått ett tillägg till förbandsverksamheten från materielsidan detta år. Jag ser fram emot att man får lite bättre ordning på ekonomistyrningen inom Försvarsmakten. Om man skulle få tre miljarder mer av Moderaterna är det naturligtvis så att man fyller det med verksamhet. Risken för att det också skulle bli ett underskott i fråga om den verksamheten är nog ganska stor om man inte gör något åt de grundläggande problemen,

Fru talman! I det här betänkandet behandlas alltså utgiftsområde 6 Totalförsvar med de två politikområdena försvarspolitik och skydd mot olyckor. Jag yrkar redan nu bifall till reservation 2. Margareta Viklund kommer senare att behandla bl.a. Kustbevakningen. Det vidgade säkerhetsbegreppet ger nya förutsättningar för svensk försvars och säkerhetspolitik. Kravet på handlingsfrihet kommer i fokus. Vårt moderna men sårbara samhälles motståndskraft mot nya typer av hot kräver god krishanteringsförmåga utmed hela skalan fred, kris och krig. De nya säkerhetspolitiska hoten måste tas på allvar, vilket terrordåden i New York och Washington den 11 september har visat. I betänkande FöU2 som behandlas senare i dag utvecklar vi de förslag som vi framfört för att möta olika hot från terrorism. Sverige tar ett nödvändigt steg från storskalig invasionsplanering till en bredare utgångspunkt för försvars och krisplanläggning. Av geografiska skäl är den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet viktigast, men genom terrordåd och den snabba IT utvecklingen får vi även ett "globalt närområde". Samtidigt innebär globaliseringen, de nya säkerhetspolitiska hoten och politisk instabilitet att oroligheter och kriser i omvärlden kan få direkta konsekvenser för Sveriges och medborgarnas säkerhet. En av de viktigaste försvarspolitiska frågorna framöver är därför hur vi skapar balans mellan uppgifter och resurser för att ett svenskt folkförankrat försvar ska utgöra ett effektivt och flexibelt säkerhetspolitiskt instrument. Av geografiska skäl är det naturligt att Östersjöregionen och det övriga närområdet är de områden där Sverige kan bidra mest och ta ett större ansvar för en fortsatt fredlig utveckling. Att stärka det regionala samarbetet och att inlemma Östersjöområdet i en alleuropeisk och transatlantisk säkerhetsordning är därför en hörnsten i Sveriges säkerhetspolitik. Här spelar EU och östutvidgningen en viktig roll liksom det säkerhetsskapande PFF-samarbetet. Säkerheten i Europa bör främst lösas med en gemensam säkerhetsoch försvarspolitik inom ett utvidgat EU. Trots vissa positiva tendenser utgör Ryssland alltjämt en osäkerhetsfaktor i det svenska närområdet, inte minst avseende NBC-stridsmedel, där Rysslands innehav utgör de enda permanent stationerade i närområdet. Ett öppet och nära samarbete med Nato är och bör vara en naturlig del av svensk säkerhetspolitik. Sveriges medlemskap i EU utgör i sig en säkerhetspolitisk fördel för vårt land. Sveriges framtida säkerhet måste tryggas tillsammans med andra fria och demokratiska nationer i Europa. Fru talman! Försvarsmaktens utveckling från ett stort invasionsförsvar till ett modernt, högteknologiskt och flexibelt insatsförsvar med hög personell och materiell kvalitet och god anpassningsförmåga mot nya hot och risker innebär en genomgripande förändring i Försvarsmakten. Samordnade insatser kräver hög lednings, informations och underrättelseförmåga på alla nivåer. miljoner kronor för åren 2000-2004. Inte kunde jag ana dessa höga kostnader den 12 januari 1999 när jag lämnade Kristdemokraternas avvikande mening i omdanat försvar. Vi skrev där: "Att på kort tid genomföra en planerad ominriktning och reduktion av Försvarsmakten inför ett nytt försvarsbeslut innebär stora kostnader." Även om det ekonomiska utfallet av verksamheten på Försvarsmaktens olika anslag sammantaget hållits har ett överskridande på förbandsverksamheten av besparingsskäl nu lett till omfattande neddragningar på verksamheten i år. Detta urholkar Försvarsmaktens förmåga att vara ett effektivt och aktivt säkerhetspolitiskt instrument när det gäller vårt nationella försvar liksom för att medverka i internationella fredsfrämjande operationer och att anpassa försvaret i händelse av en försämrad säkerhetspolitisk omvärldsutveckling. Kristdemokraterna anser att det allvarliga överskridandet av anslaget Förbandsverksamhet måste leda till en översyn av den ekonomiska styrningen och uppföljningen av verksamheten i syfte att skapa stabilitet i den framtida verksamheten. Det är även viktigt att det ställs tydliga krav på redovisningssystem och faktureringsrutiner i den nya organisationsenheten FMLOG, så att det blir som försvarsutskottet betonade, nämligen "att de mycket stora förändringar som nu sker inom underhållsorganisationen verkligen leder till avsedda effektivitetsvinster och kostnadsreduceringar". Så fort som möjligt måste regeringen se till att Försvarsmakten skapar säkra metoder för ekonomiredovisning och ekonomistyrning som ett enhälligt utskott skriver. Fru talman! I en svårförutsebar omvärldsutveckling är det nödvändigt att ha beredskap också för att dagens gynnsamma säkerhetspolitiska läge kan komma att försämras. Vi måste därför fortsatt ha en betryggande försvarsförmåga för att kunna möta både närtida hot mot vårt land och framtida hot vid omvärldsförändringar. De säkerhetspolitiska övervägandena och hot och risker mot Sverige ligger till grund för försvarets huvuduppgifter. Genomgående för försvaret ska vara dess flexibilitet och förmåga att verka i olika situationer och med olika grad av insatser. Kristdemokraterna anser att de krav på grundläggande försvarsförmåga och grundberedskap som riksdagen fattade beslut om i mars förra året ska ligga fast och inte urholkas genom resursbrist. Fru talman! Det som är mest oroande inom politikområdet försvarspolitik är den mycket låga förbandsverksamheten. Regeringen bedömer i budgetpropositionen att Försvarsmaktens operativa förmåga utifrån de fyra huvuduppgifterna är godtagbar. Samtidigt anges att övningar med kompletta förband har måst inskränkas till samövning av funktioner samt att officerarnas förmåga att leda sammansatta större förband i komplexa stridssituationer inte har förbättrats. I propositionen nämns bl.a. följande: En reducering av all påverkbar förbandsverksamhet har skett, övning av underhålls och sjukvårdssystem och kompletta underhållskedjor har endast genomförts i begränsad omfattning, arméstridskrafternas förband har endast nått utbildningsmålen på grupp eller plutonsnivå. Detta är inte bra. Den grundläggande försvarsförmågan som, enligt Försvarsberedningens bedömning, motverkar ett invasionshot under överskådlig tid har under de senaste åren urholkats genom den ekonomiska situationen. Eftersom de flesta av oss vill kunna försvara vår demokrati även efter 15-20 år gäller det att planera långsiktigt. I modern krigföring är det alltmer väsentligt att kunna uppträda integrerat och samordnat med utnyttjande av alla stridskrafter. Förmågan till väpnad strid på alla konfliktnivåer och utnyttjande av förband i behovssammansatta operativa insatsstyrkor är den verksamhet som Försvarsmaktens resurser ska kraftsamlas till. Detta kräver mycket god samverkansförmåga. Dessa förmågor är nödvändiga för att vi ska ha beredskap att kunna möta angrepp i samband med kriser som kan utvecklas ur nuvarande omvärldsläge och för att vi ska kunna vidta rimliga anpassningsåtgärder. Det är därför viktigt att samordna övningsverksamheten, så att förbandsverksamheten alltmer kan inriktas mot övningar av operativt sammansatta insatsstyrkor för att på så sätt utveckla personalens kompetens. Försvarsmaktens anpassningsförmåga ligger bl.a. i övningsverksamheten som är helt nödvändig för att behålla och inspirera kvalificerad personal. Att öva med hela typförband och ge officerarna möjlighet till praktisk chefsträning är ett måste. Det räcker inte att lära sig plutons ram. Hela denna situation med nästan obefintlig övningsverksamhet handlar ju också om förtroendet för Försvarsmakten bland de anställda. Att t.ex. endast få tanka fordonet men inte få köra tär på förtroendet. Vi kristdemokrater instämmer till fullo med utskottets markering: "En fortsatt sådan utveckling får allvarliga konsekvenser för Försvarsmaktens förmåga." Regeringens ambitioner på papperet är godtagbara, men de måste snarast konkretiseras. Dyrt förvärvad kompetens får inte slösas bort. Det tar tid att bygga upp förmåga. Fru talman! Ominriktningen från ett invasionsförsvar till en insatsorganisation med hög kompetens, kvalitet och flexibilitet kräver en förstärkning av utbildnings och övningsverksamheten. En väl utvecklad förbandsverksamhet ger den kompetens som krävs för att förbanden ska kunna nå hög operativ förmåga i framtida insatsmiljöer. Vi kristdemokrater satsar därför offensivt och avsätter 500 miljoner kronor till förstärkt förbandsverksamhet under 2002 som framgår av reservation 2. I reservation 5 framför vi betydelsen av en grundläggande och kontinuerlig förbandsverksamhet som vidmakthåller och utvecklar den grundläggande försvarsförmågan, grundberedskapen och anpassningsförmågan. Fru talman! I flera år har det nu redovisats problem inom helikopterförbanden. Krigsförbandens förmåga har inte ökat jämfört med föregående år. Låg flygtidsproduktion, brister i materieltillgänglighet och ett besvärande vakansläge har bidragit till allt färre övningar. Följden har blivit att förbandens förmåga har minskat ytterligare. Alla helikopterbesättningar uppfyller inte de krav som ställs, och detta har lett till att alla flyguppdrag inte kan lösas. Helikopterförbanden är en viktig del i insatsorganisationen eftersom deras styrka är god operativ rörlighet och förmåga att samverka med mark, sjö och flygstridskrafter samtidigt som de utgör en värdefull samhällsresurs. Kristdemokraterna anser liksom utskottet att fortsatta åtgärder måste vidtas som säkerställer helikopterförbandens fältduglighet och tillgänglighet på helikoptrar. Fru talman! I budgetpropositionen föreslås nu ett anslag med rubriken Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. för att skapa en större flexibilitet i planeringen och användningen av resurser när avvägningar ska göras mellan internationella insatser och övrig verksamhet. För år 2002 har regeringen beräknat ca 1,2 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser under det nya anslaget. Dessutom tillägger regeringen att om svensk medverkan med trupp under år 2002 inte skulle rymmas inom de ekonomiska ramarna, kommer den att överväga att snabbt omfördela medel för detta ändamål. För att kunna vidmakthålla den grundläggande försvarsförmåga som beslutats krävs en stabilitet i förbandsverksamheten - jag vill återigen betona detta. Deltagandet i internationella fredsfrämjande insatser får inte urholka det nationella försvaret. Kostnaden för den svenska ambitionsnivån att uthålligt personalförsörja förband vid internationella insatser på ca 1 500 personer och under kortare perioder ca 2 000 personer kan uppskattas till mellan 1,5 och 2 miljarder kronor. Denna summa för fredsfrämjande insatser bör därför på sikt finnas tillgänglig. Kristdemokraterna har krävt att det klart ska framgå hur stor del av anslaget som är beräknat för fredsfrämjande truppinsatser. Jag kan nu konstatera att vårt krav kommer att bli tillgodosett med utskottets skrivningar. Fru talman! Det moderna öppna samhällets sårbarhet har ägnats allt större uppmärksamhet under senare år. För att vi ska kunna skapa ett tryggare och säkrare samhälle med stor motståndskraft mot svåra påfrestningar krävs en djupare samverkan mellan olika sektorer i vårt samhälle. Krav på omedelbar förmåga har ökat inom flera samhällsviktiga verksamheter. Att kunna hantera och förmedla information mellan olika myndigheter blir därmed avgörande för en snabb och effektiv insats. I moderna mobilradiosystem är det nu möjligt att olika användargrupper kan fungera oberoende av varandra, samtidigt som det finns stora möjligheter till samkommunikation när man så önskar. I flera länder i Europa pågår nu arbetet med att införa ett nytt kommunikationssystem typ För att Sverige ska få en bättre katastrofberedskap är det viktigt för medborgarnas trygghet att den statliga och kommunala räddningstjänsten, polisen, sjukvården, tullen, kustbevakningen och Försvarsmakten har väl fungerande kommunikationer vid akuta insatser. Kristdemokraterna anser att regeringen därför snarast bör utarbeta ett förslag till upphandling av ett nationellt radiokommunikationssystem baserat på Ett enigt försvarsutskott framförde i våras i ett tillkännagivande att tiden är lämplig för att införa ett gemensamt system för många användare. Den svenska polisen har nu påbörjat en egen upphandling eftersom inga besked har getts om ett nationellt kommunikationssystem. Utskottet är återigen enigt i denna fråga och anser att polisens system ska byggas på så sätt att det på sikt kan utvecklas till ett landstäckande gemensamt system för alla samhällsviktiga verksamheter. Erfarenheterna visar att goda möjligheter till kommunikation är en avgörande faktor för en framgångsrik insats. Ytterst handlar det om människors säkerhet, och ett nationellt TETRA-nät kommer att öka möjligheterna att rädda liv.

Fru talman! Jag vill inleda mitt anförande med att yrka bifall till Folkpartiets reservation nr 4. Innan jag går in på mitt på förhand förberedda anförande ska jag säga några ord om helikopterverksamheten eftersom både Åke Carnerö och Berit Jóhannesson nämnde det. Jag hade tänkt ta upp frågan under FöU2.

I budgetpropositionen för år 2002 föreslår regeringen att anslagen förbandsverksamhet och beredskap å ena sidan och fredsfrämjande truppinsatser å den andra slås samman till ett enda anslag. Regeringen anför som skäl att en sammanslagning av anslagen skapar en större flexibilitet i planeringen och användningen av resurser när avvägningar ska göras mellan internationella insatser och övrig verksamhet. Flexibiliteten skulle uppstå, menar regeringen, bl.a. därför att man inte skulle behöva höra riksdagen vid behov av eventuella överföringar av resurser till internationella insatser, vilket ju är nödvändigt så länge internationella insatser utgör ett eget anslag. Fru talman! Folkpartiet liberalerna avvisar förslaget om ett samlat anslag för inhemsk förbandsverksamhet och beredskap och internationella fredsfrämjande truppinsatser. En sammanslagning av de två anslagen riskerar att i för stor utsträckning sudda ut gränserna mellan dessa båda viktiga verksamheter. Folkpartiet menar att det är viktigt att det tydligt går att utläsa vad de internationella truppinsatserna kostar. Ett skäl är det rent demokratiska. Riksdagen liksom svenska medborgare ska enkelt kunna utläsa vad en så pass prioriterad, omfattande och än så länge speciell uppgift som de internationella insatserna är verkligen kostar. Ett annat skäl till att avvisa en sammanslagning av anslagen är att de då utsuddade gränserna mellan de olika verksamheterna bidrar till att skyla över regeringens ovilja att backa upp svenska internationella truppinsatser med tillräckliga resurser. Anslaget för internationella insatser ska, vilket länge förespråkats av Folkpartiet liberalerna, vara av den storleksordning som krävs normalt. Att nästan varje år tvingas till nya finansieringsbeslut visar på att anslaget feldimensionerats från början. Mer naturligt och praktiskt vore det med en finansiering med en viss marginal. Fru talman! Det finns inga vare sig praktiska eller formella problem med att anslaget vissa år inte fullt ut skulle utnyttjas. Det sätt varpå finansieringen av internationella insatser i dag hanteras - med ständiga underskott som måste kompletteras - riskerar att underminera regeringens och Sveriges trovärdighet avseende vilja och förmåga att aktivt bidra till internationella fredsfrämjande operationer. För det tredje avvisar Folkpartiet liberalerna en sammanslagning av anslagen av verksamhetsmässiga skäl. Att behålla fredsfrämjande truppinsatser som ett separat anslag, och därtill mer realistiskt finansierat, skulle ge Försvarsmakten en stadigare och för planeringen mer långsiktig grund att stå på. Fru talman! Ett fjärde skäl till att säga nej till en sammanslagning av anslagen är att den ökade flexibilitet som regeringen vill uppnå kan erhållas ändå. Inför internationella truppinsatser har det, även om lagen inte är tvingande, varit praxis att höra riksdagen. Till detta kommer att utökade insatser sker först efter hörande av Utrikesnämnden. Vid dessa tillfällen kan även finansieringen tas upp, och ett förhandsbesked om riksdagens ställningstagande fås. Formellt riksdagsbeslut kan sedan fattas i samband med tilläggsbudget. Till sist: Vid sidan om internationell verksamhet är i framtiden också civil och militär samverkan en viktig fråga som måste prägla de framtida totalförsvarsbudgetarna, liksom möjlighet att verka för frivilligorganisationer, civilförsvaret, hemvärnet och andra organisationer. För min egen del har jag också motionerat om en verksamhet som man kan se när man besöker våra militära plattformar runtomkring och som jag tycker borde ses som positiv för de ungdomar som nu nästan alla väljer att frivilligt göra sin militärtjänst. Det gäller soldathemsverksamheten, som egentligen inte tillhör försvaret direkt men som får stöd och som borde få ett utökat stöd runtomkring på de militära plattformarna i landet. Det är oftast det enda fritidsalternativ som våra värnpliktiga har att besöka under sin värnpliktstid.

Fru talman! Budgeten för totalförsvaret presenterades efter den 11 september, men var i stora delar förstås färdig innan dess. Flera frågeställningar som jag tror att många har brottats med efter det ryms inom, eller har anknytning till, detta utgiftsområde. Efter terrordåden i New York och Washington den 11 september är vår värld annorlunda. Frågor om trygghet och säkerhet har fått en annan aktualitet och innebörd än tidigare. Egentligen borde vi inte vara förvånade. Inom åtminstone detta utskott har vi i flera år talat om nya hot och risker. Vi har i flera år pekat på att hotet i dag snarare kommer från löst sammansatta terrorgrupper än från andra stater. Men när flygplanen flög in i World Trade Center och Pentagon stod vi ändå mållösa och handfallna. Jag tror att de flesta först tänkte: Det kan inte vara sant. Det måste vara något fel. Detta kan inte ha hänt! Men det har hänt. Efter den 11 september 2001 ser och vet vi att den säkerhetspolitiska verkligheten är komplex och mångfasetterad på ett sätt som vi ändå inte riktigt kunde föreställa oss innan. Försvarsutskottet har för sin del inhämtat vilka beredskapsåtgärder som vidtogs efter den 11 september, bl.a. av företrädare för Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen. Vi har också förstått att Regeringskansliet har inlett en översyn av beredskapssystemet och regelverket. Utskottet utgår från att riksdagen orienteras om resultatet av denna översyn. För övrigt är betänkande nr 2 mer adekvat än budgetbetänkandet när det gäller dessa frågor. Den förändring eller raminriktning av Försvarsmakten som nu pågår kommer att fortsätta för att det svenska försvaret ska kunna möta de nya hot och risker som vi ser i dag med så skrämmande tydlighet, men som Försvarsberedningen under de senaste åren lyft fram och pekat på i en rad rapporter. I den senaste har sex av sju riksdagspartier - alla utom Moderaterna - skrivit sig samman om en analys av vad hoten betyder för hela vårt samhälle. Mycket av detta kommer att behandlas i den proposition om det civila försvaret som regeringen har aviserat till våren. Vårt försvar kommer även fortsättningsvis att vara ett folkförsvar baserat på allmän värnplikt med utrymme för många frivilligorganisationer. Pliktfrågor och frivilligorganisationsfrågor kommer att behandlas i särskilda propositioner till våren. I dag vill jag bara säga två saker: Budgeten talar om att dagersättningen för värnpliktiga höjs. Det är bra. Det är också klart att värnplikten som princip ligger fast. Det är bra. Ett av många goda skäl för det är att om det säkerhetspolitiska läget försämras så måste vi ha möjlighet att snabbt ta ut fler än i dag. Händelserna den 11 september visar hur snabbt en sådan förändring kan ske. Utgångspunkt för vår försvarsplanering är den militära alliansfriheten. Den bidrar till vår egen säkerhet och därmed till säkerheten i vårt närområde. Den ger också en handlingsfrihet som vi inte skulle ha annars. Men den ställer krav på vår försvarsplanering och på nivån för våra försvarsutgifter. Vi har i förhållande till vår folkmängd ett stort och dyrbart försvar. Det är en konsekvens av vårt behov av att kunna försvara oss men också av vår ambition att kunna medverka internationellt och med hög kvalitet. Fru talman! Årets budget för totalförsvaret läggs fast i en orolig värld. Därför är det värdefullt, och en bra signal, att så många av riksdagens partier är överens om grunderna för säkerhetspolitiken och om inriktningen för totalförsvaret. Den budget som utskottets majoritet står bakom innebär en god avvägning mellan vårt behov av att upprätthålla en grundläggande försvarsförmåga, vår möjlighet att bidra till fred och säkerhet i omvärlden och vår möjlighet att stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred. Budgeten för utgiftsområde 6 innebär ett anslag på 45,8 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Men Moderaterna vill som enda parti ha mycket mer. Det skulle vara intressant att veta vilka säkerhetspolitiska hot Moderaterna ser som motiverar ett radikalt högre försvarsanslag i dag än under det kalla kriget. Samtliga övriga partier har i Försvarsberedningen skrivit ihop sig om en i grunden gemensam syn på säkerhetspolitiken. Moderaterna, som fortfarande står utanför beredningen, har väl sin analys. Försvarsmakten har förra året haft, och har innevarande år, problem att hålla sin budget. Det är sant. Det är allvarligt, och regeringen arbetar tillsammans med Försvarsmakten och Ekonomistyrningsverket för att lösa de problem som visat sig under året som har gått. Man gör alltså den översyn som Kristdemokraterna efterlyser. Naturligtvis spelar omställningsprocessen in som en försvårande omständighet. Det är den största omdaningen någonsin som Försvarsmakten genomför. Men desto viktigare är det att arbetet med ekonomisystem och uppföljning fortsätter och kommer till bra resultat. Det är ett grundläggande krav på Försvarsmakten att man ska kunna hålla sig inom de ekonomiska ramar som angivits. Jag är tillfreds med att det beräknade anslaget till fredsfrämjande insatser i dag beloppsmässigt svarar mot den insats som Sverige gör. Det är bra, för det har funnits problem. Genom att sammanföra anslagen A 1 och A 2 till ett samlat förbandsanslag slår regeringen dessutom två flugor i en smäll, anser jag. Dels understryker man på det här sättet att fredsfrämjande insatser är en huvuduppgift för Försvarsmakten och inte någonting vid sidan om, dels får man genom sammanslagningen en lösning på problemet med kortsiktig finansiering av oplanerade insatser. Det är en lösning som utskottet har efterlyst länge. På denna punkt finns det två reservationer - en från Moderaterna och en från Folkpartiet. Ingetdera parti vill slå ihop anslagen, men av olika skäl. Folkpartiet menar att en sammanslagning gör det möjligt för regeringen att lura riksdagen. Jag förstår inte det. Det ska framgå av budgeten - och det gör det också - hur stora insatser som planeras och hur många miljoner som är budgeterade. Moderaterna går motsatt väg och gör ett beredskapsanslag för extrakostnaderna och placerar det inom ett annat utgiftsområde, dvs. minimal insyn för riksdagen och för försvarsutskottet. Beredskapsanslaget - vad det nu är - ska innebära att medlen helt ska stå till regeringens förfogande. Det är olikt Moderaterna att visa en sådan tillit till regeringen och en sådan liten aktning för riksdagen. Det är dessutom oerhört tveksamt om det är en lösning. Fru talman! Utskottets betänkande har förorsakat ytterligare fem reservationer och tre särskilda yttranden. Jag väljer att inte kommentera dem nu, utan jag vill i stället uttrycka en tillfredsställelse över den stora samsyn som ändå råder i den här frågan. Det råder också samsyn kring det tillkännagivande om ett gemensamt system för radiokommunikation av TETRA-standard som utskottet gör, nu för vilken gång i ordningen vet jag inte. Jag är inte riktigt säker på effekten av det heller. Men vi gör detta i alla fall, och den här gången gör vi det med gott stöd av justitieutskottet. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer. Jag tänkte inte säga någonting om helikoptrar. Ingenting i de beslut som vi fattar i dag innebär någon som helst förändring mot de beslut vi har fattat tidigare i år och förra året. Innan jag slutar helt vill jag tacka kansliet för goda insatser. Ni besitter inte bara en stor förmåga att sortera i det myckna skrivande som vi alstrar, utan ni har också en fantastisk lyhördhet även för det nästan icke utsagda. Det underlättar mycket, särskilt för oss.

Fru talman! Jag vill instämma i det beröm som vice ordföranden i utskottet ger till kansliet. Sedan fick jag inte mycket till svar på de frågor som jag hade tänkt ställa till försvarsministern och som jag dirigerade om till försvarsutskottets vice ordförande. Jag tänkte komma tillbaka till det här underskottet. Det var bra att vice ordföranden i alla fall kom fram till att det var ett allvarligt läge. Vänsterns representant gick lite hårdare fram och sade att det var en bedrövlig situation. Om vice ordföranden tänker tillbaka på det som sades för ett år sedan i kammaren om att det var på kronan exakt, är hon då lika övertygad om detta i dag? Det är bra att vi är överens om den ekonomiska styrningen och att det råder fullständig enighet. Vi måste kanske ta itu med detta i det fortsatta arbetet i utskottet. Jag var inne lite grann på Swedint och de investeringar som är på gång där. Hur långt är Socialdemokraterna beredda att gå? Finns det någon smärtgräns på ett visst belopp? Eller är det bara att låta det gå, och sedan får vi ta den kostnad det blir? Det är bara att instämma i detta med frivilligorganisationerna. Men ord och handling är inte samma sak när vi vet att det är totalstopp för hemvärnet just nu. Det är ett olyckligt totalstopp som jag tror kan göra att det blir rekryteringssvårigheter. Jag var på ett möte med frivilligorganisationer förra måndagen. De jämförde detta med att stänga en affär och sedan öppna den igen efter ett halvår. Det kan bli svårigheter med den fortsatta rekryteringen. Vi kan ta de här frågorna i en första omgång. Det vore bra om Tone Tingsgård kunde kommentera dem.
Fru talman! Jag kan medge att det kanske var lite tillspetsat att säga på kronan när. Men om man å andra sidan ser de 480 miljoner det rör sig om mot det totala anslaget på 45 miljarder handlar det trots allt inte om mer än någon procent. Så himla illa är det ju inte siktat. Det tycker inte jag. Det är mer bekymmersamt att det under det här året, under den ekonomiska press som vi har lagt på Försvarsmakten genom de budgetramar som vi har lagt, har visat sig att man saknar bra uppföljningssystem. Det är tråkigt. Försvarsmakten har medgivit det. Jag hoppas och tror faktiskt att det kommer att bli bättre. Jag förstår av Rolf Gunnarssons anförande att han har diskuterat frågan om Swedint många gånger med försvarsministern. Jag tillhör den generation som är väldigt auktoritetsbunden. Det vore mig fjärran att göra en annan bedömning än försvarsministern på den punkten. Frågan om frivilligorganisationerna kommer att hanteras särskilt i vår. Jag tycker naturligtvis som Rolf Gunnarsson att det är bekymmersamt både med den inställda övningsverksamheten för vanliga förband och det bristande utrymmet. I den här jättestora omorganisationen som görs får man kanske räkna med att allting inte går precis bra och att det blir precis på kronan när första året. Jag tror att det reder upp sig. Det är ju väldigt skönt att det sker i ett läge där vi inte är utsatta för så väldigt många tydliga yttre hot.
Fru talman! Då är vi överens. Nästa gång när Tone Tingsgård diskuterar ekonomi vet vi då att inte så himla illa kan betyda 500 miljoner. Då vet vi ungefär var vi har spannet. När det gäller detta med uppdelningen av anslaget är det tydligen så att vi på den punkten litar mer på regeringen än vad Tone Tingsgård gör. Vi tror att med täta besök av försvarsministern i utskottet m.m. kommer vi att ha insyn i det här ärendet. Det oroar oss inte. Vi tror på det här. Vi tror att det är mer negativt i dag att ha ett hopslaget anslag som urholkar förbandsanslaget genom att man har någon sorts löpande räkningar här. Sedan funderar jag på dessa mål som inte har nåtts som jag räknade upp. Målen för stridsvagnsförbanden har inte nåtts. Vissa fartygsbesättningar har inte nått acceptabel utbildningsnivå. Uppsatta mål i förband för marinstridskrafternas grundutbildning kan inte nås. Det har varit 10 elever i stället för 20 i pilotutbildningen. Det har varit brist på teknisk personal på nyckelbefattningar. Det har varit spontana avgångar bestående av yngre och högutbildade officerare. Allt detta har skett på grund av att verksamheten har förbrukat alla pengar plus 480 miljoner. Har ni på regeringssidan diskuterat det och funderat över varför det står så mycket om sådant som inte har uppnåtts i den proposition och det betänkande som vi i dag behandlar?
Fru talman! När det gäller anslaget till internationella insatser uttryckte jag ju en viss tveksamhet om Moderaternas lösning egentligen är någon lösning på de problem som vi har diskuterat. En sak är de pengar som vi anslår i budgeten för de planerade insatserna under året. Det kan vi lätt läsa av och följa upp. Jag tycker att det är väldigt bra att vi i dag ligger beloppsmässigt på en nivå som svarar mot insatserna. En annan sak är att lösa hur man gör med det som inte är planerat. Där föreslår Moderaterna dels att man lyfter bort anslaget från försvarsutskottet - en jättekonstig ordning tycker jag - dels att man kallar det för beredskapsanslag och att regeringen helt får disponera det. Är det enklare att hantera det när det ligger på ett annat utskotts område. Jag förstår inte logiken i hanteringen där. Beredskapsanslag i andra sammanhang skulle vara under väldigt speciella villkor. Jag ifrågasätter starkt att detta är en bra lösning. Rolf Gunnarsson räknar återigen upp alla punkter där det finns brister i förmågan. Utskottet konstaterar ändå att sammantaget har vi en godtagbar förmåga. Det är inte tillräckligt bra. Vi vet det. Men det är en bättring, och vi är förtröstansfulla över att det ska bli riktigt bra till slut. Det är jag inte alltid när jag läser de moderata motionerna och reservationerna. Där ser jag inte riktigt viljan till nytänkande, om jag ska uttrycka mig försiktigt.
Jag kan upplysa de närvarande ledamöterna om att om de återstående replikerna blir snabba kan vi hinna med replikväxlingen med Tone Tingsgård före voteringen. Det är ett önskemål från flera.
Fru talman! Först instämmer jag också i hälsningen till kansliet efter väggen och även till de politiska vännerna i försvarsutskottet. Det är en allvarlig och trivsam debatt som leder fram till en debatt här. Det är tur att vi inte är mer eniga. Tone Tingsgård säger här att Folkpartiets internationella anslagsyrkande innebär att det blir odemokratiskt. Jag läser i mitt anförande att Folkpartiet menar att det är viktigt att det tydligt går att läsa vad de internationella truppinsatserna kostar. Ett skäl till det är rent demokratiskt. Riksdagen liksom svenska medborgare ska kunna utläsa vad dessa kostnader är. Vari ligger det odemokratiska som drar undan riksdagen i detta påstående? En sak till: Det var roligt att det kom fram i ett viktigt ärende att vi som satt i Pliktutredningen lade fram förslag om att pojkarna skulle få 66 kr om dagen. Tänk om socialdemokraternas företrädare nu också hade sagt att både pojkarna och flickorna ska få 66 kr om dagen, eftersom vi har bestämt att försvaret ska få de bästa värnpliktiga oavsett kön! Är det inte snart dags att kunna lämna ett sådant besked?
Fru talman! Jag sade att Folkpartiets reaktion på sammanslagningen av de här båda anslagen var negativ därför att Folkpartiet menar att regeringen på det sättet skulle kunna lura riksdagen. Jag förstår inte det, sade jag, eftersom det i budgeten står hur många miljoner som anslås och hur stora insatserna är. Jag förstår alltså inte argumentationen från Folkpartiets sida. Det anges i klara ord och siffror vad det handlar om, och utskottet har också talat om att det är så man vill ha det framöver, även om man slår samman anslagen. Det finns inga möjligheter att lura riksdagen. Jag tycker att Folkpartiet på den punkten är onödigt misstänksamt. När det gäller pojkar och flickor och kvinnlig värnplikt är jag väldigt svag för Folkpartiets hållning. Jag kan bara medge att jag inte på något vis har nått framgång därvidlag i min partigrupp.
Fru talman! När det gäller anslaget är det tydligen så att vi har olika uppfattningar. Vi för vår del har den uppfattningen att när en internationell verksamhet har ett eget anslag syns det ännu bättre, och det kan då inte fifflas med det. Vi har olika syn på begreppet demokratisk behandling i riksdagen. Vad gäller Tone Tingsgårds senaste inlägg gläder det mig oerhört att ha Tone Tingsgårds stöd i frågan om kvinnlig värnplikt. Kämpa vidare i partiet! Det kan leda till framgång för flickorna.
Fru talman! En gång till om anslagen: Jag ser faktiskt en annan poäng med de sammanslagna anslagen, nämligen att man därigenom också poängterar att internationella insatser är en huvuduppgift för Försvarsmakten. De hanteras inte vid sidan om och med särskilda potter, utan de ska ingå i det samlade förbandsanslaget.

Fru talman! Även jag vill beröra förbandsverksamheten lite grann. Tone Tingsgård säger att situationen är allvarlig, och det har också utskottet sagt. I förbandsverksamheten finns ju också en anpassningsförmåga och en grundberedskap. Tone Tingsgård säger nu att vi ska kunna anpassa oss och ta ut fler totalförsvarspliktiga vid omvärldsförändringar. Ja, det är helt naturligt. Men vilka åtgärder tänker Socialdemokraterna vidta för att få i gång förbandsverksamheten ordentligt? Detta är väldigt viktigt på kort sikt men framför allt på lång sikt. Både Rolf Gunnarsson och jag har redogjort för vad som är mycket tydligt redovisat i regeringens budgetproposition: en flygförare som inte flyger, kompetensflykt, större ledningsövningar som skjuts på framtiden, helikopterverksamheten som har fått betyget IG av regeringen. Vilka åtgärder anser Tone Tingsgård nu bör vidtas så fort som möjligt?
Fru talman! Som jag har sagt i tidigare repliker delar jag uppfattningen att det är bekymmersamt att övningarna uteblir. Men det är minst lika bekymmersamt att situationen har uppstått, och vi är ganska säkra på att det inte beror på för lite pengar utan på dåligt handlag med pengar och dåliga rutiner. Det är också något som vi har fått bekräftat när vi har talat med Försvarsmakten. Därför menar jag att det är väldigt viktigt att komma till rätta med det först innan man tillskjuter de pengar som kanske är nödvändiga för att hämta in det minus som är på övningssidan. Jag är alltså helt säker på att vi måste komma till rätta med hanteringen av pengarna först. Så alarmerande tycker vi att beskeden är som vi har fått.

Fru talman! Med försvarsbeslutet 1996 och vidareutvecklingen i försvarsbeslutet år 2000 lades grunden till en omställning av det svenska försvaret. Höstens händelser har tydligt visat att den påbörjade moderniseringen av försvaret är både viktig och riktig. Den framtida hotbild som skisserats både i försvarsberedningens olika betänkanden och som alltmer också kommit att påverka försvarsbesluten har visat sig ha aktualitet redan nu. Man kan kanske instämma i påståendet att framtiden redan är här. Hotet riktar sig inte längre i första hand mot vår territoriella integritet utan snarare mot vår nationella självständighet och frihet - ja, om man så vill, mot den fria världens livsstil. Det föreligger ingen risk för en invasion. Däremot är den ökade sårbarheten i vår infrastruktur det stora problemet, och där finns en reell hotbild. Det är just denna insikt som ligger till grund för omställningen av försvaret, som Centern varit med om att initiera och som dessutom inneburit att sjukvården kunnat förstärkas med åtta miljarder under en treårsperiod och långsiktigt med fyra miljarder per år. Betänkandet FöU1 omfattar riksdagens syn på totalförsvarets resurser för år 2002 både vad avser politikområdena försvarspolitik och skydd mot olyckor, varvid försvarspolitik omfattar dels det militära försvaret, dels det civila försvaret. Försvarspolitiken ska bidra till att bevara landets fred och självständighet både vid direkta militära hot mot Sverige och genom att vi internationellt ska kunna bidra till fred och säkerhet i vår omvärld. Med detta sagt finns det också anledning att slå fast att förmågan till väpnad strid även fortsättningsvis ska utgöra grunden för förbandsutbildning och övningsverksamhet. Förmågan till strid tillgodoser nämligen tre av kraven i Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter: att möta väpnat angrepp, att hävda territoriell integritet och att medverka i internationella operationer av olika slag. Detta är tre huvuduppgifter som samtliga kräver förmåga till väpnad strid i en eller annan form. I det sammanhanget finns det också anledning att notera behovet av att Sverige deltar i den internationella övningsverksamheten, så att de militära enheter som vi anmält till EU:s krishanteringsstyrka kan användas till fullo. När det gäller det civila försvaret uttalar utskottet att man bör ge hög prioritet åt beredskapsåtgärder för elförsörjning, telekommunikationer och IT-säkerhet. Även därvidlag har vi anledning att återkomma i samband med den aviserade propositionen våren Man kan alltid, som en del partier gör, önska sig mer pengar till Försvarsmakten. Jag känner dock stor trygghet i det faktum att vi har påbörjat en omställning och modernisering av försvaret som tar sikte på både aktuella och framtida hot. I det sammanhanget är det enligt min mening mer konstruktivt att diskutera hur vi fördelar och använder resurserna på ett optimalt sätt, exempelvis när det gäller ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter och mellan olika beslutsnivåer i samhället. Jag avser att återkomma till detta i debatten om betänkande FöU2. Fru talman! Jag vill också understryka några områden i betänkandet som jag bedömer som mycket viktiga. Det är av stor vikt att vi noga följer utvecklingen i omvärlden, så att eventuella försämringar i det säkerhetspolitiska läget uppmärksammas på ett tidigt stadium. Detta innebär att underrättelsetjänst i olika former framstår som ett allt viktigare instrument för vår säkerhetspolitik. Underrättelsetjänsten är också av central betydelse i samband med planering och genomförande av internationella insatser. Det är dessutom en säkerhetsfråga för berörd personal. Vidare är det av stor betydelse, som andra talare har sagt här i dag, att övningsverksamheten kan upprätthållas och, vilket regeringen faktiskt framhåller, kan öka. Utskottet understödjer denna ambitionshöjning. Regelbundna övningar är en grundförutsättning för förbandens förmåga att lösa sina uppgifter och för förmågan att operera inom ramen för samordnade insatser. Det är också viktigt att den nya ledningsoch underhållsorganisationen så snabbt som möjligt får tillfälle att öva och verka i sina respektive roller. Slutligen vill jag betona betydelsen av de olika frivilligorganisationerna och hemvärnet. Utskottet betonar också i sin skrivning värdet av det engagemang och den kompetens inom skilda områden som kommer till uttryck genom frivilligverksamheten. Det är viktigt, som utskottet framhåller, att stödet till frivilligorganisationerna utvecklas. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag således bifall till förslaget till riksdagsbeslut i försvarsutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Fru talman! Redan inledningsvis vill jag, liksom Under innevarande valperiod har försvaret genomgått en revolutionerande omdaning. Regementen och garnisoner har liksom flygflottiljer lagts ned. Flygutbildningen har diskuterats intensivt och hett, och frågan är ännu inte löst. Amfibieförband har bildats och ersatt det stolta Kustartilleriet. Helikopterförbanden har ännu inte fått sin utformning. Luftvärnet har minskat drastiskt m.m., m.m. Men kvar står Jas 39 Gripen som den yttersta posten för vårt stolta försvar, höll jag på att säga och sade det också. Bilden verkar lite drastisk. Riktigt så illa är det kanske inte som en del av oss kan frestas att tro. Ändå har man all anledning att fundera över varför fungerande flygskolor och flottiljer ska läggas ned - när investeringarna kostat hundratals miljoner av skattebetalarna medel - för att sedan byggas upp på en annan plats i landet för ytterligare hundratals miljoner kronor. Man kan också undra varför fungerande regementen skulle läggas ned för att till stor del byggas upp igen på platser som fordrar stora investeringar i lokaler och annat för att över huvud taget kunna fungera som det är tänkt. Framför allt tänker jag på flygflottiljen och flygskolan i Ängelholm, men också på regementena i Hässleholm och Sollefteå. Nu drabbas visserligen inte Försvarsmakten och dess budget av kapitalförstöringen när det gäller gjorda investeringar i Ängelholm, Hässleholm och Sollefteå. Ur det perspektivet spelar det kanske ingen roll var de fåtaliga enheter som nu finns kvar ska placeras och om det behöver nyinvesteras eller inte. Desto tråkigare måste det vara för alla skattebetalare som först har fått investera på bl.a. de tre orter som jag räknade upp här som nu får det tvivelaktiga nöjet att, framför allt när det gäller flyget, göra om samma sak igen. Fru talman! En annan del av försvarets omstrukturering som borde väcka irritation på de drabbade orterna är de ersättningsjobb som var en viktig del i försvarsnedläggningspaketet. Inom ramen för samarbetet med Centerpartiet kring Försvarsmaktens framtida grundorganisation lovade regeringen år 1999 att merparten av de orter som drabbades i samband med regementsnedläggningar skulle kompenseras med statliga och privata ersättningsjobb. Närmare 1 300 statliga arbetstillfällen skulle lokaliseras till de nio kommuner som regeringen hade valt att stödja. Dessutom skulle stöd lämnas för att skapa omkring 1 000 Regeringen har haft god draghjälp av högkonjunkturen i samband med regementsnedläggningarna. En naturligt fungerande arbetsmarknad har, ofta utan särskilda åtgärder från regeringens sida, tacksamt tagit emot personal från de nedlagda förbanden. Icke desto mindre har regeringen gjort utfästelser till nio kommuner som tidigare har haft en omfattande militär verksamhet som en viktig del i skattebasen och som en viktig inkomstkälla för det lokala näringslivet. När det gäller de 215 ersättningsjobb som skulle kompensera för nedlagda Skånska Dragonbrigaden och Wendes artilleriregemente i Hässleholm har man ännu inte, trots näringsministerns upprepade löften och efter mitt ständiga tjat, vill jag nästan säga, i muntliga och skriftliga frågor sett röken av mer än ett tjugotal av de utlovade statliga jobben. Inte heller får Hässleholms kommun ta över garnisonsområde och övningsfält som utlovats. Allt det här ger en dålig image åt regeringen och den av majoriteten i riksdagen förda försvarspolitiken och åt deras givna löften. Jag anser att det nu, ett drygt år efter förbandsnedläggningarna, egentligen borde finnas anledning att utvärdera regeringens arbete när det gäller att lokalisera närmare 2 300 nya arbetstillfällen till de orter som drabbades i samband med Försvarsmaktens omstrukturering. Löften måste infrias, fru talman. Det är en hederssak. Fru talman! Nästan varje gång då det har varit försvarsdebatter har jag pekat på det dåliga underlag som försvarsbeslutet den 30 mars 2000 var grundat på. Jag vet att det var bråttom att få ett beslut i frågan så att personalen visste vad de hade att rätta sig efter. Men ett mer kaotiskt resultat än efter det riksdagsbeslutet får man väl ändå leta efter. Konvulsionerna efter det i långa stycken felaktiga beslutet har ännu inte lagt sig. Nästan två år efter det senaste i raden av försvarsekonomibeslut, den 30 mars år 2000, kan vi åter konstatera att Försvarsmaktens ekonomi står inför nya budgetöveskridanden även under innevarande verksamhetsår - detta trots att Försvarsmakten har ägnat merparten av innevarande år åt att utarbeta och implementera nya besparingsförslag. Fru talman! I samband med en frågestund i riksdagen våren 2001 erkände försvarsminister Björn von Sydow att Försvarsmaktens ekonomiplanering lider av vissa strukturella brister. Men samtidigt som Försvarsmakten och Försvarsdepartementet ägnar betydande kraft åt att försöka dölja de strukturella planeringsproblemen åläggs Försvarsmakten att lösa utökade internationella uppgifter parallellt med att man ska genomföra en omstrukturering av det traditionella invasionsförsvaret till att bli ett försvar anpassat till nya typer av hot. Jag måste i ärlighetens namn säga att det inte kan vara en lätt uppgift. Fru talman! Kristdemokraterna har inget emot, utan är tvärtom positiva till, att Sveriges försvar ingår i arbetet med att förebygga internationella kriser och med att bygga upp länder efter svåra kriser. Men vi anser att verksamheten måste vara noga planerad och väl ekonomiskt underbyggd. Vi måste, trots korta varsel, kunna stå för vad vi lovar. Problemet med det nya försvaret är att åtskilliga beslut kopplade till Försvarsmaktens grundorganisation vid beslutstillfället ännu inte har fått någon lösning. Flera lösa trådar återstår att knyta samman. Lokaliseringen av den militära flygutbildningen och lokaliseringen av den operativa insatsledningen är två exempel. När det gäller den militära flygutbildningen framstår den lösning som regeringen, Centerpartiet och Vänsterpartiet förordar närmast som tagen ut Grönköpings Veckoblad, särskilt om man beaktar det ekonomiska kriteriet i regeringens riktlinjer till styrgruppen. Beslutet att lägga ned både F 10 i Ängelholm, i nuläget fortfarande Sveriges modernaste flygflottilj, och F 16 i Uppsala - de båda flottiljer som i dag bedriver militär flygförarutbildning - för att sedan bygga upp verksamheten på nytt vid någon av de kvarvarande flottiljerna visar med all tydlighet på regeringens avsaknad av en sammanhållen analys av hur en kostnadseffektiv militär organisationslösning ska se ut. Av det jag hittills sagt framgår med all önskvärd tydlighet att den försvars och säkerhetspolitik som regeringen har valt att driva i samarbete med Centerpartiet och Vänsterpartiet i allt väsentligt bygger på ad hoc-lösningar framtagna i all hast och utan någon större tid till eftertanke och reflexion omkring förslagens konsekvenser. Det enda man har varit intresserad av har varit att vinna politiska segrar på förnuftets bekostnad. Den militära flygutbildningens lokaliseringen är det mest aktuella exemplet på det. I dag har vi ett kraftigt nedbantat försvar som drar kostnader överstigande alla budgeterade ramar. Jag har inte sett att det nedbantade försvaret blivit billigare än det tidigare. Fru talman! Till sista vill jag säga några ord om Kustbevakningen. Under en lång följd av år har Kristdemokraterna, framför allt i budgetsammanhang, lyft fram Kustbevakningen och dess betydelsefulla roll i arbetet med att bevaka våra kustområden. Vi anser att Kustbevakningen är ett område som måste uppvärderas och få mer resurser. Vi föreslår därför i årets budget att anslaget 7:1 Kustbevakningen ökas med 20 miljoner kronor utöver regeringens förslag. Det kan tyckas som att det i statliga budgetsammanhang inte handlar om så mycket pengar, men det är ändå en markering som visar att kristdemokraterna insett Kustbevakningens betydelse. Speciellt med tanke på den omprövning av hotbilden som behöver göras med anledning av den ändrade världsbilden efter terrorattacken i USA den 11 september finns det anledning att satsa extra mycket på Kustbevakningen. Men vad gör då Kustbevakningen? Jo, den är en mycket viktig del av bevakningen av vårt lands gränser och har som jag ser det stora uppgifter i de insatser som kan behöva göras beträffande underrättelsetjänst och eventuellt utökad bevakning av vårt lands långsträckta kustgränser. Kustbevakningen bedriver verksamhet inom politikområdena skydd mot olyckor vad avser miljöräddningstjänst till sjöss, sjöräddning, eftersökning med flyg, rättsväsende - skatt, tull och exekutionsväsende. Vidare har vi livsmedelspolitik, transportpolitik och miljöpolitik. Nya uppgifter har tillkommit, och fler nya står för dörren. Schengensamarbetet och sjölägesinformationen är ett par exempel. För att långsiktigt kunna fullgöra fastställda uppgifter och möta utökade krav på internationell verksamhet, gränskontroll genom den operativa Schengenanslutningen och miljöräddningstjänst till sjöss måste Kustbevakningens resurser förstärkas och verksamheten lyftas högre upp på agendan. Verksamheten har behov av nyrekrytering och utbildning. I en nära framtid behöver också en stor del av fartygen och flygplanen bytas ut. Kristdemokraterna avsätter således för politikområdet skydd mot olyckor 20 miljoner kronor per år utöver regeringens förslag, vilket jag tidigare har nämnt. Fru talman! Jag yrkar återigen bifall till reservation 2 samt till reservation 5.
Fru talman! Jag tackar Margareta Viklund för detta konkreta bidrag till att rätta upp försvarsbudgeten. 20 miljoner till Kustbevakningen kommer säkert att rätta till väldigt många av de bekymmer som Margareta Viklund har redogjort för här i dag. Det är i alla fall ett konkret bidrag, och det är det första som vi har hört från kristdemokraterna på länge.

Fru talman! Det har under den gångna debatten hänvisats till många brister i försvarets organisation. Jag vill för min del inte ens försöka uttala mig om exakt var felet ligger eller vems det är. Det är säkert organisationen och redovisningen. Men det är också regeringspolitiken som har bidragit genom en ständig ändring av spelreglerna för en verksamhet som måste planeras långsiktigt. I ett avseende handlar det just om hur man lägger anslagen för internationella insatser. Försvaret har råkat i den situationen att man nödgas till en olycklig prioritering och konkurrenssituation där kostnaderna för internationella verksamheter kommer att belasta den ordinarie ekonomin så att förbands och utbildningsverksamheten i sin tur måste skäras ned. Och i sin tur innebär det dessutom att vi får svårare att ställa upp de förband som vi har lovat. Därför vill jag som svar på de frågor som har ställts om vårt förslag om en särredovisning av internationella insatser säga att vi tycker att det är mycket viktigt att de särredovisas tydligt. Och det gäller själva insatsen utomlands. Däremot anser vi att hela utbildningen ska ingå i den ordinarie verksamheten och som en huvuduppgift för försvaret. Jag återkommer till detta i ett senare inlägg. Jag vill bara påpeka att konsekvenserna av att just de internationella insatsernas kostnader har lastats över på den ordinarie verksamheten har blivit att försvaret har fått skära ned ännu mer under löpande år. Jag kan nämna de mest konkreta exemplen på att det är mycket stora brister. Värnpliktiga får åka hem. Vi tar ett år av deras tid. En månad innan de är färdigutbildade så talar vi om för dem att detta var helt bortkastad tid och säger: Varsågoda att åka hem. Ni kan få bo kvar om ni har hyrt ut våningen. Men vad skapar detta för känsla för försvaret och de viktiga uppgifter som det har inför framtiden? Jag skulle vilja säga att det snarare innebär en negativ utveckling och en belastning för försvaret. Samma sak gäller officerare som inte får tillräcklig utbildning därför att det inte finns övningstillfällen. Skälet till att det slår så här hårt är att det är mycket lite rörliga kostnader. Det är ungefär 30 %. Lägger man då på dessa kostnader slår det direkt mot utbildning och övning. Det är det enda rörliga som vi har. Jag har hört att det finns något förband som under detta år har fått tio olika order om att skära ned verksamheten så att den till slut står fullständig stilla. Detta, Tone Tingsgård, vill jag beskriva som ett av skälen till att vi tycker att det är väldigt viktigt att särredovisa de internationella insatserna. Konsekvensen blir, när vi nu går in på nästa ärende, att vi faktiskt fattar ett försvarsbeslut inför framtiden för ett försvar och där vi vid avstampet står på ett riktigt gungfly.
Fru talman! Jag tror att Anna Lilliehöök har alldeles rätt när hon säger att det är svårt att sätta fingret precis på vilken punkt som är orsaken till en del av de bekymmer som vi ser i dag med inställda övningar och svårigheter i ekonomin. Men den förklaring som Anna Lilliehöök presenterar är ändå en ny och ganska frisk sak. Inte någon gång då vi har haft Försvarsmakten hos oss i utskottet har man pekat på att det skulle vara just de internationella insatserna som är orsaken. Däremot har man medgett att det är bristfälliga rutiner och dåligt handlag med ekonomin. Därför har vi valt att rikta in oss på att i första hand komma till rätta med dessa saker innan vi diskuterar att tillskjuta mer medel. När vi talar om de internationella insatserna handlar det hela tiden om de extrakostnader som uppkommer när man skickar i väg förband. Det gör det anslag som vi nu lägger ihop med förbandsanslaget också. Det är inte fråga om något annat. Men jag begriper inte att moderaternas förslag om att särredovisa detta på något sätt löser några problem. De kostar vad de kostar i alla fall. Oavsett om man tar det från utrikesutskottets utgiftsområde eller från försvarsområdet så är det lika mycket pengar.
Fru talman! Det viktiga är att det är ett beredskapsanslag, så att man tar kostnaden när den kommer den dagen som man fattar detta beslut och kan redovisa för riksdagen exakt vad det kostar från den dagen man skickar i väg dem. Min poäng handlade lite grann om att man har ändrat spelreglerna. Plötsligt har den internationella verksamheten och utbildningen inför det belastat Försvarsmakten på ett sätt som inte alls från början ingick i reglerna. Och detta var liksom droppen efter alla de beslut som har fattats under årens lopp, vilka jag inte tänker räkna upp, och som bit för bit har ändrat förutsättningarna. Till slut blir det den sista lilla förändrade förutsättningen och där jag faktiskt tror att detta är en viktig del.
Fru talman! Beredskapsanslag eller inte. Det är väl tveksamt om det över huvud taget finns den typen av anslag som moderaterna hänvisar till. Beredskapsanslag eller beredskapskrediter är något som är väldigt specifikt och som utnyttjas under mycket restriktiva omständigheter. Och detta som liksom är uppfunnet i den moderata motionen och reservationen är ju någonting som vi i alla fall inte känner till sedan tidigare. Det gör ju också att man ifrågasätter nyttan av det. Men insatserna kostar vad de kostar, och vi vet allihop att det kostar ungefär 1 miljon kronor per gubbe som skickas i väg. Det är ganska enkelt att räkna ut. Det är inte så svårt att hålla reda på den delen, oavsett var den står någonstans. Och att det skulle vara en lösning att lägga det inom utrikesutskottets budgetram i stället för inom försvarsutskottets budgetram förstår jag inte alls.

Fru talman! Jag ska inleda debatten med att ta upp några övergripande frågor. Sedan kommer jag in på våra reservationer. Anna Lilliehöök kommer att ta upp inriktningen på de internationella insatserna, och Björn Leivik kommer att ta upp det civila försvaret. Jag kan redan nu säga att jag naturligtvis står bakom alla reservationer, men kommer för tids vinnande att yrka bifall endast till reservation nr 8 under punkt 7. Det betänkande som vi i dag ska debattera och besluta om har rubriken Fortsatt förnyelse av totalförsvaret. Motsvarande betänkande 1996 hade rubriken Förnyelse och förändringar i takt med tiden är positiva och nödvändiga. Men det finns ingen naturlag som säger att det måste ske genom förstörelse, personellt och materiellt resursslöseri och framför allt en kraftigt reducerad försvarsmakt utan förmågor. Resultatet av regeringens femåriga verbala förnyelse har i stället blivit ett praktexempel på misslyckande. Nya benämningar på vårt försvar och nya hot har använts som motiv för att halvera försvaret. Omflyttningskarusellen och investeringshysterin tar nu så stora resurser i anspråk av den totala anslagsramen att förbandsproduktionen tvingas gå på sparlåga. Utbildningsförbanden har via s.k. dialoger tvingats avstå ca 50 % av den påverkbara delen i sina budgetar. Det har lett till att dagens värnpliktiga inte får den utbildning som krävs för att kunna ingå i insatsorganisationen. Det måste närmast betraktas som en skandal att ungdomar inkallas med plikt utan att få en adekvat utbildning. Människor som jag träffar runtom i landet ställer ofta frågan: Vad händer med vårt försvar? Varför investerar ni i nya anläggningar och utrustningar när ni inte har råd att använda dem? Försvarsanställda är lika frågande. Hur kan förbandsproduktionen och utbildningen år för år användas som budgetregulator? Borde inte den vara prioriterad? Är det inte det vi har försvaret till? När dessa frågor och spörsmål kommer upp kan jag konstatera att förtroendet för Försvarsmakten och försvarspolitiker är utomordentligt lågt - om det över huvud taget finns. Det framgår också med all tydlighet i våra medier, tidningar och tidskrifter som ligger Försvarsmakten nära. I det senaste numret av Officerstidningen finns det ett debattinlägg med rubriken Förfallet ledarskap inom Försvarsmakten. Artikelförfattaren är yrkesofficer och facklig förtroendevald. Han beskriver hur situationen är för de anställda som sorterar under det här facket - och visst känns det besvärande att det är på det sättet! Artikeln innehåller dessutom en svidande kritik mot regeringens utnämningar på höga poster i högkvarteret. Det påstås att ett av de viktigaste kraven är att vederbörande är politiskt korrekt och inte talar om ifall de politiska besluten innebär att man inte kan lösa Försvarsmaktens uppgifter. Det låter allvarligt. Nog måste väl försvarsministern känna oro över den negativa bild och utveckling som både människor utanför försvaret och anställda upplever? Fru talman! Hur kan det då ha blivit så här? Under senare år har de ekonomiska förutsättningarna återkommande försämrats genom både regelförändringar och förnyade uppgifter och kostnader. De s.k. svarta hålen återkommer ständigt och numera är de mer regel än undantag. Försvarsbeslutet 1996 slog rekord i fråga om kort hållbarhet. Det har visat sig också senare. Besluten 1998 och försvarsbeslutet 1999/2000 blev ett resultat av i första hand den ekonomiska verkligheten, som grinade illa mot försvarssektorn. Detta tillsammans med den nya parlamentariska situationen med en försvagad regering stödd av traditionella nedrustningspartier skapade naturligtvis inga förutsättningar för ett nytt försvarsbeslut. Fortfarande lyser knapphetens kalla stjärna över främst Försvarsmaktens verksamhet. Det är inte bara brister utan också ekonomi. År 2004 - det sista året i den nya treåriga försvarsbeslutsperioden - ska Försvarsmakten utöver de 15 miljarder kronor som den snuvats på tidigare bedriva sin verksamhet på 5,5 miljarder kronor lägre nivå än den som stipulerades i försvarsbeslutet 1996 genom kombinationen av ramreduktion och avskaffad teknikfaktor. Fru talman! Jag ska nu gå in på punkt 7, som heter Inriktning av försvarspolitiken. Där har vi moderater en reservation, som jag också yrkade bifall till. Där pekar vi moderater på att det behövs en större säkerhetsmarginal än den som nu blir ett resultat av de tre senaste försvarsbesluten. I propositionen har regeringen skrivit - och utskottsmajoriteten har ställt sig bakom detta - ett uttryck enligt följande: Ett invasionshot ter sig inte möjligt inom en tioårsperiod förutsatt att vi har en grundläggande försvarsförmåga. Det är just den där förutsättningen som vi har synpunkter på. Vi har faktiskt inte den försvarsförmåga i dag som denna förutsättning anger. I utskottet har vi vid flera tillfällen fått information från Försvarsmakten. Senast var det chefen för krigsorganisationen, och det har även varit andra vid flera tillfällen. Försvarsförmågan är inte tillfredsställande, har man sagt, och att detta med nuvarande inriktning inte kommer att uppnås på flera år. Detta är naturligtvis inte som det ska vara. Vi har fler synpunkter, som jag ska ta upp nu. Försvarsbeslutet 2001 fattades som en följd av hastigt påkomna ekonomiska svårigheter snarare än som ett steg i en rationell beslutsprocess. Beslutet är det infrastrukturellt mest omfattande för Försvarsmakten, åtminstone i modern tid. Men på samma gång ska man också klara att halvera organisationen eller avveckla delar av den. Man har höga ambitioner vad gäller teknisk förnyelse och internationell förmåga - och det är väl bra, men det ska också realiseras. Betydande anslagsminskningar, som i verkligheten är närmare 20 än 10 %, ska också genomföras. Avsikten att genomföra allt detta samtidigt har i verkligheten visat sig vara en omöjlig ekvation. Genom en kombination av osäkra ingångsvärden och omfattningen av förändringarna har en ohanterlig situation uppstått. Försvaret närmar sig, främst genom förluster av kvalificerad personal, en systemkollaps på väsentliga områden. Detta sker samtidigt som anda och arbetslust i hela försvaret påverkas negativt av den kraftiga besparing på förbandsverksamheten som man tvingats till i år. Ansvaret för dagens försvarskris vilar i första hand på regeringen. Likväl bär också Försvarsmakten ett stort ansvar för det bristfälliga planeringsunderlag som presenterats. Ambitionen att omvandla Försvarsmakten är både nödvändig och riktig. Det finns ingen väg tillbaka till det mobiliserade massförsvaret. Samtidigt kan inte den planlösa nedrustningen av det svenska försvaret tillåtas fortsätta. Vi stöder inte regeringens kraftiga besparingar på försvarsområdet. Utvecklingen visar tvärtom att större ekonomiska resurser är nödvändiga för att klara den fortsatta moderniseringen av försvaret. Utgångspunkterna för denna förändring bör vara att Sveriges säkerhetspolitiska läge är radikalt annorlunda än under åren kring murens fall. Vi delar inte regeringens syn på att det går snabbt att återupprätta en stark svensk försvarsförmåga. Alltför många osäkerheter är förenade med anpassningsdoktrinen för att man ska kunna inteckna denna och på så sätt motivera uteblivna militära satsningar i dag. Det nationella försvaret kan inte heller avskrivas. Den nationella försvarsförmågan och den internationella förmågan bör utvecklas hand i hand. De är varandras förutsättningar. Endast ett starkt försvar utgör den bas och grund som erfordras för större satsningar på internationellt fredsarbete med militära medel. Den pågående försvarsreformen har många brister. Mycket är feltänkt, och mycket återstår att formulera. Resurserna är otillräckliga. Allvarligast är bristen på försvarsdoktrin och säkerhetspolitiskt sammanhang. Även om mycket kunde ha gjorts annorlunda finns det mycket som nu under hösten 2001 inte ens är möjligt att göra om. Omvandlingen mot ett mindre och verkligt insatsberett försvar måste fortsätta. Försvarsmakten lider av akuta ekonomiska problem som också leder till att förändringsprocessen tappar fart. Den riskerar att självdö på område efter område. När försvarets verksamhet som helhet omprövats och nya uppgifter formuleras måste organisation och struktur i övrigt också gå hand i hand om försvarsreformen ska kunna genomföras framgångsrikt. Fru talman! Vi har ett antal andra reservationer som jag också ska beskriva lite grann. När det gäller den försvarspolitiska processen har vi både i en partimotion, Fö9, och i en kommittémotion, Fö274, förordat att den försvarspolitiska beslutsprocessen ges en förändrad inriktning inför det kommande försvarsbeslutet. Den långsiktiga planeringen ska syfta till att ge inriktningen för personaloch materielförsörjning samt den årliga verksamhetsinriktningen. Den årliga budgeteringen ska utgå från den verksamhet som ska genomföras under kommande år. I all planering, budgetering och uppföljning måste den årliga driften särskiljas från den framtida utvecklingen. Detta leder till en naturlig uppdelning av riksdagens beslut i två delar. Den ena delen är beslut om beredskap, uppgifter och förmåga i den befintliga organisationen som omfattar de tre närmaste åren. Den andra delen är beslut som omfattar kommande investeringar och andra långsiktiga bindningar. Den här förändringen gör det också möjligt för riksdagen att se de långsiktiga besluten om försvarets uppgifter och förmågor samt anskaffning, uppsättning och avveckling av materiel och militära förband. Vi tror att detta är en nödvändig åtgärd. Därför vill vi också ha bifall till den här reservationen. Nu är det kanske inte möjligt, men vi gör ett allvarligt försök i alla fall. Under operativ förmåga har vi också anfört att Sverige behöver en framåtblickande säkerhets och försvarspolitik där grundläggande nationella intressen tillvaratas. Vi anser inte att det räcker att lägga fast en operativ förmåga enbart för Försvarsmakten. Därför avvisar vi regeringens förslag i detta avseende. Enligt vår mening ska försvarspolitiken grundas på en doktrin som främjar den svenska befolkningens trygghet både på kort och lång sikt. En sådan doktrin måste ge handlingsfrihet och utgå från en trovärdig försvarsförmåga. Vi har också ett antal gemensamma reservationer som jag förmodar att mina kamrater från kd och Folkpartiet kommer att ta upp. Jag ser att tiden lider. Jag har kanske svårt att hinna med dem. Innan jag slutar vill jag ställa en fråga till försvarsministern. På vilket sätt ska försvarsministern återupprätta förtroendet för Försvarsmakten?

Fru talman! Vänsterpartiets inställning är att det militära försvaret kan och ska minskas till förmån för andra verksamheter. Den nu beslutade omriktningen och reduceringen av det militära försvaret fram till 2004 är ett första steg på denna väg som vi har ställt oss bakom. Det är bra att Sveriges försvar förändras från ett invasionsförsvar till ett försvar som svarar mot dagens hotbild och det nya läget i vår omvärld. I motsats till Olle Lindström anser jag att försvaret ska anpassas till en ändrad hotbild. Försvaret har inget egenvärde utan ska vara beroende av behovet. I Försvarsberedningen rådde i princip enighet om den nya hotbilden och det gynnsamma säkerhetspolitiska läget. Vänsterpartiet anser att denna utveckling också innebär att ytterligare reduceringar av det militära försvaret till förmån för förstärkningar inom det civila samhället och infrastrukturen, men också till andra för människor viktiga delar av samhället, både är möjliga och nödvändiga. Det är bra att vi nu är överens om att anpassning inte bara innebär utökning utan också reducering av Försvarsmaktens resurser. Denna breddning av anpassningsdoktrinen måste också genomsyra Försvarsmaktens planering i stort då en reducering naturligtvis fordrar förberedelser. Vänsterpartiet har krävt att Försvarsmakten ska få i uppdrag att redovisa hur man förbereder reduceringar av det militära försvaret och vilka effekter detta ska ge. En omställning från militär verksamhet till civil är komplex och komplicerad. Det är vi mycket medvetna om, men likafullt är det nödvändigt för ett flexibelt försvar anpassat till dagens och framtidens hotbilder. Tyvärr fick vi inte med oss utskottet på det här kravet, men vi kommer att försöka igen. Regeringen skrev att det framgent kunde finnas skäl att komplettera omvärldsexemplen inför framtida inriktningsbeslut i de avseenden som föranleds av förändringar i bl.a. den internationella politiska miljön, samhällsförhållanden och utveckling av angreppsmetoder. Jag tycker att det är mycket bra att utskottet har understrukit att omvärldsexempel måste tas fram efter den nya hotbilden. Regeringens förslag i denna proposition är mycket begränsade. De viktiga frågorna, bl.a. om det civila försvaret, kommer ju till våren. Försvarsberedningens tydliga ställningstagande för en helhetssyn som bör prägla samhällets hantering av olika hot och risker under det vidgade säkerhetsbegreppet är en syn som i stort delas av Vänsterpartiet. Men det är fortfarande ett långt steg till att planeringen av samhällets resurser, praktiskt ekonomiskt och i prioriteringar, anpassas till denna insikt. Regeringens förslag i propositionen gav inte de ansvariga civila myndigheterna det mandat och de resurser som krävs för att i praktiken kunna genomföra ett effektivt säkerhets och beredskapsarbete trots uttalade ambitioner åt det här hållet. Beredskapsinvesteringar får endast användas för höjd beredskap och för att förbereda Sverige för krig. Detta innebär en låsning till krigsuppgifterna. Denna begränsning innebär i praktiken att statliga och kommunala myndigheter fortfarande inte får planera för eller vidta förebyggande åtgärder med stöd av de särskilda resurser som avsatts inom det civila försvarets ekonomiska ram. För att myndigheterna ska kunna bli en del av ett krishanteringssystem som omfattar och inkluderar de nya hoten måste det civila försvarets ram kunna disponeras för alla de uppgifter som det säkerhetspolitiska läget motiverar såväl i fred som i krig. Denna brist i propositionen gick vi emot. Utskottet delade denna vår syn och begär nu att regeringen återkommer i vårpropositionen med förslag till ändring, så att planeringsramen också inkluderar svåra påfrestningar i fred. Detta är mycket bra, tycker jag. Förslaget att inrätta en ny myndighet för samordnande planeringsuppgifter för svåra påfrestningar i fred och det civila försvaret ställer sig Vänsterpartiet bakom. Vänsterpartiet ansåg dock att förslaget skulle åter till riksdagen för beslut. I utskottet blev det majoritet för att riksdagen ska besluta i frågan, och detta hälsar jag med tillfredsställelse. Men vi ville också att beslutet att lägga ned ÖCB skulle vänta tills denna organisation var klar och man kände till funktionerna i och omfattningen av den nya myndigheten. Detta fick vi dock inte med oss utskottet på, vilket vi beklagar. Det är inte bara de ekonomiska resurserna som måste anpassas till den nya krishanteringen och den breddade hotbilden. Även inom utbildningen måste det ske förändringar så att prioriteringar här också motsvarar den verklighet som vi lever i. Det civila samhällets robusthet, medvetenheten om förebyggande åtgärder och civil krishantering internationellt kräver nya kunskaper. Kunskapsbehovet finns också inom kommuner och länsstyrelser, när det gäller såväl kunskaper för att kunna besätta de tjänster som kommer att behövas som vidareutbildning av befintlig personal. Intresset för krishantering måste stimuleras, och då måste vi också stimulera ungdomar att utbilda sig inom detta område. Rekryteringen här borde diskuteras och tas på samma allvar som rekryteringen till det militära försvaret. Kunskapsområdena sårbarhet och säkerhet behövs på högskolenivå, dels för det inhemska behovet, dels för internationell förebyggande och civil krishantering. Därför vill vi ha en utredning som skulle klarlägga behoven och föreslå åtgärder men som även skulle ta fram finansieringsmöjligheter för denna satsning. Annars är det risk för att vi står med en organisation som på papperet är bra men där personal med adekvat utbildning saknas. Utskottet skriver att seminarier om hot och hotrisker och övningar är viktiga. Utskottet påpekar också att planeringsmyndigheten ska få i uppdrag att samordna kompetensutvecklingen för det civila försvaret. Detta är bra och viktiga åtgärder, men jag tror att man måste ta ett större grepp i dessa frågor. Fru talman! Regeringen föreslår i propositionen att riksdagen ska upphäva sitt beslut vad gäller att placera OPIL, den operativa insatsledningen, i Täby/Näsbypark. Vänsterpartiet har definitivt inget att invända mot detta förslag. När beslutet om denna placering togs förordade Vänsterpartiet att de taktiska kommandona för flyget, marinen och armén borde utlokaliseras till andra delar av landet än Mälarområdet, detta på grund av den koncentration av höga militära tjänster till just detta område samtidigt som 75-80 % av verksamhetens övriga personal finns ute i landet. Den motivering för upphävande av beslutet som regeringen framfört stärker ytterligare Vänsterpartiets uppfattning att högre militära tjänster ska utlokaliseras. Försvarsutskottet säger nu i motsats till regeringens förslag att det inte längre bör krävas en samlad lokalisering av den operativa insatsledningen, utan regeringen kan överväga alternativ med en delad lokalisering, alltså öppna för denna lösning. Jag tycker att det är alldeles utomordentligt bra, och jag hoppas verkligen att regeringen tar detta ad notam. Dels skulle det minska sårbarheten, dels och framför allt skulle det ge möjligheter för officerare att göra karriär utan att flytta till Stockholmsområdet eller Mälardalen. Det är en bra personalpolitik och den är nödvändig för rekryteringen. Det är min bestämda uppfattning i frågan. Fru talman! Jag står bakom de tre reservationer som vi har framlagt, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 5 och 17.
Fru talman! I globaliseringens fotspår blir samhället alltmer sårbart för olika typer av hot, vilket ger nya förutsättningar för svensk försvars och säkerhetspolitik. Kravet på flexibilitet och grundläggande beredskap kommer i fokus. Jag yrkar till att börja med bifall till reservation nr 12. Margareta Viklund kommer senare att behandla det civila försvaret och den internationella verksamheten. Fru talman! Teknikutvecklingen har möjliggjort att vapeninsatser kan göras med långa skjutavstånd och med hög precision. Det kommer därmed att bli svårare att urskilja ett militärt slagfält. Dagens och morgondagens alltmer högteknologiska plattformar inom mark-, sjö och luftstridskrafterna kommer att kunna ledas allt snabbare och mer samordnat genom den utveckling som sker i lednings och informationssystemen. Försvarsmakten måste också förbereda sig på att ett framtida krig i stor utsträckning kan komma att beröra stadsmiljö. Samtidigt har det moderna samhällets beroende av informationsteknologi skapat möjligheter för en angripare att åstadkomma stora skador utan att använda konventionell krigföring. Utvecklingen av traditionella vapen liksom IT-vapen innebär att det blir svårare att skydda nationens IT-infrastruktur mot angrepp. Sådana angrepp kan skära tvärs igenom hela samhället med hög effekt till en låg kostnad. Samhällets sårbarhet är därför av säkerhetspolitisk betydelse. Framtida konflikter kan bli svårare att urskilja från början. Olika händelser kan utvecklas i en glidande skala, där gråzonen mellan fred och krig blir betydelsefull. För samhället blir det en osäkerhet om när ett eventuellt angrepp kommer, hur det ser ut, vem som angriper och varifrån det kommer. Försvarsresurserna måste kunna anpassas för att möta olika typer av angrepp eller andra typer av förändringar som kan ställa nya krav. Strävan måste vara att kunna utnyttja de resurser som samhället satsar för att trygga sin säkerhet så effektivt som möjligt. Även under nuvarande säkerhetspolitiska läge, då tänkbara hot leder till att det endast finns små anspråk på omedelbar militär förmåga, måste det militära försvarets verksamhet och utveckling präglas av att uppgiften att försvara landet mot väpnade angrepp är det yttersta motivet för det militära försvarets existens. Vid ett hot behöver ett känsligt och högteknologiskt samhälle som Sverige en kvalificerad och modern försvarsmakt, som tidigt kan upptäcka och bekämpa motståndare. Vår säkerhet kräver därför ett försvar med god materiell kvalitet, tillräcklig kapacitet i grundorganisationen, förmåga att behålla och inspirera kvalificerad personal samt att bibehålla och utveckla en levande försvarsindustri. Fru talman! Regeringen anför att "den beslutade avvecklingen och nedprioriteringen av de verksamheter som direkt inriktats mot att förbereda landet för att motstå ett brett upplagt invasionsföretag skall därför skyndsamt fullföljas". Om ett mer omfattande hot skulle uppstå, vilket inte kan uteslutas, "ger den grundläggande försvarsförmågan och en bred kompetensbas de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna anpassa oss till en sådan situation". Försvarsmaktens viktigaste uppgift är samordnad väpnad strid på alla konfliktnivåer. Den grundläggande försvarsförmågan, som enligt regeringens bedömning motverkar ett invasionshot under överskådlig tid, har de senaste åren urholkats genom den ekonomiska situationen och den alltför snabba nedskärningen av försvaret. Följdverkningarna av detta kan därför få negativa konsekvenser på försvarsplanering, mobiliseringsförberedelser och utbildning av förband och enskilda. I modern krigföring är det alltmer väsentligt att kunna uppträda integrerat och samordnat med utnyttjande av alla stridskrafter. Denna förmåga krävs för att vi ska ha beredskap att kunna möta angrepp i samband med kriser som kan utvecklas ur nuvarande omvärldsläge och för att vi ska kunna vidta rimliga anpassningsåtgärder i ett längre tidsperspektiv. "Avveckling" och "nedprioritering" är därför i sammanhanget olyckliga uttryck, eftersom hela det militära försvaret och stora delar av frivilligförsvaret måste ha väpnad strid som bakgrund för att kunna bedriva en trovärdig operativ och taktisk planering liksom utbildning och övning för krigssituationer, dvs. för förmåga att försvara Sverige. Utskottsmajoriteten menar att Försvarsmakten måste ha kompetens på olika områden. Ja, det är självklart även för oss kristdemokrater, men för att kunna vidmakthålla en trovärdig och grundläggande försvarsförmåga är det nödvändigt att noggrant analysera vilka kompetenser som bör behållas. Kunskap och färdighet som ingen eller få har eller har haft omöjliggör en långsiktig anpassning. Den nu rådande situationen med en försvarsmakt med låg verksamhetsnivå, som får allt modernare materiel men där officerare och värnpliktiga får allt sämre möjligheter att lära sig att använda ny materiel, är en ekvation som inte går ihop. Insatsorganisationen måste innehålla de resurser och de kompetenser som är nödvändiga för väpnade insatser såväl i Sverige som internationellt. Fru talman! Regeringen anför i budgetpropositionen för nästa år att övningar med fullt bemannade insatsförband av kompanis och bataljons storlek har blivit begränsade samt att officerarnas förmåga att leda förband och få systemförståelse har minskat. Jag vill därför erinra om kristdemokraternas förslag inför ominriktningen angående specialtruppslags och brigadutbildningen. Vi föreslog ett antal kompetenscentrum där mångfalden kunde frodas i unika, kreativa och integrerade miljöer. En integrerad verksamhet möjliggör en effektivare produktion och ger en bredare kompetensutveckling i befälskåren. Detta beskrivs i reservation 15. Den beslutade organisationen bygger på att grundorganisationen årligen utbildar en brigad. Efter fyra år finns fyra brigader med sådan kompetens att de har förmåga till omedelbara insatser. Med detta system kan det ständigt finnas fyra brigader. Riksdagen har ju betonat att markstridsförbandens förmåga till väpnad strid ska vara hög. Därför framför utskottet nu att det nya utbildningssystemet och därmed sammanhängande förbandsomsättningssystem var en förutsättning för att markstridskrafternas beredskap och förmåga till väpnad strid skulle förbättras. Kristdemokraterna anser att det måste klarläggas när detta brigadutbildningssystem är genomfört eftersom detta ju även får konsekvenser för territorialförsvaret. När ytterligare en omgång har utbildats, dvs. det femte året, kan den först utbildade brigadens personal överföras till de nationella skyddsstyrkorna eller utgöra tillväxtresurs för brigadförbanden. Jag vill här citera utskottet: "Det är angeläget att riksdagens beslut om bland annat krigsförbandsutvecklingen präglas av långsiktighet och stabilitet." Fru talman! Riksdagen har beslutat att territorialförsvar, hemvärnsförbanden och vissa andra delar av dagens militära försvar ska organiseras som nationella skyddsstyrkor och utgöra en del av insatsorganisationen. Dessa skyddsstyrkor ska ha förmåga att skydda befolkning, samhällsfunktioner och infrastruktur mot begränsade luftrörliga insatsstyrkor och sabotageförband samt biträda vid skydd och ha reparation i anslutning till insatser med fjärrstridsmedel. De ska även ha förmåga att stödja de operativa förbanden. Nu skriver regeringen att de nationella skyddsstyrkorna ska vara territoriellt bundna samt att de inte ska "ha förmåga till operativ rörlighet". Men det verkar som om det råder viss tveksamhet för på ett annat ställe nämns att de inte ska "ha någon större operativ rörlighet". Hur ligger det till här, försvarsministern? Försvarsutskottet förutsatte våren 2000 att regeringen återkommer med fördjupat underlag vad gäller skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar och de nationella skyddsstyrkornas närmare utformning. Kristdemokraterna har vid flera tillfällen pekat på behovet av bevakning och skydd av samhällets vitala infrastruktur. I samband med att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av de nationella skyddsstyrkorna bör det även klargöras hur personalen ur den först utbildade brigaden kan överföras till de nationella skyddsstyrkorna. Jag nämnde inledningsvis om strid i bebyggelse, och regeringens avsikt är ju att utveckla denna förmåga. Det handlar om en komplicerad stridsmiljö där det är mycket svårt att undvika att befolkningen drabbas. De sex stadsskyttebataljonerna ska enligt tidigare beslut ingå i de operativt rörliga förbanden. Regeringen måste därför redovisa hur det ska bli med förmågan att strida i bebyggelse. Fördröjningen av de nationella skyddsstyrkornas utformning riskerar att få en hämmande effekt på rekrytering och utbildning. Hur vårt territorialförsvar ska utgöra en vital resurs över ytan behandlas tyvärr inte i samband med detta försvarsbeslut. Utskottsmajoriteten har därför ställt sig bakom kristdemokraternas krav att regeringen snarast ska återkomma med en tydlig redovisning av de nationella skyddsstyrkornas organisation och förmåga. Fru talman! Allehanda obemannade flygfarkoster kommer i framtiden att öka i antal. Denna typ var farkoster är svåra att upptäcka och bekämpa och kan avfyras från långt håll. Luftvärnssystemet Bamse är det enda svenska system som kan uppnå kraven på allvädersförmåga och förmåga att bekämpa små mål. Eftersom Försvarsmakten alltid ska ha operativ förmåga att upptäcka och möta begränsade angrepp som i första hand sker med fjärrstridsmedel är det inte acceptabelt att luftförsvarsförmågan kommer att minska med nuvarande planering. Fram till år 2010 finns inga medel avdelade för anskaffning utöver redan beställd demonstrator för robotsystem 23 Bamse. Flygstridskrafternas ökande förmåga räcker inte för att skydda basområden och arméstridskrafterna. Kristdemokraternas krav att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med en redovisning av hur den samlade luftförsvarsförmågan utvecklas har utskottet tillgodosett. Den svenska försvarsindustrins robotkompetens har ett stort försvars och säkerhetspolitiskt värde. Högteknologisk kompetens är lättflyktig men svårfångad. Fru talman! Anpassning är det sätt på vilket vi hanterar de osäkerheter som finns om den fortsatta utvecklingen. Diskussionerna om vårt försvar rör sig oftast om nuvarande förhållanden. Liten tid upptas av svagheterna med anpassningsproblematiken. En hög, inbyggd anpassningsförmåga är givetvis av avgörande betydelse. En kedja bestående av uttydning och tolkning av förvarningssignaler, nödvändiga politiska beslut, planering, igångsättning och resursuppbyggnad får inte brista för att en tillväxt ska kunna säkerställas. För sent, för lite och i otakt med den säkerhetspolitiska utvecklingen har nog snarare varit regel än undantag. Försvarsmaktens anpassningsförmåga ligger i en ständigt pågående kärnverksamhet. För att skapa trovärdighet för anpassningsprincipen måste det finnas en tilltro till att statsmakterna har erforderligt beslutsutrymme. En förändring i den säkerhetspolitiska miljön i vårt närområde kan komma att kräva ett snabbt beslut att höja försvarsförmågan. Åtgärder som behövs för att förändra försvarsförmågan i anpassningssyfte täcks ej av den årliga beredskapskrediten. Därför tror jag att det är värdefullt att se över reglerna även om utskottet anser att regelverket medger goda möjligheter att finansiera skyndsamma åtgärder. Fru talman! Den militära ledningsstrukturen måste utformas mot bakgrund av att totalförsvarsuppgiften breddas. Att lämna stöd till samhället vid svåra påfrestningar innebär stora krav på samordning civiltmilitärt särskilt på den lokala och regionala nivån. Den nuvarande myndigheten Försvarsmakten och överbefälhavarens olika roller som operativ chef och förbandsproducent är en viktig fråga i det perspektivet. Vi har därför i reservation 10 Folkpartiet utvecklat en gemensam syn på Ledningsbehovet ska utgå från det militära försvarets fyra huvuduppgifter med hänsyn till det vidgade säkerhetsbegreppet och utformas så att det möjliggör en effektiv samverkan mellan totalförsvarets olika delar. Fred, krigsfara och krig ska ledningsmässigt inte längre ses som tydligt åtskilda tillstånd. De principer och mönster som utvecklas i fred för samverkan och samordning ska också bilda grunden för motsvarande verksamheter under höjd beredskap. En av den regionala nivåns uppgifter ska vara ledning av insatser med beredskapsförband och nationella skyddsstyrkor. Det är viktigt att ledningsorganisationen övas, prövas och utvecklas så att den kan svara mot både dagens och morgondagens krav. Kristdemokraterna anser att det måste finnas väl fungerande samverkansrutiner mellan Försvarsmakten och andra myndigheter. Denna samverkan bör dock ej begränsas till att enbart utgöra en planeringsfunktion. Detta kan leda till att resurserna för den civil-militära samverkan i fredstid försämrar möjligheterna för Försvarsmakten att bibehålla förmåga att säkerställa stöd för militära operationer. Ett av målen för det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp och krig i vår omvärld. Regeringen bedömer att det i nuvarande omvärldsläge inte behöver finnas färdigställda och bemannade organisationer för samverkan under höjd beredskap. Men för att kraven på grundläggande försvarsförmåga och grundberedskap ska kunna upprätthållas måste den civil-militära samverkan övas i fredstid så att inte all kunskap och kompetens skjuts till en beredskapshöjning eller en tillväxtsituation. I reservation 12 har vi därför markerat vikten av en bred samverkan mellan länsstyrelse och militärdistrikt, vilket också de tre länsstyrelserna i Västra Götaland, Uppsala och Västerbottens län har redovisat. Fru talman! Det förändrade säkerhetspolitiska läget från det stora angreppshotet till mer svårtolkade och svårförutsägbara kriser utifrån det vidgade säkerhetsbegreppet får nu glädjande nog genomslag genom den beredskap för hantering av kriser utmed hela hotskalan som Kristdemokraterna och fem andra partier har ställt sig bakom i Försvarsberedningens rapport Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering. Detta innebär inte att samhället går ifrån planläggning mot väpnat angrepp eller invasion till krisplanering i fred utan att Sveriges försvarsplanering får en beredare utgångspunkt. En utvecklad helhetssyn och struktur för samordning och gemensam hantering av tvärsektoriella hot kommer att leda till ett säkrare och tryggare samhälle som har större motståndskraft mot påfrestningar.

Fru talman! Så är vi då inne i försvarsdebatten, det här året igen. Man är glad att man står i Stockholm, när man har haft en timmes rast och tittat på TV och sett vad som försiggår i Jerusalem och i Kabul. Vi slipper i alla fall den debatt som är runtomkring oss ute i världen. Fru talman! Jag vill först yrka bifall till de gemensamma reservationerna, och jag återkommer till dem. Jag yrkar bifall till våra egna reservationer nr 2 och nr 6. Eftersom jag i mitt anförande inte nämner så mycket om reservation nr 6 vill jag påpeka att det Folkpartiförslag som följer utredningsbetänkandet om sammanslagning av den nya myndigheten ÖCB, SPF, alltså Styrelsen för psykologiskt försvar, och Räddningsverket kanske är typiskt för Folkpartiets försvarspolitik. Det är att kunna koncentrera, att kostnadseffektivisera försvaret och försöka komma till gemensamma, icke rivaliserande myndigheter och få en större helhetsbild i försvarsfrågan. Regeringens proposition Fortsatt förnyelse av totalförsvaret är en för regeringen karakteristisk uppvisning i brist på handlingskraft inför en av landets viktigaste frågor - förmågan att försvara oss, alltså försvara Sverige. Terrorattackerna mot New York och Washington den 11 september satte strålkastarljuset på de nya förutsättningarna för internationell fred och säkerhet. Att svenskt totalförsvar står inför stora utmaningar och behov av reform torde stå klart för var och en. Men regeringen tycks inte se detta. I stället skjuter man i stort sett alla förslag till beslut på framtiden - enligt propositionen mer än 30 förslag! Vi återkommer. Fru talman! Redan i försvarsbeslutet 1996 påtalade riksdagen den ökade sårbarhet som det framtida samhället uppvisar inför nya hot och påfrestningar. Först sommaren 1999 beslutade regeringen om en utredning om en bättre helhetssyn rörande svåra påfrestningar på samhället i fred. På grund av regeringens hantering av frågan kunde utredningen sedan inte presentera sina förslag förrän i maj 2001. Betänkandet från Sårbarhets och säkerhetsutredningen är en utmärkt genomgång av de olika områden som aktualiseras. Utredningen presenterar en väl underbyggd helhetssyn på hur sårbarhetsfrågorna ska hanteras över sektorsgränserna och innehåller också ett väl underbyggt förslag till helhetslösning av hur sårbarhetsfrågorna ska hanteras organisatoriskt från nationell till regional och lokal nivå. Förslagen från Sårbarhetsutredningen har fått stöd av en bred remissomgång och av den parlamentariskt sammansatta Försvarsberedningen. Fru talman! Trots detta förmådde regeringen inte förelägga riksdagen förslag till beslut i propositionen Fortsatt förnyelse av totalförsvaret. Detta är en oacceptabel fördröjning av arbetet med att skapa en struktur för att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred. Riksdagens beslut 1996 och 1999 om de ekonomiska ramarna för försvaret gav enligt vår mening inte tillfredsställande utrymme vare sig för nödvändig materiell förnyelse, för internationella insatser eller för den nödvändiga omstruktureringen. Denna bedömning har nu visat sig befogad. Inte ens den av regeringen förordade utvecklingen av försvaret kommer att rymmas inom nu gällande ekonomiska ramar. Effekterna av de inskränkningar som Försvarsmakten i år tvingats till är mycket kraftiga och kommer att ge negativa återverkningar på Sveriges försvarsförmåga för lång tid framöver. Fru talman! En successiv anpassning av försvaret, av såväl beredskap som andra uppgifter och förmågor, till utvecklingen i omvärlden är ett politiskt ansvar. Detsamma gäller för stabila förutsättningar för framtida investeringar i personal och materiel. Det är därför också ett politiskt ansvar att den långsiktiga utvecklingen och nödvändiga investeringar ges tillräckliga resurser och stabilitet. Här kunde jag nämna några ord om vår reservation nr 18, som gäller västkusten och de frågor som också har nämnts här av andra talare. Det gäller möjligheten till helikopterverksamhet på och skydd av västkusten, och speciellt investeringarna kring Säves helikopterstation, som vi vill påpeka är mycket viktig. Vi hoppas att det efter år 2003 finns en väl fungerande verksamhet, som också stöder det civila samhället från sårbarhetssynpunkt. Det är en viktig fråga att vi i framtiden inte glömmer bort att västkusten också är ett viktigt område. Det är enligt Folkpartiets mening ett misslyckande från regeringens sida när den gång på gång tvingas till att i efterhand skjuta till ytterligare medel därför att de anslagna resurserna inte räcker till. Att låna pengar från framtida intäkter leder bara till ökande bekymmer. Det som erfordras är en övergripande översyn och ett långsiktigt ansvarstagande. Det nya säkerhetspolitiska läget, med dagligt nyttjande av våra stridskrafter, kräver både mer politisk ledning och mer av den politiska ledningen. Det måste skapas smidigare strukturer och processer för beslut om det kontinuerliga nyttjandet av de militära medlen. Sårbarhetsutredningen föreslog en nationell krishanteringsfunktion med främst samordnande uppgifter knuten till Regeringskansliet. Detta avvisades av regeringen. Redan kvällen den 11 september uppdrog statsministern åt sin statssekreterare i Statsrådsberedningen att inkalla en statssekreterargrupp, som skulle leda arbetet som en följd av terrordåden i New York och Washington. Detta motsvarar i hög grad den krishanteringsfunktion som Sårbarhetsutredningen föreslagit ska inrättas, men i ordnade och väl förberedda former. Den ska då vara färdig och övad att inträda när behov uppstår och inte panikinsättas, som skedde den 11 september. Behovet av en nationell krishanteringsfunktion inom Regeringskansliet står ännu mera klart i dag. Fru talman! En av totalförsvarets huvuduppgifter är internationella krishanteringsinsatser. Förmågan till internationella insatser har därför hög prioritet, utan att den för den skull får tillåtas dominera. De hot Sverige kan komma att stå inför i framtiden kan inte bemötas på egen hand, utan måste avvärjas i gemenskap med andra fria och demokratiska stater. Den svenska säkerhetspolitiska doktrinen "Sveriges militära alliansfrihet, syftande till att vårt land ska kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde" har spelat ut sin roll. Med vårt medlemskap i EU lämnade vi uttryckligen den traditionella neutralitetspolitiken bakom oss. Som medlem i EU kan Sverige aldrig stå neutralt inför en extern aggression mot något annat medlemsland i EU. Vår framtida säkerhet skapar vi tillsammans med andra fria och demokratiska stater. Utvecklingen av EU:s gemensamma krishanteringskapacitet ska vara normgivande för motsvarande utveckling i Sverige. Optionen att samverka med Nato ska fördjupas, för att så snart som möjligt leda till svenskt medlemskap. Nato utgör en omistlig del av de säkerhetsstrukturer som garanterar ett Europa i fred och demokrati. Det finns dock ett oroväckande glapp mellan de politiska deklarationerna och de faktiska handlingarna. Regeringens sätt att handskas med den svenska försvarsmaktens kapacitet för internationella insatser visar på såväl bristande engagemang som otillräckliga insikter i vad som står på spel. De ökande kostnaderna för internationella insatser får inte finansieras genom nya besparingar i pågående förbandsverksamhet inom landet - det är ohållbart. Likaså är det av största vikt att regeringen på ett tydligt sätt redovisar aktuella internationella insatser för riksdagen. Fredsfrämjande truppinsatser bör därför förbli ett eget anslag. Fru talman! Försvarets personalförsörjningssystem är i behov av nya reformer. Ett exempel är, som bl.a. har påpekats av försvaret, att det finns ett behov av att för ytterligare viss tid kunna tillgodogöra sig viss specialistkompetens hos nyligen utbildade soldater. Detta var också något som Personalförsörjningsutredningen föreslog. Vi finner detta vara ett utmärkt förslag att pröva. Vi föreslår ju också kontraktssoldater. Folkpartiet liberalerna har länge förespråkat en könsneutral värnplikt. Regeringens hänvisning till små utbildningsvolymer, som ett skäl för att värnplikten inte ska omfatta även kvinnor, är en kapitulation inför unkna attityder från svunna tider. För det första: Försvaret behöver den kompetens som kvinnorna besitter. För det andra: Att fullt ut integrera kvinnorna i försvaret på exakt samma villkor som männen är det enda sättet att verkningsfullt ändra de attityder och förhållningssätt som i dag gör att många inte känner sig välkomna i försvaret. Försvaret behöver de bästa, oavsett kön. Folkpartiet liberalerna trodde in i det längsta att regeringen skulle komma med ett förslag till en genuin omställning av det svenska försvaret till ett försvar i takt med omvärlden och med den hotbild som i dag råder. Vi blev besvikna. Vi hoppas nu att riksdagen ser det omöjliga och kraftlösa i regeringens proposition och nu vill göra gemensam sak med Folkpartiet liberalerna och därigenom värna om ett vasst och smalt försvar i Sverige i takt med tiden och Europasamarbetet. Fru talman! Till sist ett par frågor till försvarsministern eller Försvarsberedningens ordförande: Hur demokratisk kommer nästa proposition i försvarsfrågan att bli? Kommer en parlamentarisk beredning att få se skrivningarna och förbereda den nya propositionen som kommer? En samsyn bör ju anses vara viktig i försvarspolitiken, eller är det bara Folkpartiet som tycker så?

Fru talman! Den proposition som ligger till grund för det betänkande vi debatterar här i kväll bär namnet Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, som också Olle Lindström nämnde. Det är ett logiskt och väl valt namn. Med fasthet och substans fortsätter nu omställningen av vårt försvar, bort från det stora och stela invasionsförsvaret, mot ett rörligt insatsförsvar och ett robust samhällsförsvar. Det sker inte genom några snabba ogenomtänkta Alexanderhugg. Tvärtom har stor möda ägnats åt samtal, analys och diskussion. Det har varit värdefullt och märks kanske också tydligast när man läser de olika partiernas reservationer. Det står klart att det bland riksdagens partier i dag råder en stor samstämmighet om behovet av denna förändring. Många av slutsatserna har vuxit fram i bred samverkan och i en logisk process mellan partier, myndigheter och enskilda utredare. Mycket av grunden har lagts i Försvarsberedningens två senaste rapporter. Sårbarhets och säkerhetsutredningen och dess utredare Åke Petersson konkretiserade, regeringen formade propositionen, riksdagen fortsatte samtalet i arbetet med vårt betänkande. I dag står vi här i kammaren, och till våren följer fortsättningen när flera viktiga frågor återkommer för fortsatt behandling. Det är en mogen och genomtänkt hantering av svåra frågor. Det är inget hastverk. Det är inget slarv. Det är genomtänkt, och resultatet blir också därefter. Fru talman! Betänkandet präglas naturligtvis till stora delar av terrorattacken mot USA. Även om de flesta av slutsatserna redan var dragna månader och år före den 11 september, blev allt just den dagen så mycket tydligare, så konkretare och så mycket mer aktuellt. Terrorattackerna mot USA visar att de allvarligaste hoten mot demokratiska stater i dag finns i skärningspunkten mellan avancerad kriminalitet och krig. Vår urgamla och lagbundna indelning i krig och fred är därför inte längre giltig. Precis som i USA kan attacker ske i ett läge som vi uppfattar som djupaste fredstid. Målet är inte vårt geografiska territorium utan värden i vårt land; politiska, tekniska eller ekonomiska. Det är en ny verklighet där nationalstaternas tidigare maktmonopol definitivt är brutet. 30-talets armébrigader som man mot man skulle möta ryssen i slag på Vikbolandet och i norra Sverige. Borta är det fasta kustartilleriet som gjutet i betong på skärgårdens klippor skulle möta de ryska landstigningsfartygen. I dess ställe kommer nu det nya. Det är en omställning som egentligen bara har påbörjats, för det handlar inte längre om att hela landet ska försvaras. Vi drar konsekvenserna av att det är landets helhet som ska försvaras, vilket är en vidare uppgift men inte nödvändigtvis innebär försvar av det geografiska territoriet. Det råder ingen tvekan om att det är det moderna samhällets sårbarhet som är vår främsta säkerhetspolitiska utmaning. Terrorgrupper kan i dag via attacker mot IT system, elförsörjning, telekommunikationer och ekonomiska system nå samma effekt som det tidigare behövdes militära maktmedel för att uppnå. Den skarpa åtskillnaden mellan krig och fred, där dessa företeelser hade olika innebörd, hot och åtgärder, håller på att upplösas. Mycket lite skiljer i förödelse om stora delar av södra Manhattan slås ut av en missil från ett fientligt land eller om ödeläggelsen uppnås med ett kapat civilt flygplan där den fyllda bränsletanken utgör sprängämnet. Juridiskt-tekniskt har USA inte varit i krig sedan 1945. Det som därefter har hänt i bl.a. Korea, Vietnam, Kuwait och nu i Afghanistan har haft andra juridiska definitioner. Termen krig har därför i dag en annan innebörd än tidigare, vilket också kommer att få konsekvenser för utformandet av vårt eget lands totalförsvar. I propositionen förs flera betydelsefulla resonemang om just detta. Regeringen skriver: "Nuvarande former för planering främjar inte en rationell avvägning av resurser mellan satsningar som avser svåra påfrestningar på samhället i fred och satsningar som mer specifikt avser kriget. Detta leder till att samhället kan komma att ha en otillräcklig förmåga att hantera krissituationer som i svårighetsgrad ligger mellan normala påfrestningar på samhället och väpnat angrepp." På annan plats i propositionen skriver regeringen: "Det krävs därför en utvecklad struktur för samordning och gemensam hantering av tvärsektoriella hot. Samhällets resurser för hantering av olika kriser skall utnyttjas på ett rationellt sätt genom en konsekvent tillämpad helhetssyn på samhällets hantering av olika hot." Detta är viktiga slutsatser. Det har inte alltid varit självklara slutsatser - långt därifrån. Men nu samlar dessa slutsatser en bred politisk enighet. Försvarsutskottet skriver i betänkandet att terrorattacken mot USA belyste med skrämmande klarhet att hoten mot folk och länder ändrat karaktär. Utskottet fortsätter: "Utskottet delar regeringens uppfattning att samhällets robusthet, vår förmåga att hantera olika former av kriser och en grundläggande försvarsförmåga sammantaget utgör en helhet som den framtida försvarsplaneringen bör utgå ifrån." Det är en betydelsefull grund som riksdagens partier gemensamt och i enighet lagt för den fortsatta förnyelsen av vårt totalförsvar. Fru talman! Det mesta sker i mycket stort samförstånd. Men naturligtvis kan inte Olle Lindströms förtjänstfulla anförande inledningsvis få passera alldeles obemärkt. Det förtjänar att kommenteras något. Det sorgliga i allt detta är att moderaterna är fångade i en närmast tomt skramlande politisk retorik. Man har fångats i retoriken att ständigt upprepa: Mer pengar, mer resurser till det gamla! Man välkomnar varmt, ärligt och hjärtligt Försvarsberedningens slutsatser men tycker tydligen att det politiska priset är för högt för att själva sitta med i samtalen. Jag tror inte ens längre att moderaterna förstår motiven för denna självvalda isolering. Det finns också i partiets reservationer, och i motionerna som ibland, sorgligt att säga, är ganska slarvigt författade, flera mycket märkliga slutsatser som visar att partiet har valt att mäla sig ur och isolera sig. Opportunismen har genomgående ställts först, och det är sorgligt. "omvandlingen mot ett mindre och verkligt insatsberett försvar måste fortsätta". Detta nämnde också Olle Lindström i debatten. Det är riktigt. Det är ju en korrekt slutsats. Jag delar den fullt och fast. Men hur hade denna omvandling varit möjlig om Moderaterna hade fått behålla samtliga de förband som man ansåg borde behållas vid det förra beslutet? Hade det över huvud taget gått att genomföra någon sådan omvandling om vi hade haft kvar samtliga de förband som ni röstade nej till att de skulle läggas ned? Svaret på den frågan vet alla i kammaren och i svenska folket som helhet. Det hade inte varit möjligt. Det är en ekonomisk omöjlighet. Inte ens med fördubblade försvarsanslag hade det i rimlighetens namn varit möjligt att åstadkomma detta. Det är sorgligt att konstatera att moderaterna väljer att isolera sig och upprepa: Mer pengar till gamla strukturer! Ni vet vad som är nödvändigt att genomföra. Ni skriver det i era egna partimotioner. Men ni orkar inte leverera det i riksdagens kammare. Detta är beklagligt när det handlar om riksdagens näst största politiska parti. De är fast i en gammal politisk retorik. En annan mycket märklig och faktiskt ganska intressant formulering i den moderata motionen är "ett starkare försvar ger ett stöd för politiska agerande i Östersjöområdet." Det tycker jag är en spännande mening. Den förtjänar att utvecklas här i kammaren. Vilket politiska agerande byggt på vapenmakt i Östersjöområdet har Olle Lindström tänkt sig? Jag tror att många väntar på den redovisningen. Fru talman! Låt mig avslutningsvis ge några av de viktigaste ställningstaganden som utskottet gör i detta betänkande. · Först och främst: Utskottet tillstyrker att Överstyrelsen för civil beredskap läggs ned den 30 juni nästa år och att funktionsindelningen inom det civila försvaret upphör. · Utskottet understryker det angelägna i arbetet med att ökade resurser satsas på sårbarhetsreducerande åtgärder inom samhällsviktiga system. Utskottet ställer sig nu liksom tidigare positivt till att en regional försöksverksamhet med en permanent samgruppering av ledningsresurser genomförs på · Ledningsbehovet ska utgå från de nya uppgifterna. Fred, krigsfara och krig ska ledningsmässigt inte längre ses som åtskilda tillstånd. · Ledningsorganisationen ska utformas så att den möjliggör en effektiv samverkan mellan totalförsvarets olika delar. · Utskottet delar regeringens uppfattning om behovet av områdesansvar och om att detta bör ske på tre nivåer i samhället: nationell, regional och lokal. · Avslutningsvis: När det gäller krishantering på nationell nivå betonar ett enigt utskott behovet av kompetens och av ett aktuellt regelverk som är anpassat till och täcker in de kriser som ska kunna hanteras. Fru talman! Detta är en viktig proposition och ett mycket viktigt betänkande från utskottet. Det har inte tilldelats samma mediala uppmärksamhet som olika grundorganisationsfrågor ibland brukar tilldra sig. Nu är ju inte nyhetsinslag och tidningsurklipp den bästa värdemätaren på betydelse av beslut. Vi behandlar i dag ett betänkande som lägger en bra grund för en fortsatt och nödvändig förnyelse av totalförsvaret. I de stora och principiella frågorna sker detta i stor politisk enighet, vilket är ett av många uttryck för betydelsen av det som nu sker. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Fru talman! Håkan Juholt beskriver lite grann det som vi är överens om. Det är väl rätt att också tala om det i denna kammare. När han sedan kritiserar moderaterna för tom retorik tror jag att Juholt ska fundera över vilket record socialdemokraterna med Juholt i spetsen har efter den förnyelse som började 1996 - åtminstone verbalt. Den hade inget innehåll att tala om. Vi har tidigare i dag hört om det stora underskott som finns vad gäller förmågor på vartenda område. Det är inte godtagbart. Var det detta record Juholt tänkte sig 1996 när försvarsbeslutet antogs? För att klara en godtagbar förmåga i dag hade underskottet behövt vara flera miljarder - eller någon miljard i alla fall. När det sedan gäller vad vi kan vara överens om är det alldeles riktigt. Men vägen dit behöver inte enbart vara den socialdemokratiska vägen. Man kan faktiskt nå ett resultat utan att tappa alla dessa förmågor som Försvarsmakten har gjort under de här åren. Det är bara att lyssna på alla anställda, på officerare och andra inom Försvarsmakten. De har faktiskt inget förtroende för vare sig Försvarsdepartementet, vissa försvarspolitiker eller Försvarsmakten. Det gäller t.o.m. högt upp i hierarkin. Det visar lite grann av hur läget är i dag. Jag skulle ändå vilja ställa en fråga till Håkan Juholt. Nu har ni dragit ned och tagit pengar från försvaret 1996, 1998, 1999 och 2000 så att förmågan att försvara landet inte längre finns. Var det en strategi? Menar ni att vi inte behöver ha de här förmågorna?
Fru talman! Vad gäller den socialdemokratiska vägen vill jag erinra Olle Linström om att det inte var socialdemokraterna som myntade begreppet den enda vägens politik. Vart den vägen ledde vet ju alla. Tvärtom har vi faktiskt ansträngt oss för att bl.a. i Försvarsberedningens form ha en konsensus om så mycket som möjligt. Men det vet vi ju att Olle Lindström inte känner till, för där medverkar inte Moderaterna. De gör dock de andra sex riksdagspartierna. Svaret på Olle Lindströms fråga är naturligtvis att en del förmågor minskar medan andra ökar. Olle Lindström kan ju läsa i proposition på s. 146 att vi nu sätter upp signalspaningsbataljon, ett IT säkerhetsförband, tre säkerhetsbataljoner, två jägarbataljoner, en NBC-insatsstyrka, en luftburen bataljon, åtta flygbasbataljoner osv. Det är en rad nya förmågor. För att få råd med de nya förmågorna begriper alla att man också måste minska några av de gamla. Det är ett medvetet val - ja. Men kvar står ändå den viktiga frågan. I och med att Olle Linström har skrivit i sin reservation - och kanske t.o.m. i sin motion att "omvandlingen mot ett mindre och verkligt insatsberett försvar måste fortsätta" får jag väl ändå ha rätt att fråga Lindström en sak. Vore detta över huvud taget möjligt om vi hade alla era förband kvar och att de dag efter dag drog sina driftskostnader? Skulle då ens de moderata motionerna, jag har läst de moderata motionerna om den ekonomiska politiken, kunna finansiera en sådan omställning som ni i ord önskar i ganska slutna dokument men som ni i handling bekämpar i denna kammare och runtom i Sverige?
Fru talman! Håkan Juholt vet mycket väl att vi inte ville behålla alla förband. Däremot ville vi inte gå så långt som majoriteten gjorde. När det gäller omvandlingen till ett mindre och vassare försvar vill jag erinra Håkan Juholt om att vi redan 1992 började med ett smalare, vassare försvar. Vi var långt före socialdemokraterna i det avseendet. Sedan gäller det alltid vägen dit. Man behöver inte förstöra. Man behöver inte tappa förmågor för att förändra och förnya. Det är det som är felet med den socialdemokratiska politik som Juholt står för. Och när han nu talar om nya bataljoner, så kom ihåg att de måste sättas upp med lånade pengar. Det finns inte några pengar. Håkan Juholt vet också att överbefälhavaren har varit i vårt försvarsutskott och sagt att han ville flytta över pengar från materielanslaget även för 2002 och 2003, därför att han inte ser att den planerade verksamheten ryms. Om han sedan ska sätta upp nya bataljoner så måste han nog gå till Håkan Juholt eller någon annan och låna. Det är alldeles självklart. Och att det skulle bli nya förmågor har jag svårt att se med de stora underskott som finns plus att vi ser att vi har ett försvar där chefen för krigsorganisationen och andra från högkvarteret har varit i vårt utskott, vilka Håkan Juholt också har lyssnat på, och sagt att man inte har förmågor förrän möjligen 2004 och fram till 2007. Då hjälper det inte att stå här och säga att vi ska sätta upp nya bataljoner. I så fall blir det med lånade pengar, Håkan Juholt.
Fru talman! Jag vet att Olle Lindström liksom jag är en stark försvarsvän. Och om Olle Lindström upprepar att skattebetalarna inte får någonting för 45 miljarder så kommer skattebetalarna förr eller senare att säga: Varför ska vi då avsätta dessa medel? Jag vet att vi får ut oerhört mycket av försvarsbudgeten. Och i fast penningvärde visade ju Riksdagens revisorer för fyra veckor sedan att vi i dag avsätter mer till det militära försvaret än vi gjorde 1980 när en skakig Leonid Brezjnev styrde halva Europa med ett darrigt finger på kärnvapenknappen. Vi sätter de facto av mer pengar i fast penningvärde i dag, vilket Riksdagens revisorer redovisade för tre veckor sedan. Jag kan inte själv garantera den uppgiften, men Riksdagens revisorer brukar vi ju i de allra flesta sammanhangen tillmäta väldigt stor trovärdighet. Fru talman! Avslutningsvis lever vi nu tack och lov i högteknologiska tidevarv med Internet. Vi kan på riksdagens hemsida plocka ut protokoll från kammardebatter, vilket görs emellanåt. Och jag gjorde det inför denna debatt och har läst protokollen sedan 1994. Och jag kan konstatera att Moderata samlingspartiet har varit emot samtliga förbandsnedläggningar sedan 1994. Jag gläds nu åt att Olle Lindström säger: Det vet väl Håkan Juholt att vi inte ville behålla alla förband. Det är på något sätt en liten eftertankens kranka blekhet. Men med all respekt, enligt protokollen har partiet röstat emot nedläggning av alla förband. Hade alla förband varit kvar så hade omställningen varit omöjlig. Därför är det en tomt skramlande retorik som sannerligen inte stärker tilltron till svenska politiker och riksdagen.

Fru talman! Terrorattacken mot World Trade Center den 11 september denna höst har åberopats och påtalats av, såvitt jag kan erinra mig, alla talare i dagens försvarsdebatt. Det är både naturligt och självklart, eftersom vi på ett dramatiskt sätt har fått bekräftat att de tidigare, av Försvarsberedningen och ett antal svenska och internationella experter, påtalade hoten inte tillhör framtiden utan att de är här redan i dag och en högst påtaglig verklighet och realitet. NBC-hoten t.ex. har därvidlag fått förnyad och ökad aktualitet. Det ställer ökade krav på det internationella samfundets förmåga att övervaka produktion och innehav av NBC-vapen. Men det ställer också ökade krav på vår egen förmåga att hantera NBC hoten både utifrån psykologiska synpunkter med risk för panik och masspsykos och utifrån rent tekniskmedicinska synpunkter. Vi måste öka vår förmåga att indikera och upptäcka olika slag av NBC-hot och dessutom kunna vidta åtgärder mot en insats av NBC delegationen i New York denna höst, med hot av anthrax, dvs. mjältbrand, i närområdet praktiskt taget varje dag, har gett mig en högst påtaglig och personlig erfarenhet av just den psykologiska effekten av dessa vapen. När det gäller NBC-hoten förutsätter jag att den kommande vårens proposition också kommer att innebära ambitionshöjningar. Bl.a. beredskapssystem och styrande regelverk behöver ses över. Jag utgår från att försvarsministern delar min och Centerns syn i denna fråga. Fru talman! De olika partiföreträdarna har dragit lite olika slutsatser av händelserna i New York och hur kampen mot terrorn ska bedrivas. Några partier tar händelserna till intäkt för att minska resurserna till försvaret, medan andra tycker att man i stället bör öka resurserna. Jag drar slutsatsen att den av regeringen och Centerpartiet initierade ominriktningen av Försvarsmakten är riktig och nödvändig. Vi var förutseende år 1996 när det första beslutet fattades. Glädjande nog har några ytterligare partiet insett detta och i allt väsentligt anslutit sig till principerna och effekterna av omställningen och förnyelsen. Försvarsmakten är vid det här laget ganska välkänd och behöver kanske inte upprepas i detta sammanhang. Jag vill dock lyfta fram några principiella aspekter. Sårbarhetsutredningens slutsatser och förslag, som också har tillstyrkts av en enig försvarsberedning, måste leda till konkreta åtgärder. Den ökade sårbarheten är en konsekvens av det moderna samhällets högteknologiska infrastruktursystem, som dessutom för sin funktion är alltmer beroende av varandra. Detta är faktorer som måste tas på största allvar vid utformningen av vårpropositionen. Samtidigt som invasionshotet drastiskt har minskat har andra och nya hot ökat i aktualitet och sannolikhet. Samhällets robusthet måste stärkas rent tekniskt genom skyddade och fungerande infrastruktursystem. Höstens stormar har återigen påvisat behovet av kraftåtgärder för att garantera att el och telesystemen fungerar. Men robustheten behöver också stärkas på det administrativa och organisatoriska planet genom samverkan och samordning av olika myndigheter. Den aviserade planeringsmyndigheten är därvidlag ett bra grepp. Gotlandsförsöket är också lovande och borde kunna bli ett mönster för hela landet. Vad avser Försvarsmaktens stöd till det civila samhället vid olyckor, kriser och andra svåra påfrestningar så är det viktigt att den förmågan vidareutvecklas och att vederbörliga lagändringar görs så att Försvarsmaktens resurser kan utnyttjas optimalt utan att det för den skull innebär att rollfördelningen mellan Försvarsmakten och civila myndigheter blir otydlig och luddig. Jag utgår också i det avseendet från att försvarsministern delar denna syn på nödvändigheten av att det är dags att gå från ord till handling. I det sammanhanget och mot bakgrund av det påtagliga terroristhotet är det viktigt att klara ut det fysiska skyddet av olika el och teleanläggningar, vilket utskottet också påpekar. Härvidlag finns det anledning att påminna om hemvärnets centrala betydelse för att garantera bevakning och skydd av samhällets infrastruktur och att detta beaktas i samband med utformningen av de nationella skyddsstyrkorna som ju regeringen ska klara ut under det kommande året. Fru talman! Den svenska försvarsindustrin är en mycket viktig komponent i vår säkerhetspolitik och försvarspolitik. Utvecklingen går snabbt mot ett ökat internationellt samarbete, men samtidigt också mot ett ökat beroende av vad som sker inom den civila industrin. Det är numera vanligare att spetsteknologi utvecklas där och inte inom försvarsindustrin. Inte minst av den anledningen har Sverige ett antal strategiskt mycket viktiga komponenter och kompetenser som är mycket betydelsefulla i det försvarsindustriella samarbetet. Det internationella samarbetet är enligt Centerpartiets uppfattning en absolut nödvändighet som en viktig del i vår försvars och säkerhetspolitik. Avslutningsvis vill jag ånyo framhålla betydelsen av hemvärnet och de olika frivilligorganisationerna. I regeringens proposition talas det en hel del om värdet av frivilligverksamheten, och det är glädjande i sig att regeringen lägger vikt vid detta. Men det räcker inte med enbart vackra ord. Det krävs mer av konkreta uttryck för vilka förväntningar som regering och riksdag har och vilka resurser man är villig att ställa till organisationernas förfogande. Frivilligorganisationerna och hemvärnet är dessutom garanter dels för den efterfrågade robustheten, dels för att folkförankring och demokratiska värderingar genomsyrar Försvarsmaktens verksamhet. Dessutom innebär frivilligverksamheten en både volymmässig och kompetensmässig förstärkning av totalförsvaret. Jag utgår från att regeringen återkommer under våren med en proposition i denna fråga och klargör vilka möjligheter och på vilket sätt som frivilligorganisationerna kan medverka till ett tryggare och robustare samhälle i framtiden. Fru talman! Till sist yrkar jag bifall till förslaget i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Fru talman! När betänkandet skulle justeras var Lars Ångström tvungen att ta hand om en ledsen liten Julia. Nu när debatten sker är situationen liknande. Han har barn hemma som måste tas om hand. Jag har största respekt för det och hoppas att utskottets ledamöter har det också. Miljöpartiet har under hela 90-talet pekat på att hoten mot Sverige inte är militära. I partimotionen har vi föreslagit kraftigt minskade militärutgifter och en nedmontering av det militära invasionsförsvaret till förmån för ett försvar mot nya icke-militära hot som IT-sabotage, terrorism, miljöförstöring och sönderrostande ubåtar i Murmansk. Våra analyser och krav har visat sig i grunden vara riktiga och stöddes några år senare av en riksdagsmajoritet. 1996 beslutade riksdagen på Miljöpartiets initiativ om en vidgad hotbild. 1999 delade Sveriges överbefälhavare Miljöpartiets analys om att det inte längre existerade något militärt invasionshot. I mars 2000 stödde en riksdagsmajoritet Miljöpartiets krav på nedläggning av att stort antal regementen och en minskning av militärutgifterna. Riksdagen stödde också vårt krav på att i statsbudgeten föra över militärens miljarder till sjukvården. I regeringens proposition Fortsatt förnyelse av totalförsvaret bekräftar regeringen ytterligare på flera punkter riktigheten i tidigare analyser och krav från Miljöpartiet. Regeringen medger inte bara att ett militärt hot mot Sverige inte ter sig möjligt inom en tioårsperiod utan också att det med tiden ter sig alltmer avlägset. Regeringen tar också för första gången explicit upp vikten av att inte bara ha en anpassningsförmåga av Försvarsmakten uppåt utan också att ha en anpassningsförmåga för fortsatta minskningar. Detta är mycket positivt. Hade detta Miljöpartikrav tillgodosetts tidigare hade den svenska nedrustningen kunnat påbörjas snabbare och genomföras smidigare till gagn såväl för Försvarsmaktens personal som för skattebetalarna. Risken för IT-sabotage har ökat i takt med att alltmer av samhällsorganisationer och samhällsfunktioner blir beroende av informationsteknik och därmed mer sårbara. De tekniska systemen blir alltmer komplexa och ömsesidigt beroende och får en allt större betydelse för säkerheten i samhället. Genom att en optokabel förstördes på ett enda ställe den 11 oktober lamslogs t.ex. all fast tele och datatrafik från norra halvan av Sverige. Med förhållandevis små resurser kan en enskild individ, en grupp eller en organisation i princip var som helst i världen utsätta bankbetalningssystem, försäkringssystem, elektroniska kommunikationer och databaser för elektroniska intrång och sabotage. Mot IT-sabotage hjälper inte JAS-plan och ubåtar. Det finns ett behov av en övergripande omvärldsanalys, tvärsektoriell samordning och incidentberedskap. Dessa uppgifter bör inte läggas på den militära försvarsmakten. Försöken till det egna kommunikations och ledningsystemet Orion slutade i ett mångmiljardfiasko, som förskräcker. Det är beklagligt att regeringen inte heller i år har förmått utveckla konkreta förslag till försvar och förebyggande insatser på detta område utan avser att komma tillbaka till riksdagen först nästa år. Fru talman! Tidigare har regeringen haft en benägenhet att försöka klä även de nya hoten i form av att militära medel används. Terrorister skulle t.ex. använda sig av militära robotangrepp. Fördelen med en sådan verklighetsbeskrivning är att då skulle naturligtvis de militära motmedlen vara relevanta, och om man händelsevis råkade ha en organisation för just militära motmedel skulle det vara bra. Nackdelen med ett sådant synsätt är att det förmodligen har mycket lite med verkligheten att göra. Terrorattacken mot New York visade just detta med all önskvärd tydlighet. En motståndare söker hela tiden asymmetri. Det primära målet behöver inte vara att söka krig. Om syftet kan uppnås med andra former av påtryckningar och metoder kan det vara tillräckligt. Behovet av förmåga att hantera andra och mer sannolika former av kriser och konflikter än de rent militära leder till slutsatsen att den militära komponenten i totalförsvaret blir allt mindre relevant. Utvecklingen talar för fortsatta minskningar av antalet förband och militära utgifter. Resurser bör i stället föras över till konfliktförebyggande politik, terrorförebyggande insatser, demokratistöd och försvar mot de andra hot mot samhället som riksdagen har identifierat. Fru talman! Det allmänna värnpliktssystemet har spelat ut sin roll. Det utgör ett i grunden orättvist och i dag helt otidsenligt system. För det första fullgör endast en tredjedel av landets män sin pliktutbildning, mindre än 18 000 av en årskull på ca 55 000. För det andra omfattar det endast män. I stället bör 2000 talets försvarspolitik bygga på ett system av frivillighet och vara öppet för både män och kvinnor. Just traditionellt kvinnliga erfarenheter som förmåga till strategisk planering, logistisk erfarenhet och öppet ledarskap är långt viktigare än den traditionellt manliga tillgången på fysisk styrka, som blir allt mindre relevant. För att få hög kvalitet och en organisation byggd på frivillighet måste regeringen utveckla ett system som bygger på motivation och som är meriterande. När är tiden mogen för Miljöpartiets mångåriga förslag om bättre ersättning, civil dokumentation och tilläggspoäng till högskolan? Fru talman! Det kan inte vara riktigt att Försvarsmakten ägnar tid åt att stödja krigsmaterielindustrins exportansträngningar. Skattebetalarna subventionerar redan denna sektor i en utsträckning som saknar motstycke i svenskt näringsliv. Försvarsmaktens medverkan i krigsmaterielexportansträngningar står också i ett direkt motsatsförhållande till vad regeringen skriver i propositionen Fortsatt förnyelse av totalförsvaret om att upprätthålla respekten för de mänskliga rättigheterna. Hur gör man det när man t.ex. beväpnar diktaturer som systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna? Det vore långt bättre om regeringen lät en överdimensionerad vapenindustri ta konsekvenserna av en krympande marknad och tillät en nödvändig avveckling. Fru talman! En allt viktigare del av säkerhetspolitiken i ett europeiskt perspektiv utgörs av konflikthantering. Inom ramen för EU har omfattande militära strukturer byggts upp och militära resurser ställts till förfogande. Argumenten för denna utveckling har varit att kunna hantera konflikter som de vi upplevde i det forna Jugoslavien och senast i Kosovo. Problemet med att satsa så uteslutande på den militära komponenten i en krishanteringspolitik är att när den väl anses aktuell att använda är det oftast så att en konflikt har tillåtits att utvecklas så långt att det gått över till krig. Då är det för sent att agera. Det är inte heller på det militära området som det saknas resurser. I stället ligger den stora bristen i den nästan totala avsaknaden av konfliktlösningskompetens och civila krigsföregripande handlingsprogram. Varje gång fredsframtvingande militära styrkor skickas till ett område måste vi se det som kvittot på ett stort misslyckande, ett misslyckande med den förebyggande politiken. En europeisk säkerhetspolitiks viktigaste komponent är därför den aktivt förebyggande verksamheten vari konfliktlösningsarbete ingår. En sådan politik saknas nästan helt i dag. Sverige måste verka för att främja en konfliktförebyggande kultur med långsiktig uppbyggnad av kunskaper om konflikter och deras orsaker för att öka vilja och förmåga att uppträda förebyggande. Förmågan att identifiera strukturella riskfaktorer för att få en tidig varning är en förutsättning för konfliktförebyggande. För detta krävs att vi skapar nya samarbetsstrukturer och instrument inom allt från FN och OSSE till andra organisationer som EU. Ett första steg för att konkretisera en sådan utveckling vore initiativet att i Sverige som en del av vår försvarsbudget skapa ett institut för internationell konfliktoch terrorförebyggande verksamhet i kris och konfliktområden. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion Fö8, som tyvärr inte blev bifallsyrkad i utskottet.

Fru talman! Förändringar och förändrade förutsättningar och oförutsägbarheten i vår verklighet, eller med andra ord, det moderna samhället och vår tids tekniska möjligheter, har gjort det inte bara möjligt utan nödvändigt att reformera det svenska totalförsvaret. Det har talats, debatterats och skrivits många ord om detta i riksdagen och till riksdagen. Vi, dvs. regeringen och partierna här i riksdagen, är i det stora hela överens om att det ska gå och att vi ska arbeta vidare. Det finns undantag, och det finns undantag när det gäller hur mycket man vill vara involverad i den här processen. Ett parti - jag menar Moderata samlingspartiet - har valt att på det sättet ställa sig vid sidan om och utanför Försvarsberedningen. Men jag står här igen, och till min stora glädje får jag möjligheten att hålla med och på någon punkt kanske hålla emot. Den 19 september presenterades budgetpropositionen som kammaren just har debatterat när det gäller totalförsvaret, och den 26 september presenterades den försvarsproposition som vi nu diskuterar. Den lades fram bara några veckor efter de förödande och fruktansvärda terroristattackerna i Förenta staterna och - det vill jag säga - i den fortgående biovapenanvändningen inne i Förenta staterna. Dessa attacker har förändrat vår världsbild, vår syn på säkerhet och vår syn på hot mot det demokratiska samhället och våra demokratiska värden. I Sverige har vi ett brett internationellt säkerhetssamarbete som ger oss möjligheter att delta och påverka förhållanden i omvärlden. Medlemskapet i Europeiska unionen spelar naturligtvis en central roll liksom arbetet inom Förenta nationerna. Men det gäller också vårt samarbete med Nato. Vi ser även hur Ryssland närmar sig både EU och Nato. Det är ett samarbete som sker inte minst i ljuset av händelserna den 11 september. Den proposition som vi diskuterar, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, sätter fokus på dessa frågor liksom på inriktningen av försvarsreformen. Så gjorde också Försvarsberedningen i sin senaste rapport. Det ömsesidiga beroendet av globalisering och internationalisering ger oss nya möjligheter, men det kräver oss också på ett nytt sätt att agera nationellt. Grunden i vår säkerhetspolitik är att kunna möta militära hot, men också att kunna förebygga och hantera andra hot och risker i både fred och krig. Nu fortsätter vi arbetet med att minska samhällets sårbarhet och att vara bättre rustade för framtiden. En central del i det beslut som fattades år 1996 var en helhetssyn på samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga militära hot och andra hot såväl i fred som i krig. En del är att möta militära och väpnade angrepp. En annan del är att förebygga och hantera situationer som inte direkt hotar Sveriges fred och självständighet, men som skulle kunna innebära snabba och allvarliga försämringar av samhällets normala funktioner - samhällets robusthet. Därför måste vi ha en helhetssyn när det gäller vår beredskapsplanering. Elförsörjning, telekommunikation, transporter, varuförsörjning, livsmedelsförsörjning, IT-system, finansiella transaktioner - alla är områden som är sårbara och beroende av övergripande tekniska system. Därför måste samhället på alla nivåer vara säkert och robust både centralt, regionalt och lokalt. Därför är samordningen av det civila försvaret och beredskapen för svåra påfrestningar på samhället i fred viktiga och måste förbättras. Det är något som Försvarsberedningen också pekar på i sin rapport, liksom utskottet nu i sitt betänkande. I det första steget har regeringen föreslagit att det ska inrättas en ny planeringsmyndighet. Tanken är att den ska finnas på plats den 1 juli nästa år i samband med att Överstyrelsen för civil beredskap läggs ned. Jag noterar med glädje att utskottet stöder detta förslag, och jag återkommer till riksdagen under våren i denna fråga. Då kommer jag också med förslag om hur samhällets tvärsektoriella arbete ska bedrivas för att förebygga och förbereda samhället inför både freds och krigshot. Förutom sårbarheten i vår infrastruktur är det viktigt att vi förstärker vår förmåga att möta ett begränsat väpnat angrepp, men också beredskapen inför biologiska och kemiska hot. Krishantering är ett begrepp som blir alltmer viktigt i vårt samhälle och internationellt. Den militära krishanteringen har länge varit föremål för arbete t.ex. inom EU. I den senaste försvarspropositionen liksom under Sveriges ordförandeskap i unionen har vi flyttat fram våra positioner inte minst när det gäller den civila krishanteringen. En av de slutsatser som regeringen drog av terrordåden i New York och Washington var att den av riksdagen beslutade lokaliseringen av den operativa insatsledningen i Täby, Näsbypark, måste prövas på nytt. Vår bedömning är att skyddsbehovet för denna ledning är större än vad lokaliseringen där skulle kunna erbjuda samt att övrig bostadsbebyggelse finns alltför nära operationsledningen. Jag har därför för avsikt att så snart som möjligt omlokalisera operationsledningen till ett skyddat utrymme. Därifrån ska operationsledningen kunna verka, men man ska även i framtiden kunna utveckla rörliga ledningsenheter. Överbefälhavaren kommer i en närtid att påbörja en utredning kring högkvarterets arbetsformer och skärningspunkten mellan den operativa insatsledningen och högkvarteret. ÖB avser att presentera denna utredning omkring den 1 april nästa år. Som jag tolkar riksdagens tillkännagivande i ärendet stämmer denna inriktning med utskottets intentioner. Jag delar utskottets mening att vi ska försöka finna lösningar med hög ekonomisk rationalitet. Avslutningsvis vill jag peka på att de förändringar som nu pågår i det svenska försvaret är en inriktning för ett modernt, flexibelt och rörligt försvar. Det är ett arbete som är i full gång i Försvarsmakten. Det kräver förändrade stridskrafter så att de motiverar de nya krav som ställs både nationellt och vid internationella insatser. Det gäller både organisation och materielanskaffning. Till dem som hävdar att vi delvis bör hålla fast vid det gamla invasionsförsvaret i organisatoriska termer vill jag säga att vi därmed skulle bygga fast oss i det gamla. Det är ingen framkomlig väg. Håkan Juholt har i dag hanterat den frågeställningen i debatten med Moderaternas företrädare. Jag menar att vi kommer att lägga fram en gemensam strategi så att operativ förmåga och kompetens utvecklas tillsammans och på ett kostnadseffektivt sätt både för nationella behov och för internationellt samarbete. Det är innebörden i det som vi talar om och benämner insatsförsvar. Jag har i mitt anförande berört frågan om den operativa insatsledningen. Jag hoppas att den fråga jag fick från Berit Jóhannesson härmed har fått ett tillfredsställande svar. Åke Carnerö har frågat mig om de nationella skyddsstyrkorna. Jag har tagit del av utskottets skrivning. Min avsikt är att redovisa vilken utrustning dessa förband ska ha. Min bedömning är att hemvärnet ska spela en mycket viktig roll för de nationella skyddsstyrkorna. Runar Patriksson frågade mig hur jag avser att förbereda nästa proposition till riksdagen, den som ska komma i vår. Det är min avsikt att jag själv ska vara i kontakt med Försvarsberedningen och redovisa för ledamöterna hur jag avser att föreslå den kommande propositionen för regeringen. Det är också min förhoppning att det ska vara möjligt för de ledamöter i beredningen som vill att ytterligare kunna ha samtal med mig om inriktningen. Min avsikt är att så långt det över huvud taget är praktiskt framkomligt gå fram enligt den inriktning som riksdagen nu avser att ställa sig bakom. Till Erik Arthur Egervärn vill jag slutligen säga att Försvarsmaktens stöd till samhället är en mycket viktig fråga. För ett par dagar sedan fick jag ett betänkande från den särskilda utredaren Ann-Louise Eksborg. Det ska nu remitteras. Om remissutfallet blir gynnsamt kan det innebära att jag kan redovisa innebörden för riksdagen samt att vi kan genomföra de förändringar som kan krävas i berörda förordningar under våren.

Fru talman! Det ryckte till i mig lite grann när försvarsministern gjorde ett Natoinlägg i mitten av det här talet som jag tyckte var givande och bra. Det nämndes att Ryssland hade påverkats på grund av händelserna den 11 september och fattat beslut som innebär att närmandet till Nato är märkbart förändrat. Det har vi ju märkt också. Jag blev glad över att försvarsministern nu också nämner att den svenska regeringen nu ser annorlunda på frågan. Man blev glad när man såg statsministern stiga in i USA. Han hade kanske med sig ett löfte till presidenten att vi ska tänka om i den här frågan. Kan jag ställa den frågan: Hade han med sig detta löfte till George Bush i förrgår? Det skulle vara glädjande om även Sverige nu kunde närma sig så att vi inte blir ensamma tillsammans med Vitryssland om att inte ha intresse av Nato. När det gäller frågan om beredningen av nästa proposition tycker vi faktiskt att det är väldigt viktigt att samsyn kan uppnås. Jag tackade försvarsutskottet för gott samarbete i mitt första inlägg om budgeten. Jag tror att detta är viktigt. Även om vi kritiserar vissa frågor är ju grunden för det hela ändå att försöka få en samsyn i försvarsfrågan. Det arbete som har pågått i Försvarsberedningen är för oss som inte sitter där, men i försvarsutskottet, ett mycket bra komplement för att bli informerade om vilken väg vi går i försvarsfrågorna. Jag skulle vara glad om försvarsministern sade något annorlunda om hur samarbetet ska ske. Sker det på samma vis som inför den liggande propositionen, eller finns det någon ny form av samverkan mellan Försvarsberedningen och försvarsministern inför den kommande propositionen som jag tror blir mycket viktig?
Fru talman! Runar Patriksson blev nog lite uppspelt av det säkerhetspolitiska påpekande jag gjorde om att president Putin, president Bush samt premiärminister Blair och generalsekreteraren i Nato har inlett viktiga överläggningar som syftar till att Ryssland ska få en starkare samverkansmöjlighet med Nato. Jag anser att det är mycket bra. Det ökar säkerheten i vår del av världen. Jag anser att vi har ett mycket gott samarbete med Nato på de plan som vi vill, nämligen fredsfrämjande samarbete och stöd åt andra länder som vill utveckla t.ex. sin försvarsmakt, sin politiska ledning eller sin demokratiska ledning över försvarsmakten. Jag avsåg inte med mitt inlägg att göra någon förstucken plädering för medlemskap i Nato.

Det gäller även Sårbarhetsutredningen och en mängd remissyttranden som har kommit in. Jag avser, och vill, redovisa för ledamöterna i Försvarsberedningen hur jag arbetar med propositionsarbetet så att jag kan lägga ett förslag till regeringen och till riksdagen som har goda förutsättningar att svara mot det som riksdagen i dag avser att samla sig kring.

Fru talman! Jag är glad över att försvarsministern nu har tagit tag i organisationsfrågan i högkvarteret och att OPIL också får en lösning snarast. Det tycker jag är positivt. Sedan är jag inte riktigt säker på vad försvarsministern menar när han säger att Moderaterna skulle hålla sig kvar vid ett invasionsförsvar. På s. 3 i vår försvarsmotion står det alldeles tydligt vad vi tycker i den frågan. Det är precis tvärtom mot hur jag uppfattade att försvarsministern uttryckte sig. Det finns en annan sak som jag skulle vilja fråga om. Det har med förtroendet i Försvarsmakten att göra som jag tog upp i mitt inledningsanförande. När man är ute och träffar officerare och värnpliktiga ute på förbanden får man veta att mot bakgrund av det som har hänt - och jag behöver inte upprepa det - har man inte resurser att utföra en utbildning på rätt nivå. Detta är destruktivt för de allra flesta anställda. Frågan är ju: Hur ska man kunna komma till rätta med detta? När den nye ÖB:n tillträdde sade jag här i en debatt i kammaren att det är stor och grannlaga uppgift för den nya överbefälhavaren att nu skapa förtroende. Det var redan då på väg åt fel håll, och det är än värre i dag. Min fråga till försvarsministern är: Ser inte försvarsministern det här som ett stort problem? Måste man inte ta krafttag i den här frågan för att försöka få en arbetsmiljö och en kår av anställda på alla nivåer så att man verkligen kan klara av sin uppgift att utbilda för en insatsorganisation?